Fru talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om jag är beredd att göra en utvärdering av den nya fiskelagens effekter för fisket, fiskarna och kustsamhällena och om jag är beredd att föreslå några förändringar i den nu gällande lagen. Fiskelagen trädde i kraft den 1 januari 1994. Syftet med den nya lagstiftningen var bl.a. att modernisera och förenkla den drygt 40-åriga lagen om rätt till fiske. EU:s gemensamma fiskeripolitik är en långt utvecklad gemenskapspolitik. Det innebär bl.a. att alla medlemsländer omfattas av gemensamma fiskebestämmelser. En relativt omfattande nationell fiskerilagstiftning måste dock finnas vid sidan av EG:s regler, bl.a. för att kunna verkställa EG:s förordningar, men även för att tillgodose behovet av bestämmelser av rent nationell karaktär. Sveriges medlemskap i EU har därför föranlett kompletteringar av fiskelagstiftningen. Fiskelagen har hittills ändrats vid fem tillfällen sedan år 1994. Ytterligare ändringsförslag är för närvarande föremål för riksdagsbehandling. Regeringen har i en proposition om ändring i fiskelagen m.m. under år 1995 uttalat att en mer samlad utvärdering av fiskelagstiftningen bör göras när ytterligare erfarenheter vunnits av dess tillämpning och deltagandet i den gemensamma fiskeripolitiken. Vid riksdagsbehandlingen uttalade jordbruksutskottet att utskottet delade regeringens uppfattning att den nya fiskelagen och de förenklingar av fiskelagstiftningen som genomförts liksom de nu etablerade principerna om fisket fungerar väl. Utskottet instämde också i att någon mer omfattande lagöversyn inte behövde göras och hänvisade till regeringens uttalande om en samlad utvärdering av lagstiftningen när ytterligare erfarenheter vunnits. Utskottet upprepade denna uppfattning i maj 1997. När det nuvarande gemenskapssystemet för fisket inom EU infördes år 1983 fastslogs att politiken skulle ses över efter 20 år. Europeiska kommissionen har påbörjat arbetet med en sådan översyn inför år Även inom Regeringskansliet bereds frågan om översynen av den gemensamma fiskeripolitiken. I detta arbete skall bl.a. EU-medlemskapets effekter på svenskt fiske undersökas. Övervägandena skall ligga till grund för det svenska agerandet inom gemenskapen vid översynen av den gemensamma fiskeripolitiken. Det är lämpligt att fiskebestämmelser av rent nationell karaktär, exempelvis de redskapsbegränsningar som nämns i interpellationen, utvärderas i anslutning till detta arbete.
Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. På det hela taget ser jag svaret som ganska positivt. Svaret innehåller en kort redovisning av vad som hittills skett efter det att den nu gällande fiskelagen trädde i kraft den 1 januari Självfallet har EU:s gemensamma fiskeripolitik också påverkat det svenska fisket. Det är därför av stort intresse att utvärdera vad som hänt och är på väg att hända inom svenskt fiske och hos dem som är beroende av fiske och fiskråvara i de svenska kustområdena. Jag är också medveten om att utskottet ännu inte har begärt någon mer omfattande lagöversyn utan hittills nöjt sig med regeringens uttalande och hänvisning till att en samlad utvärdering av lagstiftningen skall ske när ytterligare erfarenheter vunnits. Det är också intressant att jordbruksministern i svaret omtalar att de överväganden som skall ligga till grund för Sveriges agerande inom gemenskapen vid den planerade översynen av den gemensamma fiskeripolitiken har börjat beredas i Regeringskansliet. Då frågar man sig kanske varför jag har interpellerat. Några år har nu förflutit sedan den nya fiskerilagen trädde i kraft, och diskussionen har blossat upp på sina håll, inte minst i landets sydostliga delar. Yrkesfiskarna, dvs. de som fiskar på heltid, prioriterades i beslutet, och icke-yrkesfiskarna, dvs. de kustnära deltidsfiskarna, binäringsfisket och husbehovsfisket, ålades vissa redskapsbegränsningar. Effekterna av detta har nu på en del håll blivit negativa. Det talas om svårigheter att få yrkesfiskarlicens och att redskapsbegränsningen är för hård för att man skall kunna bedriva ett rimligt binärings och husbehovsfiske. Man säger också att det leder till sviktande tillgång på fisk i de små fiskelägena och att det går ut över kommersen i beredningsindustrin och rökerierna, som sviktar på en del håll. Somliga säger t.o.m. att det har blivit svårare att få tag på fisk under turistsäsongen, och det är ju alarmerande om detta är sant. Farhågan att gammal kultur håller på att slås i spillror är stor. Ambitionen att vi även framöver skall ha en bofast befolkning i de kustnära samhällena och i skärgårdarna är viktig. Många pekar på att man i Danmark har andra regler, inte minst när det gäller möjligheten att få licens även för något begränsat fiske. Det framförs också en del önskemål. Jag har här nämnt en rad spörsmål som jag tror skulle vara och är av stort intresse för jordbruksministern i det fortsatta arbetet. Jag vill också ytterligare en gång fråga: När anser jordbruksministern att tillräcklig erfarenhet har vunnits kring effekten av nu gällande lagstiftning, så att man kan göra en djupare utvärdering? Hur ser jordbruksministern på utvecklingen i de kustnära samhällena, som är så beroende av fisket?
Fru talman! Fisket är kanske inte den allra största av näringar i Sverige om man tittar på dem som är sysselsatta i primärproduktionen, men det är en näring som är oerhört viktig i de delar av landet där den finns. Då handlar det just om kustregionerna. Den är också viktig därför att den i förädlingsledet ger råvara för produktionen. Det råder alltså inget tvivel om att fisket är viktigt. Det är riktigt som Ingvar Eriksson säger, att yrkesfiskarna prioriterades i samband med arbetet med regelverket för fisket. En politiker som mycket aktivt verkade för detta var Jens Eriksson, moderat riksdagsledamot och ordförande i SFR. Ingvar Eriksson ställer ett antal frågor i interpellationen. Vi gör nu en samlad genomgång av hela den gemensamma fiskeripolitiken. Det är då viktigt att också titta på de mer specifikt nationella aspekterna. Jag ser inget hinder för att den processen i de delar som rör Sverige kan inledas ganska tidigt. Det är en angelägen diskussion. Vi skall ha klart för oss att begränsningen av tillstånd för att fiska och använda olika redskap görs utifrån olika aspekter men att den allra mest grundläggande aspekten är tillgången på den naturresurs det handlar om, nämligen fisken. Det är inte krångliga regler som lägger hinder i vägen, utan det handlar helt enkelt om ett ansvarstagande för denna naturresurs. Det är inte möjligt för oss att tilldela vare sig yrkesfiskare eller binäringsfiskare alltför stora möjligheter att fiska, när vi vet att resurserna är begränsade och att det ibland dessutom finns hot. Ingvar Eriksson tar upp en speciell del av landet. Vi har under senare tid sett nya hot, möjligen orsakade av miljöstörningar. Vi har t.ex. uppenbarligen reproduktionsstörningar när det gäller gädda och abborre utmed delar av ostkusten. Detta ansvarstagande, hänsynstagandet för fiskeresursens del, måste vara det som ligger i botten. Vad i övrigt gäller villkoren för att få utöva binäringsfiske är det inte min uppfattning att våra regler är så oerhört mycket mer begränsande eller krångliga än de danska reglerna. Det är alltid svårt att göra en jämförelse mellan två olika länder. Det går inte så enkelt att göra. Den bedömning jag har kunnat göra säger mig att vi egentligen inte har mer strikta eller besvärande regler än vad man har i Danmark. Den viktiga grunden är, det vill jag upprepa, tillgången på fiske. En helt annan omfattande och spännande diskussion som vi skulle kunna ägna oss åt har att göra med utvecklingsmöjligheterna för de här delarna av landet. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi också för ostkustens del satsar på att utveckla förädlingsindustrin, så att fisket i framtiden kan bli en ännu viktigare del än vad det nu är för de här regionerna.
Fru talman! Jag vill tacka för jordbruksministerns svar på mina frågor. Jag delar naturligtvis, precis som Jens Eriksson gjorde en gång och jag också gjorde när vi fattade det här beslutet, jordbruksministerns uppfattning att yrkesfisket skall prioriteras. Men det hindrar inte att vi nu efter ett antal år kan se på vad beslutet har lett till och vad det leder till. Som jag ser det är det viktigt att man i tid är lyhörd för den diskussionen. Det är positivt att jordbruksministern är beredd att börja en utvärdering tidigt. När man hör signaler skall man börja. Det är bra att på så sätt kunna lugna ned eventuellt överdrivna farhågor. Jag tror inte att binäringsfisket är av den omfattningen att det stör så mycket som många kanske föreställer sig. Mot den bakgrunden är det viktigt att man gör rätt analyser och undersöker hur olika typer av fiskare har uppfattat det. Det är viktigt att man blir överens. Det är en styrka om man kan bli överens. Tillgången på fisk har naturligtvis en avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen. Vi är nog överens om att de ransoneringsregler och de åtgärder som ibland kan behövas är väl motiverade - de måste vara väl motiverade för att de skall tas på allvar. Det är viktigt att den uppfattning som finns på olika håll i landet respekteras. Ett problem är givetvis att lagen kan uppfattas som omfattande hela den långa svenska kusten. Frågan är om den är relevant i alla områden av Sverige. Är jordbruksministern beredd att se på den frågan? Det kanske behövs en skärpning på vissa områden, medan man på andra områden kan ge vissa lättnader i lagstiftningen. Jag förmodar att detta är saker som man kan ta upp i en utvärdering. Just den långa svenska kusten har stor betydelse. Om det blir motsättningar mellan olika delar av landet - i norr kanske man inte förstår problemen i söder och vice versa - får man en debatt som är sned. Därför är det viktigt att man i departementet liksom vi som jobbar i jordbruksutskottet har en realistisk syn på det hela. Är jordbruksministern alltså beredd att titta speciellt på den delen? Det vore ganska intressant med hänsyn till både reproduktionsförutsättningarna och utvecklingen i de kustnära samhällena.
Fru talman! Många av de ambitioner som Ingvar Eriksson nu ger uttryck för är uttryckligen inlagda i den nuvarande svenska fiskeripolitiken. Fiskeriverket, som är den myndighet som löpande arbetar med frågorna och som t.ex. genom sina föreskrifter reglerar hur, var, när och efter vilka arter fiske får bedrivas, arbetar t.ex. just med ambitionen att verkligen se till läget i olika regioner. Beslut skall inte fattas schablonmässigt utan verkligen vara baserade på den konkreta situationen i olika delar av vårt land. Denna kan naturligtvis variera. Den kan variera beroende på var i landet vi befinner oss och givetvis vilka arter av fisk vi talar om. I grunden tror jag att det är svårt att tänka sig en utveckling i full harmoni där alla inblandade parter är helt överens. Vi har ett yrkesfiske, ett sportfiske och ett binäringsfiske i olika varianter. Det är de tre kategorier av fiske som ständigt möts och förhåller sig till varandra. Jag kan konstatera att det ganska ofta finns ett missnöje: De får men vi får inte. Jag tror som sagt att det är svårt att nå en fullständig harmoni. Jag vill återknyta till det jag sade inledningsvis: Det som måste ligga i grunden för en ansvarsfull hushållning med fiskeresursen är våra analyser och kunskaper om tillgången på fisk. Om vi tittar på situationen internationellt kan vi se att det finns oerhört många stora hot i världen. Det finns många fiskebestånd som är utnyttjade fullt ut eller t.o.m. överfiskade. Vi har ett ansvar att försöka klara situationen för de hotade bestånd som vi har i Sverige och undvika att andra bestånd skall hamna i den situationen. Det är denna ständiga balansakt som man har att ta hänsyn till, förutom geografiska, klimatologiska, regionala m.fl. förhållanden. Det är detta vi arbetar med. Självfallet strävar vi också ständigt efter att förbättra våra verktyg. Jag tycker därför att det är rimligt, vilket är en förlängning av innebörden i det skrivna interpellationssvaret, att man också ser över t.ex. redskapsbegränsningar och andra verktyg som vi använder oss av i den nationella fiskeripolitiken för att göra dem ännu mer effektiva och givetvis för att i möjligaste mån undvika det som uppfattas som orättvisor i fiskeripolitiken.
Fru talman! Jag är tacksam för svaret, även i det senaste inlägget, att ambitionen är att åstadkomma en genomsyn också när det gäller redskapsfrågan. Jag har i allra högsta grad respekt för åsikten att det är svårt att nå fullständig harmoni mellan olika kategorier av fiskare och olika delar av landet. Jag förutsätter ändå att ambitionen är fortsatt stark för att klara detta på ett så bra sätt som möjligt. Här har vi i jordbruksutskottet kanske också en möjlighet att påverka. Sedan talar jordbruksministern om de stora hoten i världen. Jag är också medveten om att de finns. Fisket är ju av mycket stor betydelse runt om i världen, och det är viktigt att ta vara på de olika erfarenheter man har nått i olika länder och inom olika områden. Det gläder mig att jordbruksministern är så inriktad på just den här biten. Jag vill tacka för den här lilla diskussionen. Jag hoppas att vi kan komma tillbaka och diskutera vidare när den här utvärderingen kommer till stånd. Möjligen skulle jag vilja ha ett besked om när jordbruksministern bedömer att en första utvärdering kan ligga på bordet.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket bra att jordbruksministern vill föra en fiskepolitik som utgår från de ekologiska förhållandena. Vi kan ju se att det finns fiskstammar som är trängda, att vissa fiskarter fiskas på ett sätt som kanske inte är ekologiskt hållbart. Jag tror att det kommer att finnas alltmer att göra på det här området, eftersom vi kan se att många av våra fiskarter, framför allt i Östersjön, är påverkade av miljögifter. T.ex. har sjukdomen M74 visat sig hos torsk. En fråga som jag har varit mycket engagerad i är fisket av lax. Enligt min bedömning kan ett hållbart fiske inte bedrivas på blandade bestånd ute i Östersjön. Här måste man alltmer flytta kvoten uppåt Norrlandskusten. Det har nu också skett, vilket är mycket bra. Det är en utveckling som jag hoppas kommer att fortsätta. Jag anser att det är mycket viktigt att det är de biologiska förhållandena som ligger till grund för fiskepolitiken. Jag delar jordbruksministerns uppfattning att det mycket väl kan hända att man ibland hamnar i konflikter. Det kan vara svårt att begränsa fisket utifrån biologiska och ekologiska aspekter när det samtidigt kan göra att det inte går att bedriva en näring på det sätt som man gjort tidigare. Jag inser att det här inte är lätta frågor, men jag hoppas ändå att den fiskepolitik vi kommer att få se utgår från vad som är ett långsiktigt hållbart fiske och inte bara tar hänsyn till näringen. Visserligen kan det naturligtvis behövas övergångstider, ersättningar osv. ibland, men det måste vara ekologin som får fälla avgörandet.
Fru talman! I den sista delen, att vi måste ha ett långsiktigt hållbart fiske, instämmer jag naturligtvis helt och hållet. Det var också utgångspunkten för den proposition om ett hållbart jordbruk och fiske som regeringen lämnade till riksdagen i höstas. Låt mig ta upp två glädjande saker när det gäller laxfisket, som ju egentligen inte är den här interpellationsdebattens ämne. Det ena är att det nu tycks som om M74 är på tillbakagång. Det andra är att vi kan se att de mycket hårda restriktioner som vi har ålagt oss själva, och som har varit resultatet av internationella överläggningar och beslut, nu faktiskt ger resultat i många avseenden, också när det gäller tillgången på vild lax i många av de laxbärande älvarna. Det är oerhört glädjande. Det finns dock ingen anledning att av det skälet tro att vi kan ge upp alla restriktioner. Det finns en otålighet hos dem som gärna vill utöka fisket efter lax. Man ser att situationen nu går mot det bättre, och man vill naturligtvis gärna bli av med många restriktioner. Men den positiva utvecklingen får inte förleda oss till att vara för snabba. Vi måste visa en fortsatt försiktighet. Såväl utvärderingen av fiskelagen som arbetet med den kommande gemensamma politiken är ännu på det stadiet att vi har en intern arbetsgrupp på Jordbruksdepartementet och ett arbete i Regeringskansliet. Det är därför litet svårt för mig att på det här stadiet säga när nästa fas kommer i utvärderingen av vad som har varit och inriktningen på framtiden. Givetvis är avsikten och ambitionen att diskussionen kring den framtida fiskeripolitiken i dess olika delar skall inbegripa alla riksdagens partier och alla berörda intresseorganisationer. Det är också min förhoppning att det skall bli en mycket omfattande och intensiv diskussion. Det förtjänar fisket att få.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat miljöministern vilka åtgärder hon avser vidta för att säkerställa att den vinterutfodring som skett av framför allt örn och glador inte äventyras samt vilka åtgärder hon i övrigt avser vidta för att stödja stödutfodringen av i första hand rovfåglar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Flera smittsamma djursjukdomar finns i vår geografiska närhet. Detta ökar kraven på åtgärder för att undgå utbrott av sådana sjukdomar, exempelvis svinpest som har framtvingat masslakt i flera europeiska länder. Min uppfattning är att såväl vår lagstiftning som vår veterinärmedicinska kompetens är av hög kvalitet. Båda delarna behövs för att vi skall kunna skydda oss tillfredsställande mot smittsamma djursjukdomar. Mot bakgrund av vad jag har anfört i fråga om vikten av en beredskap mot smittsamma sjukdomar kan jag inte instämma i Gudrun Lindvalls påstående att det är "byråkratiskt krångel" som hotar stammen av havsörn och glador. Det förhållandet att Sverige nu är fritt från t.ex. svinpest innebär inte att det preventiva arbetet kan upphöra. En spridning av smitta till den vilda faunan skulle kunna få ödesdigra konsekvenser. Jag anser följaktligen att förbudet mot att använda t.ex. självdöda grisar, för vilka det normalt saknas uppgift om dödsorsaken, för stödutfodring av vilt är i högsta grad motiverat. I den proposition om ändringar i foderlagen som regeringen har lämnat till riksdagen föreslås att även vilda djur skall omfattas av foderlagen och därmed av "kadaverförbudet". Med anledning av remissinstansernas yttranden konstaterar regeringen i propositionen att utfodring med hela djurkroppar - eller delar av sådana - närmast är en förutsättning för vintertida stödutfodring av vilda djur, t.ex. havsörn. Regeringen konstaterar vidare att behovet av hela djurkroppar - eller delar av sådana - för utfodringsändamål kan tillgodoses genom att man använder de djur som av olika skäl avlivas i omedelbar närhet av uppfödningsanläggningen och därefter, efter uppslaktning, godkänns vid en besiktning. Djurkroppar som vid en sådan besiktning kan konstateras vara säkra från bl.a. smittskyddssynpunkt kategoriseras som lågriskavfall och kan då enligt Jordbruksverkets föreskrifter komma i fråga för t.ex. stödutfodring av vilt. Några få praktiska frågor återstår emellertid att lösa. En sådan fråga är hur djurkropparna skall levereras till utfodringsplatserna. Värdet av att Sverige har en tillräcklig stam av rovfåglar, bl.a. havsörn, är odiskutabelt. Det är mycket angeläget att inför kommande vinters utfodring finna lösningar på de frågor som återstår. Sådana lösningar måste kunna accepteras av samtliga berörda parter, dvs. de viltvårdande intresseföreningarna, jordbruksnäringen och myndigheterna. Jag har tagit initiativ till att berörda parter tillsammans skall lösa de återstående frågorna, och överläggningar pågår. Jag förutsätter att överläggningarna kommer att leda till att de få återstående frågorna inom kort är lösta.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Bakgrunden är att det i Sverige har bedrivits vinterutfodring av i första hand havsörn under de senaste 30 åren. Skälet till det var att man kunde se att havsörnsstammen började minska drastiskt på grund av miljögifter. Framför allt blev halten av DDE så hög att örnarna låg sönder sina ägg och inte fick ut några ungar under ett antal år. Den stödutfodring som har skett har i första hand gjort att ungfåglarna har kunnat överleva sina tidiga vintrar. En havsörn blir inte vuxen förrän vid fem års ålder. Under förra året hade vi en proposition i riksdagen som handlade om en förändring i lagen om provtagning på djur. Den ledde till en förordning som visat sig få sådana drastiska konsekvenser att det under den senaste vintern inte har kunnat ske någon stödutfodring alls. Jag menar att det som då föreskrevs faktiskt har varit krångligt. Med anledning av de nu beslutade förändringarna av lagen om foder, foderlagen, som vi har behandlat här i riksdagen i en debatt som jordbruksministern tyvärr inte kunde delta i, har jag tagit upp den här frågan. Jordbruksutskottet hade också en liten hearing med Björn Helander från Projekt Havsörn, Jens Wahlstedt från Sveriges ornitologiska förening och representanter för Jordbruksverket. Vi var nog samtliga överens om att det byråkratiska krångel som man har lyckats åstadkomma på Jordbruksverket gjorde att det faktiskt inte var möjligt att i dag bedriva en utfodring. Det man har bestämt är nämligen att djur som slaktas hemma skall transporteras till Lidköping för att där besiktigas. Så framställdes det av den tjänsteman från Jordbruksverket som var här. Han var också mycket förvånad över att det inte kom några intressenter och hämtade det som klassats som lågriskavfall i Lidköping och visade mycket liten förståelse för att det här är en verksamhet som bedrivs på ideell basis. Det finns ingen möjlighet att åka just till Lidköping och hämta. Det är alltså inte så att jag på något vis har en annan uppfattning än jordbruksministern när det gäller självdöda djur där man inte känner till sjukdomen. De djur det handlar om är djur från besättningar som är klassade som friska och där skälet till slakten t.ex. är att en gris får en svans avbiten eller att något olycksfall inträffar. Jag är helt överens med jordbruksministern om att det inte alls handlar om att lägga ut djur som kan ha någon sjukdom. Föreningarna som har bedrivit utfodringen har också varit mycket noga med att man inte har lagt ut djur som skulle kunna innehålla antibiotika. Man har alltså varit noga med vilka djur man har tagit. Den förändring i foderlagen som nu förestår innebär att det inte blir möjligt att lämna någon som helst dispens från lagen. I jordbruksutskottets betänkande, som behandlades här för någon vecka sedan, står: "Utskottet vill emellertid redan nu tillägga att den föreslagna regleringen kommer att ytterligare försvåra den stödutfodring av vilt som sedan många år bedrivs i Sverige. Utskottet anser det angeläget att regeringen i det fortsatta arbetet försöker åstadkomma en nationell särlösning som gör det möjligt att fortsätta verksamheten med stödutfodring av vilt med utgångspunkt i ett mindre restriktivt regelverk än det som följer av tillämpliga EG-bestämmelser. Vad utskottet anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna." I EU finns andra länder som bedriver liknande stödutfodring. T.ex. utfodras örn i Finland och enligt uppgift utfodras också gamar i Spanien och Frankrike. Där gör man det dessutom på sommaren, vilket kanske gör det hela ytterligare problematiskt. Jag är mycket tacksam om vi inför den kommande vintern kan komma fram till en sådan lösning att t.ex. besiktningen kan ske närmare än just i Lidköping och att man kan ge dispenser om det visar sig att veterinären kan garantera att denna besättning inte innehåller några sjukdomar och att man kan se att slakten beror på olycksfall. Skall jag tolka svaret som att det kommer att vara möjligt?
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det är oerhört viktigt att stödutfodring kan fungera tillfredsställande även i framtiden. Jag har litet svårt att förstå varför detta framför allt måste ske genom att man söker och finner en nationell särlösning. Jag tycker att det viktiga är att stödutfodringen fungerar tillfredsställande. Som jag sade redan inledningsvis var vi medvetna om frågorna när propositionen skrevs. Vi har också, och hade redan inför och i samband med propositionsskrivandet, kontakter med olika berörda aktörer. Vi har det nu också, och min bedömning utifrån de möten med berörda parter som sker - det senaste hölls så sent som i går - är att det går att finna en lösning som är tillfredsställande. Det finns i sig inget formellt eller lagligt hinder för att den veterinära besiktning som skall ske av djurkropparna sker där avlivningen har skett. Det kan däremot vara praktiska skäl som lägger hinder i vägen för att detta kan göras. Det kan vara brist på lämpliga lokaler, frysutrymmen att förvara i osv. Men såvitt de möjligheterna finns lägger inte regelverket något hinder i vägen. Det som är viktigt är att besiktningen sker. Det är inte heller avsikten att slakt enbart skall ske i Lidköping. Tanken är att det skall finnas fyra olika slakterier i landet och att det skall byggas upp ett system med hjälp av vilket man kan ha en uttransport till utfodringsplatserna från de här slakterierna. Låt mig sammanfattningsvis säga att min bedömning är att de utestående frågor som finns är möjliga att hantera och att vi kommer att kunna finna en lösning inför den kommande vintern. Alla berörda aktörer är givetvis mycket angelägna om att så skall ske. Kontakterna mellan de olika berörda grupperna kommer att fortsätta. Jordbruksverket har fått i uppdrag att kalla berörda parter till förnyade diskussioner, där man bl.a. kommer att diskutera de återstående ekonomiska frågorna.
Fru talman! Kan detta lösas inför kommande vinter är jag och Miljöpartiet mycket nöjda. Då har vårt agerande burit frukt. Jag har också haft mycket kontakt med framför allt Björn Helander, som också hyser en mycket stor oro inför kommande vinter. Framför allt beror det på att Jordbruksverket för södra Sverige och Mellansverige, vilket också framfördes i jordbruksutskottet, har fattat beslut om att självdöda djur och djur som slaktas på gården skall transporteras till Lidköping för besiktning. Om det är fel är jag mycket tacksam. Det känns oerhört fyrkantigt. Jag hoppas att den här frågan kommer att lösas. Jag kommer att följa den framöver, eftersom jag är mycket angelägen om att det finns en fortsatt utfodring av örnar. Jag tackar därmed för debatten.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om jag har låtit ta fram uppgifter om dispensgivningen beträffande beteskravet, om jag avser att se till att årlig statistik tas fram och vilka åtgärder jag avser vidta så att alla kor kommer ut på bete i fortsättningen. Enligt djurskyddsförordningen skall mjölkkor hållas på bete sommartid. Vissa undantag kan medges enligt regler i förordningen. Huvuddelen av sådana dispensärenden prövas av den kommunala nämnd som har tillsyn över att djurskyddslagen följs. Jordbruksverket prövar en mindre del av ärendena. om bete finns ytterligare bestämmelser om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att dispens från beteskravet skall ges. Om dispensmyndigheten funnit att möjligheter att anordna bete för samtliga mjölkkor i en besättning inte finns, måste ändå alla sinkor och rekryteringsdjur över sex månader alltid hållas på sommarbete, även om dispens givits för mjölkkorna. Inga djur som omfattas av en sådan dispens får stå bundna hela året. Reglerna för när dispens skall ges är mycket strikta. Det ställs höga krav på stallmiljö och djurhälsa. Jag anser att de nuvarande reglerna om undantag från beteskravet är nödvändiga. Möjligheten att få undantag behövs främst för lantbrukare som byggt före den 1 juli 1988 och som, bl.a. till följd av den då förhärskande rådgivningen att hålla korna inne, inte planerat för betesdrift utan byggt på en plats där bete inte kan anordnas. Som jag redan den 29 april i år svarat Ann Kristine Johansson på en fråga i riksdagen om kor på bete har Jordbruksverket tidigare i en enkätundersöknng studerat dispensläget i landet. Detta skedde år 1991, och verket har sedan dess förtydligat reglerna för dispensgivning. Jag anser att det kan vara lämpligt att följa utvecklingen vad det gäller betesdispenser. Jag har för avsikt att ge Jordbruksverket i uppdrag att undersöka bl.a. vilka dispenser som finns för närvarande och för vilken tid de har meddelats.
Fru talman! Detta är en interpellation som jag ställde den 20 april, och jag är glad över att en socialdemokratisk riksdagsledamot har uppmärksammat den. Jag vill börja med att säga att detta är ett problem som handlar om att vi inte riktigt vet hur det ser ut i landet. Enligt nya djurskyddslagen skall kor hållas på bete, men det finns ett dispensförfarande. Den enda uppföljning som skedde ägde rum 1993, då man konstaterade att ungefär 30 000 kor i Sverige, av då Sedan dess vet vi inte vad som har hänt. Det står i dispenskraven ganska tydligt vad som gäller, men det står också att dispens egentligen inte skall kunna lämnas för längre tid än fem år. Nu har det gått tio år sedan djurskyddslagen infördes. Det borde egentligen betyda att det fortfarande inte skulle finnas så många djur som står inne på sommaren, men det vet man alltså inte. Jag är mycket glad för att jordbruksministern nu tar initiativ till att ta reda på hur dispenssituationen ser ut. Det finns dock en sak i jordbruksministerns svar som har gjort mig litet fundersam. Jordbruksministern säger att inga djur som omfattas av sådan dispens får stå bundna året runt. Enligt vad jag har fått reda på är detta fel. Jag har talat med två länsstyrelser. En länsveterinär, som enligt egen uppgift har arbetat med de här frågorna i 18 år, säger att några sådana bestämmelser finns inte. Han säger: "De som får dispens har korna uppbundna". Jag har också talat med en annan länsstyrelse och en djurskyddsinspektör som har arbetat där mycket länge, och han säger att detta inte stämmer. Däremot finns det en rekommendation som säger att djur bör släppas ut på en hårdgjord yta. Men bestämmelserna är sådana att de båda som jag talade med gör bedömningen att detta inte är någonting som man klarar av att uppfylla i Norrland och att det därför inte är något krav. Jag skulle gärna vilja veta om länsstyrelserna, och länsveterinärerna i det här fallet, inte kan tolka bestämmelserna. Finns det ett krav på att djuren skall kunna röra sig? Eller är det de tillsynsmyndigheter som har att handlägga föreskrifterna och förordningen som har rätt, dvs. att det inte finns något krav på att djuren inte får vara uppbundna. Jag har talat med Jordbruksverket och har inte heller där fått veta att kravet är att djuren skall kunna röra sig fritt, dvs. Jag skulle vilja ha ett klarläggande om detta innan vi kan avsluta debatten. Naturligtvis anser jag att det vore lyckligast att alla djur kom ut på bete. Ett minimikrav som man kan ställa är naturligtvis att djuren skall ha en möjlighet att röra sig.
Fru talman! Låt mig först säga att det är riktigt att vi i dag inte har en exakt kunskap om antalet dispenser som är i kraft. Vi vet att de dispenser som Jordbruksverket självt har meddelat omfattar 370 kor, fördelade på tre besättningar. Vi vet också - och det är Jordbruksverkets bestämda uppfattning - att eftersom de allra flesta dispenser när de gavs var tidsbegränsade, har det hela tiden skett en minskning av det antal mjölkkor för vilka dispens finns. Men just det faktum att vi inte har gjort en faktisk räkning av antalet dispenser i dag tycker jag är tillräckligt skäl för att mer noggrant ta reda på hur det förhåller sig. Kravet att även de djur som omfattas av dispens skall ha möjlighet att röra sig är tydligt inskrivet i Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning i lantbruket. I 26 § p. 3e sägs att alla djur som omfattas av undantaget skall ges möjlighet till motion under en sammanhängande period om minst två månader per år. Det finns dessutom ett antal ytterligare specifikationer. Kraven som en djurhållare skall leva upp till för att få dispens är mycket höga. Det förutsätts att djurhälsan skall vara bättre än genomsnittet i landet. Oavsett om dispensen gäller för mjölkkor, gäller den inte för sinkor och rekryteringsdjur över sex månader, som jag sade redan inledningsvis. Det kan finnas olika sätt att tillgodose detta behov. Ett kan vara att bygga om en ladugård för lösdrift. Ett annat kan vara att ha en mindre areal, som inte är tillräcklig för djurens behov av foder, men som ändå ger tillfälle för djuren att röra sig. Sedan får man förstås komplettera foderintaget. Jag kan inte se annat än att detta är mycket uttryckligt sagt i föreskrifterna. Det är naturligtvis allvarligt om det finns tjänstemän på olika nivåer på myndigheter i landet som inte har kunskap om Jordbruksverkets föreskrifter. Det gör det i så fall ännu mer angeläget att Jordbruksverket ser över hur arbetet med dispenser för betesdrift i dag bedrivs.
Fru talman! Man får mycket olika uppgifter när man frågar. De enda siffror som jag kunde få av den handläggare på Jordbruksverket som har hand om detta var att år 1995 avslogs 12 dispenser och 7 godkändes. Jordbruksverket har en mycket liten del av dispenserna. Den största delen beslutas faktiskt av kommunerna, och där finns ingen statistik. I praktiken uppfattas Jordbruksverkets förordning tydligen som ett råd. I praktiken är det så att de som får dispenser har sina djur uppbundna. Eftersom jag har varit så tveksam om detta, tyckte jag att det var angeläget att ringa till flera utan att därför tala om vad jag hade hört av dem jag talat med tidigare. Det är alltså entydigt så att man tolkar reglerna som en rekommendation. Man tolkar att det är möjligt att ha djuren uppbundna. Vad man säger är också att de som ansöker om dispens är de som har sina djur uppbundna i dag. Någon sade att det inte finns några som helst krav på att de skall bygga om till lösdrift. Om den här föreskriften är entydig så menar jag att det här måste vara en del som ses över. För föreskriften tillämpas inte i praktiken. I båda fallen, på båda länsstyrelserna - och det här är ju framför allt ett Norrlandsproblem - tolkar man bestämmelserna så att det fullt möjligt, och i enlighet föreskrifters och förordningars mening, att ge dispens för djur som står uppbundna. Jag kan också säga att en av dem som jag talade med var mycket upprörd över att det fortfarande förhöll sig så här. Jag hoppas att vi kan återkomma till den här frågan med litet större klarhet. Jag hoppas att den här översynen kan ge klarhet om de frågor och missförhållanden som uppenbarligen finns. Jag tror att vi har anledning att återkomma till frågan, för det är mycket otillfredsställande att vi i dag inte vet i vilken omfattning det ges dispens från jordbrukslagens krav om att kor skall komma ut på bete. Naturligtvis hoppas jag att vi båda kan vara överens om att målet måste vara att samtliga mjölkkor skall komma ut på bete. Jag inser också att det finns problem på vissa ställen. Men jag är tacksam för debatten. Jag hoppas att jordbruksministern kan komplettera den översyn som skall ske nu med att också se över hur bestämmelserna tillämpas och vilka bestämmelser som verkligen finns i praktiken.
Fru talman! Först vill jag nog ändå konstatera att kravet på betesdrift till en alldeles överväldigande andel efterlevs. Det tycker jag är en viktig markering att göra; att vi faktiskt har genomfört en stor förändring i vårt land sedan detta blev ett tvingande krav. Låt mig sedan också säga att det är Jordbruksverkets bestämda uppfattning att antalet dispenser, antalet djur som omfattas av dispenser, stadigt minskar. Det beror på att dispenserna som regel var tidsbestämda. Kanske handlade det om äldre lantbrukare som efter några år skulle upphöra med sin verksamhet. Kanske tyckte man av det skälet att man kunde ge dispens under en begränsad tid, eftersom man visste att verksamheten sedan skulle upphöra. Naturligtvis är det angeläget att vi får den här utvecklingen bekräftad genom en ordentlig analys av vad som har hänt. Det är naturligtvis också viktigt att vi i en sådan analys kan se hur de föreskrifter och regler som finns på området efterlevs. Här vilar mycket riktigt ansvaret huvudsakligen på de lokala tillsynsmyndigheterna. Då tangerar vår diskussion en annan diskussion som vi återkommande har anledning att föra, nämligen den om hur djurskyddet, tillsynen och kontrollen över huvud taget skall vara organiserad. Det finns många fördelar med en lokalt baserad tillsynsorganisation, men det kan ibland också finnas komplikationer med en sådan organisation. Det är precis det arbetet vi har att se över i ett vidare sammanhang och som Jordbruksverket tillsammans med andra aktörer har att utreda nu och fram till hösten detta år. Låt mig till sist säga att detta alldeles uppenbarligen är ett Norrlandsproblem. Naturligtvis kan vi inte frånhända samhället ansvar för att vi under en lång tid faktiskt uppmanade - och inte bara uppmanade utan genom våra regler för rådgivning och information mer eller mindre påtvingade - jordbrukare en utveckling där kor skulle stå uppbundna och aldrig komma ut på bete. Det var en helt accepterad och av samhället föredragen form av djurhållning. Jag tycker att vi naturligtvis har en viss del av ansvaret för att de som anpassade sig till den dåvarande rådgivningen också ges rimliga möjligheter att anpassa sig till den förändrade inställningen. Vi vet också att det i vissa avseenden kan finnas problem som vi inte inom kort tid kan bedöma som övergående. Det kan finnas förhållandevis nybyggda anläggningar som är så lokaliserade att de helt enkelt inte har tillgång till betesmarker i tillräcklig omfattning. För den typen av dispenser är det nödvändigt med de här kompletterande kraven som Jordbruksverket har formulerat i sina förskrifter. Det måste inte nödvändigtvis vara så att man åtar sig att bygga om för lösdrift. Det kan vara ett exempel på hur man hanterar problemet. Ett annat är det som jag också nämnde, att man har en areal som visserligen inte är ett tillfredsställande underlag för bete, men som dock är tillfredsställande i den meningen att mjölkkorna kan komma ut och röra på sig. Arbetet med denna fråga måste i alla avseenden fortsätta. Som jag tidigare har anfört kommer Jordbruksverket att närmare se över detta.
Fru talman! Jag hade tänkt sluta med detta, men i och med att jordbruksministern tog upp en annan fråga, nämligen var tillsynen skall läggas, måste jag säga något. I det här fallet talade jag med den instans som jordbruksministern kanske tror skulle klara det här bättre än kommunerna, nämligen länsstyrelserna. Det var alltså länsstyrelserna, och länsveterinärerna, som hade uppfattningen att de föreskrifter som lästes upp är rekommendationer. Kan vi då konstatera att budskapet från den här debatten kommer att vara entydigt - det får inte lämnas dispens om djuren inte får möjlighet till rörelse? Kan vi vara överens om det? Det betyder i så fall att det för denna säsong inte får lämnas dispens vare sig från Jordbruksverket eller kommunerna om det är så att djuren inte kan röra sig på något vis. Vad jag har förstått så är det i så fall inte bara den hårdgjorda ytan, som det finns rekommendationer om, som vi talar om. Det skall finnas någon möjlighet på rörelse. Kan jag få en bekräftelse på det? Då kan vi säga att vi i alla fall har skickat ut en mycket tydlig signal till myndigheterna inför den här sommaren om att förutsättningen för dispens är att djuren inte står uppbundna. Kan vi vara överens om det?
Fru talman! Innebörden av detta att det är kommunerna och deras ansvariga nämnder och förvaltningar som är den lokala tillsynsmyndigheten är just att det är de som har ansvaret. Om man förespråkar den modellen, vilket jag alltid har föreställt mig att Gudrun Lindvall gör, så kan man inte rimligen samtidigt förespråka en modell som innebär att landets jordbruksminister i en interpellationsdebatt i riksdagen skall avgöra vilka dispenser som skall ges eller inte ges. Ansvaret vilar på de lokala tillsynsmyndigheterna. Föreskrifterna från den statliga myndigheten är oerhört tydliga på den här punkten. För att man skall få dispens från det egentliga beteskravet förutsätts att man på annat sätt har tillgodosett djurens behov av rörelse och motion. Om detta inte har uppfattats av lokala tillsynsmyndigheter ute i landet så finner jag det mycket oroande. Därför är det mycket angeläget att Jordbruksverket nu faktiskt mer systematiskt ser över hur det gällande regelverket efterlevs.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat om jag avser att ta initiativ till att bikontrollen återupplivas. Hon har också frågat på vilka andra sätt jag avser att agera för att forskning och kunskapsinhämtande i frågor om biets genetiska släktskap ökas så att bisamhällenas och populationernas livskraft och långsiktiga hållbarhet inte äventyras samt slutligen om bin kommer att klassas som djur i Sverige på samma sätt som tydligen görs i EU för att därigenom underlätta kontroll m.m. Beträffande Gudrun Lindvalls två första frågor är det riktigt att vi fr.o.m. år 1998 deltar i ett av EU medfinansierat projekt som stöder biodlingen inom gemenskapen. De nationella program som utgör grunden för stödet sammanställs av respektive medlemsstat för ett år i taget och medfinansieras av EU med Statens jordbrukvsverk arbetar för närvarande tillsammans med berörda intresseorganisationer med att utforma ett förslag till program för år 1999. Det skall vara inlämnat senast den 15 maj till kommissionen. Diskussionerna om programmets närmare innehåll är ännu inte slutförda. Eftersom arbetet med att utforma programmet pågår är jag inte beredd att nu göra några uttalanden om dess innehåll. Vad gäller Gudrun Lindvalls sista fråga finns det för närvarande inte några planer på förändringar i gällande lagstiftning.
Fru talman! Framför allt det senaste kan tyckas vara en väldigt underlig fråga; om bin är djur eller inte. Men efter vad jag har förstått av EU klassas de möjligtvis som fåglar. Redovisningen skall nämligen hanteras i samma ordning som man hanterar den gemensamma organisationen och marknaden för ägg. I så fall kan man i alla fall konstatera att de har vingar och lägger ägg. I Sverige klassas de väl som något mellanting mellan djur och växter, jag vet inte riktigt. Jordbruksverket har i alla fall problem med det hela, det har jag förstått. Bakgrunden till denna interpellation handlar inte, som i fråga om de andra diskussioner vi har fört om bin, om sjukdomen varroa. Det här handlar om den genetiska resursen. Det som sker i binäringen i dag är litet olyckligt. Antalet bisamhällen minskar nämligen hela tiden i Sverige. Skälet är delvis att man har drabbats av sjukdomen varroa. Många anser att det därmed inte är lönt att hålla på. Men det handlar också om lönsamheten och en del andra problem man har haft. Om man ser till behovet kan man säga att bin är mycket viktiga. 80-90 % av alla fruktträd pollineras av bin. Även för andra grödor är biet mycket viktigt som pollinatör. I Sverige produceras ungefär hälften av den honung som vi äter. Resten importeras från länder som Nya Zeeland och Argentina. Det verkar ju befängt att köra honung över halva jorden när vi skulle kunna producera den själva. Den här interpellationen handlar om den genetiska mångfalden hos bin. Vi kan se att det i dag finns en stor risk för en mycket stark utarmning. Man har börjat avla på bin på ett sådant sätt att man inte är noga med att se till att behålla den biologiska mångfalden hos bin. Här handlar det inte om att den biologiska mångfalden skall vara vacker att titta på, utan här handlar det om att vi måste bevara den genetiska resursen därför att det är den som är basen för produktionen och basen för ekosystemfunktionen. Det betyder att om den genetiska bredden på biet försvinner finns det en stor risk för att biaveln kan hamna i en återvändsgränd. Det som i dag sker är att man har börjat få parningsstationer där man parar drottningar innan de skickas ut till olika bisamhällen. I naturen paras drottningen av flera drönare, vilket innebär att de arbetarbin som hon föder har olika fäder, och man har en rejäl spridning av generna i en bikupa. Men med en drottning som är parad med en enda drönare har man minskat denna genetiska basen rejält. Dessutom kan man se att man ofta parar bin på ett sådant sätt att bisamhällen sinsemellan börjar bli alltmer släkt med varandra. Detta är ett problem som inte har uppmärksammats. Jag tycker att jordbruksministern i och med det svar som jag har fått inte har insett att detta faktiskt är ett problem. Inom all annan husdjursavel är man mycket medveten om detta. Det finns fårkontroll, kokontroll, osv. för att man skall se till att man inte får vad man brukar kalla för matadoravel, dvs., att man krymper avelsbasen. Det fanns tidigare en bikontroll i Sverige som bl.a. hade till uppgift att se till detta. Den lades ned på grund av brist på pengar. Jag menar att detta är ett problem som vi måste ta tag i igen. Det måste nog vara staten som på något sätt tar ett ansvar. I svaret antyds att man äntligen skall börja se till att det tillförs pengar till binäringen. Men jag skulle vilja veta vilken myndighet som skall ha ansvar för att biaveln och den genetiska mångfalden inte går förlorade. Det finns en liten risk för att Jordbruksverket inte riktigt vet hur det skall hantera frågan. Jordbruksministern ger inga tydliga signaler, och därför händer det ingenting. Och när det inte händer något finns det risk för att den genetiska mångfalden minskar. Jag skulle alltså vilja ha svar på frågan: Vem har ansvar för att vi inte får en genetisk erosion när det gäller biavel?
Fru talman! I någon mening har vi väl alla ett gemensamt ansvar, men i den mer konkreta meningen är det Statens jordbruksverk som är den myndighet som har ett övergripande ansvar på detta område. Låt mig säga att jag tycker att det är mycket viktigt att biodlingen kan utvecklas. Under senare år har vi sett en minskad omfattning, vilket beror på många olika saker. Jag tycker att det är en mycket olycklig utveckling som vi bör anstränga oss för att försöka bryta, inte minst av de skäl som Gudrun Lindvall nämner, nämligen att bin är oerhört viktiga i den biologiska helheten. De är mycket viktiga, inte bara därför att de producerar god honung som vi kan äta, utan också därför att de faktiskt bidrar till att avkastningen på annan produktion, såväl odlad som vild, av t.ex. Jag hade för en tid sedan överläggningar med företrädare för biodlarna. Vi var vid dessa diskussioner överens om nödvändigheten av att se över på vilket sätt som vi från samhällets sida kan bidra till en positiv utveckling av biodlingen i vårt land. Vi var också överens om att det bl.a. med hjälp av det program som vi utformar till hälften EU-finansierat finns bättre möjligheter än tidigare att arbeta för en positiv utveckling av biodlingen. Låt mig sedan säga när det gäller den specifika fråga som vi här diskuterar att den genetiska variationen naturligtvis är oerhört viktig när det gäller bin precis som när det gäller alla andra djurslag. Låt mig också säga att såväl biodlarna som Statens jordbruksverk är mycket uppmärksamma på problemet. En del i att bevara genetisk variation är det ambitiösa arbetet som bedrivs för att bevara det nordiska biet. Men det som vi talar om här, att inom de respektive olika raserna - i Sverige har vi fyra som används - också se till att bevara den genetiska variationen, är naturligtvis oerhört viktigt. Hur detta arbete skall bedrivas är något som diskuteras inom ramen för arbetet med detta fortsatta program. Men jag är för dagen inte beredd att säga att det bästa skulle vara att återupprätta bikontrollen i den omfattning och i den form som den tidigare hade. Många av de berörda aktörerna är nog av den uppfattningen att man kanske skulle arbeta på något annat sätt. Men jag tror att det bästa är att dessa diskussioner får fortsätta inom ramen för diskussionerna med detta EU medfinansierade programmet. Men i själva sakfrågan, att den genetiska variationen är viktig och att vi här lika väl som på andra områden måste akta oss för en genetisk utarmning som beror på en alltför begränsad avel med enstaka individer, råder det inga delar meningar.
Fru talman! Jag vill tacka för dessa besked. Jag har förstått att Jordbruksverket har väntat på besked om att man skall ha ett övergripande ansvar när det gäller just den genetiska variationen hos bin. Om man tittar på de förslag till vad som skall tas upp i dessa program, framför allt i år, finns inte detta med. Man tittar på varroabekämpningen, vilket vi vet att många anser är angelägen. Man tittar också på hur honungen skall se ut, osv. Men just översynen av på vilket sätt man skall spara den genetiska variationen har fallit litet mellan stolarna. Låt mig säga att jag tycker att den kontroll som man har haft av andra djurslag, t.ex. fårkontroll, kokontroll och svinkontroll, har varit bra. Där har man gemensamt inom näringen men också mellan myndigheter tagit ett ansvar för att se till att den genetiska basen inte blir för trång. Jag tycker att detta är lika viktigt för ett djur som biet. Jag har också förstått att man i USA har uppmärksammat dessa frågor. Där tror man att man har tappat en mycket stor del av sin genetiska bas just därför att denna typ av parningsstationer som finns i Sverige i dag har uppkommit. Det är alltså väldigt lätt att man tappar genetisk variation. Jag hoppas att dessa svar kommer att leda till att Jordbruksverket ändå känner att det har ett ansvar att ta tag i dessa frågor och att också se till att den här typen av frågor kommer in i fråga om de program som vi skall ta fram. Vi får se vad som kommer att stå i det program som skall tas fram den 15 maj. Men jag har förstått från flera håll att det finns en mycket stor oro för detta och att man känner att detta är en fråga som håller på att trilla mellan stolarna. Jag kommer att återkomma till denna fråga, eftersom jag tycker att den är mycket angelägen, framför allt efter det att vi har fått detta program för 1999. Men jag hoppas också att det svar som jag nu har fått gör att Jordbruksverket känner att man kan agera. Det som sägs är att Jordbruksverket väntar på signaler från regeringen. Och regeringen säger i svaret att regeringen väntar på signaler från Jordbruksverket. Detta är mycket olyckligt. Och jag kan säga att det finns skäl till att jag framställde denna interpellation. Man har alltså önskat se en klar ambition från regeringens sida att det är Jordbruksverket som skall ta tag i dessa frågor på ett riktigt sätt. Det har inte skett. Låt oss inte förlänga denna debatt ytterligare, utan låt oss i stället återkomma till frågan när vi ser vad som sker. Men ett sätt kan naturligtvis vara att återupprätta bikontrollen. I dag sker aveln inte alltid på ett sätt som inger stort lugn inför framtiden. Det är mycket lätt att en avelsstation som kanske inte har helhetssynen av vad som sker på andra ställen i landet gör att avelsbasen krymper. Dessutom finns det en risk, vilken jag har förstått är uppenbar, för att parningsstationerna också kan sprida varroa. Jag har förstått att man försöker hitta ett kontrollsystem för att förhindra det. Men visst finns det anledning till oro för den genetiska basen när det gäller biet i framtiden. Men vi har börjat en diskussion som vi säkert kan återkomma till.
Fru talman! Låt mig med användandet av ett slitet skämt säga att åtminstone jag tycker inte att detta är någon bisak, även om biodlingen inte är den största av verksamheter i vårt land. Statens jordbruksverk vet att man där har ett övergripande ansvar. Man väntar inte på något besked från regeringen i den frågan. Man vet också att det är angeläget att den konkreta utformningen av 1999 års program fortskrider så att programmet kan lämnas in före den 15 maj, såsom det är planerat. Inom avelsverksamhet på det här området - lika väl som på andra områden - finns det naturligtvis fördelar att hämta, men det kan också finnas problem och risker. Det bedrivs en avel i syfte att t.ex. få fram mer fogliga bin eller bin som i något annat avseende producerar bättre eller på något annat sätt som vi människor önskar. Givetvis är det i detta sammanhang - som i alla sammanhang med avel - viktigt att vi är uppmärksamma på de nackdelar som finns med att det bedrivs en medveten avel för våra syften. En av de nackdelar som man inte kan bortse ifrån är just risken för genetisk utarmning. Frågorna kring genetisk variation är alltså viktiga. Om det blir en bikontroll av det gamla slaget eller om det blir på något annat sätt som frågorna skall hanteras är jag för dagen däremot inte beredd att ge besked om. Men alla inblandade aktörer vet att de har ett ansvar och att det bedrivs ett arbete.
Fru talman! Mycket kort: Om man tittar på den avel som tidigare har bedrivits när det gäller bin kan man se att det som nu sker avviker så till vida att man numera parar med en drönare, vilket innebär att det blir en far till hela samhällen. Man gör en parning där man försöker att utnyttja systerskap mellan drönarna. Det innebär - jag har talat med en biforskare - att det ganska snabbt kan bli mycket trångt på avelsbasen, och detta är någonting som bör uppmärksammas. Det är alltså större risk att det går snabbare utför med biet än för många andra djur just därför att man bedriver avel - jag vill inte ens kalla det för avel - eller verksamheten på det sätt som man gör. Jag tänker återkomma till frågan, eftersom detta är ett mycket stort problem. Det finns också mycket få i Sverige som har kunskap när det gäller biavel och vilka risker det finns med de parningsstationer som nu växer upp i landet.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig på vilket sätt den svenska regeringen kan agera för att stoppa bensaxar, hur regeringen arbetar för att få till stånd ett importförbud för skinn från djur som fångats med bensax, om regeringen avser att även framdeles fördöma de modifierade bensaxarna eftersom de inte är mer selektiva än de traditionella och om regeringen avser att kraftfullt agera så att djurens välfärd i detta fall går före världshandelsavtalet. Det finns en förordning från 1991 om förbud mot användning av bensaxar inom EU och mot införsel av skinn eller andra delar av vissa vilda djurarter från länder som tillåter användning av bensax. Förordningen förbjuder användning av bensax inom EU från den 1 januari 1995. Inom EU är således bensaxar redan stoppade. EU av skinn från 13 pälsdjursarter om inte det exporterande landet har förbjudit användningen av bensax eller använder fångstmetoder som uppfyller internationella normer för fångstmetoder. Det har hittills inte funnits någon sådan internationell norm som avses i förordningen. För att undvika en WTO-konflikt har intensiva förhandlingar om ett bindande avtal om en standard för djurvänliga fångstmetoder pågått mellan EU och Kanada, Ryssland samt USA. Det viktigaste syftet med förhandlingarna med Kanada, Ryssland och USA har varit att fastställa harmoniserade tekniska normer som erbjuder en hög skyddsnivå för de fångade djuren. Avtalen reglerar tillverkning och användning av fällor och handeln mellan EU och de berörda länderna vad gäller fällor, skinn och produkter av de pälsdjursarter som omfattas av avtalen. har djurskyddet i berörda avseenden i dessa länder förbättrats väsentligt. Användningen av bensaxar regleras och begränsas även för andra arter än de som omfattas av EU-förordningen. Endast fångstredskap som testats och godkänts enligt normen i avtalen får användas vid fångst av de aktuella arterna. Sammanfattningsvis är, enligt min uppfattning, avtalen ett stort steg framåt för djurskyddet, inte bara för Kanada, Ryssland och USA utan även för EU, eftersom avtalen även skall tillämpas i unionen. Avtalen tillåter i begränsad omfattning fortsatt användning av vissa typer av bensaxar under förutsättning att de testats och godkänts enligt normerna i avtalet. Sverige hade självfallet föredragit avtal som helt förbjuder användningen av alla sorters bensaxar. Detta har alltså inte varit möjligt att uppnå. Sverige kommer emellertid att fortsätta att verka för att användning av bensaxar förbjuds.
Fru talman! Jag har tagit med mig några bensaxar av den typ som detta handlar om. Sverige har haft en mycket restriktiv inställning till bensaxar, eftersom det finns få fångstmetoder som utsätter djuren för så mycket plåga, ångest och lidande. Den svenska regeringens ståndpunkt i frågan har varit mycket klar. Man har inte velat häva importförbudet när det gäller skinn från djur som fångats i bensaxar. Tyvärr får jag nu intrycket av att regeringen har backat, att man accepterar "humana" fällor. Min, veterinärers och djurskyddsorganisationers uppfattning är att det inte finns några humana sådana här fällor. Jag har här en fälla som slår ihop och klämmer till benet. Fällan är av den typen som tidigare inte var godkänd. I denna fälla fastnar djur oavsett vilken art det är fråga om. Fällan är inte på något sätt selektiv. Det djur som råkar gå förbi fastnar där. Djuret kläms fast. I många fall bryts benen. En del djur försöker att bita av sig tassen för att komma loss. Sedan kan djuret sitta fast i flera dagar upp till en vecka innan jägaren kommer och avlossar nådaskottet. Djuret är utsatt för svält, törst och andra djurs angrepp. Naturligtvis innebär det inte bara fruktansvärda lidanden utan också svår ångest. Den här fällan är alltså inte tillåten. Men jag har här en annan fälla som ser nästan identiskt likadan ut som den andra, men den är utrustad med en liten gummilist. Denna fälla betecknas som human och är därför tillåten. Fällan ger precis samma plågor. Den klämmer till benet - kanske inte lika hårt - och det gör att djuret är utsatt för precis samma ångest och plågor. Det kan också bli angripet av andra djur. Jag anser att detta är befängt. Att över huvud taget tala om humana fällor är inte civiliserat. Naturligtvis borde den svenska regeringen, trots medlemskapet i EU och trots handelsavtalen, vidhålla att den här typen av plågoredskap inte skall få förekomma i Kanada, USA eller Ryssland för att vi skall importera skinn. Vi bör hålla fast vid vår strikta linje, att det icke skall importeras skinn från djur som fångas i fällor. Ser man på vad som har åstadkommits har Kanada kommit ganska "billigt" undan. Man har sagt att man skall ändra fälltyperna för sju djurarter, men tre av dessa fångas i vatten och för fällor i vatten finns det inte någon ny reglering. Här tillåter man att djur fångas i vatten och att de dränks. Den tillåtna tiden innan djuren dör är fem minuter - fem ångestfyllda och plågsamma minuter! Detta är gräsligt. Jag skulle verkligen önska att den svenska regeringen även fortsättningsvis vågade ta en mycket stark ställning mot detta och mycket klart deklarerar att vi för svenskt vidkommande inte kan acceptera att det skall importeras skinn från djur som har fångats i fällor av den här typen. Fällan med en liten gummilist - eller också kan det vara ett litet avstånd mellan skänklarna - är precis lika plågsam och orsakar precis lika mycket lidande och ångest för djuret som en fälla av den gamla typen. Jag anser att det inte finns någon möjlighet att hävda att dessa fällor skulle ge mindre plågor. De är inte heller selektiva och de utsätter djuren för samma plåga. Jag har svårt att förstå jordbruksministern när hon säger att Sverige skall ha ändrat uppfattning i frågan. Är det verkligen meningen att Sverige tycker att det är okej att man i vissa länder fångar djur i den här typen av fällor? Vore det inte mer riktigt att Sverige, som är ett land som i alla fall har haft ett gott anseende på djurskyddsområdet, mycket strikt höll fast vid att dessa fällor bör försvinna?
Fru talman! Den svenska ståndpunkten när det gäller bensaxar är densamma som den tidigare har varit. Det finns bara en liten komplikation i sammanhanget, och den komplikationen består i att det inte är vi ensamma i världen som fattar beslut. Det finns en omvärld utanför landets gränser som vi har att ta hänsyn till. Vi har aldrig haft något importförbud i Sverige. Det är en missuppfattning från Gudrun Lindvalls sida. Vi har i Sverige ett förbud mot att använda bensaxar. Ett sådant förbud finns i hela Europeiska unionen - vi hade inget importförbud innan vi gick med i EU. Europeiska unionen har haft svårt att få med de andra länder som man har att komma överens med på ett totalt förbud mot användning av den här typen av saxar. Det här avtalet innebär att fångstredskapen skall testas. De redskap som Gudrun Lindvall visar upp är ännu inte godkända eller testade. Det återstår att se om de blir det. I det avtal som nu har slutits mellan Europeiska unionen och de andra länderna regleras jakten för fler arter jämfört med tidigare reglering via EU förordningen. Det är skälet till att jag sade att det här avtalet faktiskt också innebär framsteg för Europeiska unionen när det gäller djurskydd. Jakten regleras efter arten. Det spelar ingen roll om djuret befinner sig i luften, på marken eller i vattnet. Det som Gudrun Lindvall sade om vatten har alltså ingen giltighet. Man kan självklart önska att vi skulle ha uppnått ett totalt förbud i hela världen mot användning av bensaxar. Men som jag sade har dessa fångstmetoder förekommit länge i vissa länder. I Kanada är det urbefolkningen som ägnar sig åt den här typen av jakt. Det är inte alldeles enkelt att få hela världen att förstå att vår uppfattning är den enda riktiga men vi har i detta arbete tagit viktiga steg framåt. Jag tror därför att vi med högburet huvud kan hävda att Sverige fortfarande har en mycket viktig roll att spela när det gäller att förbättra djurskyddet - inte bara här hemma utan också i internationella sammanhang. Om de som deltar i debatten i de här frågorna bemödar sig om att skildra vad som faktiskt händer i stället för att sprida sina egna vanföreställningar behöver vi inte känna någon som helst oro för att vi skall förlora vårt rykte.
Fru talman! Det förvånar mig att Annika Åhnberg inte riktigt känner till vad som har beslutats. Det beslut som har fattats är ju att de djur som fångas i vatten inte omfattas av beslutet. I Kanada sker 95 % av alla fångster i vatten; de berörs alltså inte av förbudet. I USA är det inte så att USA:s regering kan bestämma vad delstaterna skall göra, utan delstaterna avgör själva om avtalet i fråga skall följas eller inte. Jag har ett brev från en ambassadör som mycket klart uttrycker att delstaterna själva bestämmer. Det här avtalet borde alltså definitivt inte godkännas av Sverige. Sverige borde i stället absolut strikt driva i EU att vi inte kan godta detta. EU bör sätta i verket importförbudet för skinn från de djur som man har sagt. När det gäller detta med ursprungsbefolkningen kan jag säga att det är väl bara där som man har kommit någonstans. Där har man tittat på en del av de traditionella fångstmetoderna och stramat upp det hela. Den typ av fälla som i dag används och som har tänder som nyper ihop är fullkomligt oacceptabel, och de nya moderna fällor som kommer menar jag kommer att orsaka precis lika mycket lidande. Sverige och EU har på den här punkten platt lagt sig; detta för att se till att handeln inte störs. När då andra intressen kommer in är det, märkligt nog, alltid de som får tolkningsföreträde; det är alltid de intressena som går före djurlidandet, precis som i det här fallet. Jag anser att Sveriges linje fortsatt skall vara mycket tuff, och jag är mycket orolig för att Annika Åhnberg på något vis skall försöka försvara förslaget till beslut i stället för att verkligen strikt tala om att det här är något som vi från svensk sida, precis som miljöministern för några år sedan sade, inte kan acceptera. Sverige kan inte driva den här linjen. Om Sverige driver linjen att detta är ett acceptabelt beslut naggas, menar jag, vårt goda anseende rejält i kanten just när det gäller djurskyddsfrågor. Vidare är det så att man reglerar fångsten av vissa djurarter. För andra djurarter regleras alltså inte fällorna. Därmed kan de gamla fällorna användas. Men djuren vet ju inte vilken fälla de skall gå i eller inte gå i - med tanke på avtalen. Råkar de gå där det finns en obehaglig fälla och sätter ned foten där, säger det pang och så sitter de fast. Jag menar att att det här avtalet, just därför att det reglerar fångst av vissa djur och inte generellt reglerar hur man får jaga eller fånga, blir ganska verkningslöst. Jag anser alltså att Sverige skall fortsätta att driva en mycket restriktiv linje och i EU driva frågan om att förbudet mot att ta in skinn från djur som fastnat i fällor skall vidhållas. Jag kan inte se ett sådant här redskap som något annat än ett kvalificerat tortyrredskap och som något som bör fasas ut ur mänsklighetens historia. Det är ju många obehagligheter som under historiens gång har fasats ut och jag anser att fällor för fångst av djur är något som bör förpassas till museer.
Fru talman! Att bensaxar är ett fullständigt oacceptabelt fångsredskap råder det inga delade meningar om. Det är ju därför som vi har ett generellt förbud i Sverige. Det är också därför som det i hela Europeiska unionen råder ett generellt förbud mot användning av bensaxar. Vår egen beslutsmakt sträcker sig dock inte längre här i världen än så. Det är därför som vi i det fortsatta arbetet måste förlita oss på våra möjligheter att övertyga andra om att vi har rätt. Vi kan liksom inte tvinga på andra vår uppfattning - vi kan inte besluta över andra länder. Jag delar helt uppfattningen att det här inte är tillfredssställande som slutmål. Vi är inte nöjda. Hela tiden har vi från svensk sida drivit på. Jag vill påstå att vi genom det mycket aktiva arbetet avsevärt har bidragit till att det här avtalet förbättrats i förhållande till dess ursprungliga lydelse. Det har vi inte åstadkommit ensamma - det vore förmätet att påstå något sådant. Det finns faktiskt länder som är lika aktiva som vi i den här frågan. Vi har inte för avsikt att slå oss till ro med detta. Givetvis kommer vi att fortsätta att agera för en förbättring av det internationella regelverket. Vad jag dock inte kan acceptera är att Gudrun Lindvall förnekar att det här avtalet trots allt är en förbättring i förhållande till tidigare villkor. Hon bortser från att vi faktiskt aldrig har haft ett importförbud i Sverige, att Europeiska unionens eget importförbud aldrig trädde i kraft just därför att vi med våra gemensamma krafter inte förmådde rå på de andra. Det är tråkigt att behöva konstatera det men vi kan inte önska eller drömma bort verkligheten. I stället måste vi hela tiden öka våra ansträngningar för att förändra den verklighet som vi lever i. Jag tycker således att vi skall inse att de här avtalen innebär förbättringar. Förbättringarna är små, så vi har ingen som helst anledning att slå oss till ro, men vi har heller ingen som helst anledning att svartmåla verkligheten och förneka de framsteg som faktiskt har uppnåtts.
Fru talman! Avslutningsvis konstaterar jag att våra uppfattningar om framsteg radikalt skiljer sig. Jag anser att de s.k. framsteg som gjorts inte är framsteg. Man har putsat litet grand på ytan för att därmed slippa ta beslut om importförbud för skinn. Man har helt enkelt lagt sig för de stora länderna USA, Kanada och Ryssland. De förändringar som gjorts när det gäller de här fångstredskapen är av så marginell betydelse att de på intet sätt gör att fällor av den nya typen skulle vara mindre plågsamma och skapa mindre ångest än de gamla. Jag menar att det hade varit mycket mera rakryggat av Europa, även av Sverige, att hävda att för att acceptera fällor av något slag skall det vara radikalt andra förhållanden. Först därefter tycker jag att man skulle ha satt sitt importförbud i kraft. Jag anser att Sverige i EU fortsatt skall driva linjen att förändringarna av de här fällorna är alldeles för små för att man över huvud taget skall kunna tala om att djurens lidande minskar. Därför bör Sverige driva frågan om att EU skall införa nämnda importförbud för skinn. Därmed kan vi naturligtvis inte garantera att fällfångsten inte fortsätter i länderna i fråga men från Sveriges och EU:s sida kan det klart uttalas att vi inte vill befatta oss med skinn från djur som dödats efter att först ha hamnat i en bensax. Det vore ett bra sätt för EU att klart visa var man står. Jag skulle önska att jordbruksministern klart deklarerade att det här inte är en acceptabel förändring för svenskt vidkommande, att vi anser att detta inte på något sätt gör att det blir mindre plågsamt för djuren och att detta därför inte är acceptabelt. De förändringar som man har fått till stånd är trots allt marginella. Det kan röra sig om en liten gummilist på fällan eller om ett visst avstånd som gör att djurets ben inte bryts direkt. Nej, det är en skam för den svenska regeringen att man viker sig på det här sättet!
Jag vill påminna om att meningsyttringar från åhörarna inte är tillåtna.
Fru talman! Låt mig först påminna Gudrun Lindvall om att de redskap hon här visar upp inte är godkända. Det är alltså inte riktigt korrekt att visa upp en bensax och säga: Den här får man nu använda. Avtalet innebär att alla fångstredskap för att få användas skall prövas enligt en internationell norm. Låt mig sedan säga, som jag redan många gånger har sagt, att vi från svensk sida inte är nöjda med resultatet. Vi konstaterar att det var så här långt vi kunde nå den här gången. Det här är betydligt bättre än att vi står för oss själva med vårt eget inhemska förbud, som vi ju nu också behåller, men inte har lyckats påverka resten av världen. Jag tror att det här är den grundläggande skiljelinjen mellan Gudrun Lindvall och mig. Skall vi nöja oss med att vara de goda människorna som har de rätta och de vackra åsikterna men inte bry oss om vad som händer i verkligheten? Eller skall vi smutsa ned våra rena vackra händer med att också försöka åstadkomma förändringar i verkligheten? Jag är av den senare uppfattningen. Det är viktigt att vi arbetar för förändringar som inte bara rör oss själva här hemma utan som också får genomslagskraft ute i världen. Med det här avtalet har vi kommit en liten - en alltför liten men dock en liten - bit på väg. Nu måste vi fortsätta och t.o.m. intensifiera vårt arbete för att nå ännu längre. I den grundläggande frågan om huruvida bensaxar är acceptabla eller inte finns det faktiskt ingen skillnad mellan våra uppfattningar. Skillnaden ligger i om vi också vill påverka verkligheten med den uppfattningen eller om vi nöjer oss med glorian över huvudet, vingarna på ryggen och tillfredsställelsen av att själva vara duktiga och korrekta människor.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta i syfte att få till stånd en fungerande integrationspolitik. Integrationspolitiken är en orgie i misslyckande och alltfler utanför politikerleden är kritiska mot politiken, säger Sten Andersson, som också menar att politiker m.fl. vilselett medborgarna genom att i tio års tid ha talat om att politiken varit lyckad. För det första är jag mycket förvånad över att Sten Andersson tycker sig ha underlag för att så tvärsäkert och med sådana överord döma ut den politik som riksdagen fattade beslut om så sent som i december 1997. Möjligen syftar Sten Andersson inte på den nya integrationspolitiken utan på den gamla invandrarpolitiken. För det andra känner jag inte alls igen mig i påståendet att politiken under senare år alltid skulle ha framställts som "lyckad" - här utgår jag återigen från att Sten Andersson syftar på den gamla invandrarpolitiken. Skälet till att regeringen förelade riksdagen ett förslag till ny politik var att samhällsförändringen krävde en ny politik, integrationspolitiken. Den tidigare invandrarpolitiken fungerade väl för den situation den ursprungligen utformades för, men klarade inte av att möta dagens situation och lösa dagens problem. Att det har behövts en ny politik och nya åtgärder har uppmärksammats under en längre tid. Inte minst har behovet tydliggjorts genom det senaste decenniets rapporter om den ökade segregeringen och marginaliseringen i samhället, som i synnerhet drabbat dem som invandrat till Sverige. Behovet av en ny politisk orientering togs upp år 1991 av den socialdemokratiska regeringen i propositionen Aktiv flykting och immigrationspolitik, en proposition som senare drogs tillbaka av den borgerliga regeringen. Sten Andersson påpekar att det är alltför många som inte behärskar svenska språket tillräckligt bra, ibland trots många år i Sverige. Detta är oroväckande, eftersom kunskaper i svenska språket underlättar integrationen. Den höga arbetslösheten och den låga sysselsättningsgraden bland de utrikes födda är ett annat stort bekymmer. I regeringens ekonomiska vårproposition är därför integrationspolitiken ett prioriterat område. För att vända utvecklingen, minska segregationen och skapa ett Sverige för alla föreslår regeringen ett resurstillskott under den kommande treårsperioden. Insatser planeras inom en rad olika områden. Av central betydelse är åtgärder som skall ge goda kunskaper i svenska språket och skapa goda villkor på arbetsmarknaden. Vidare pågår stora satsningar för att få till stånd en varaktig förbättring av situationen i utsatta bostadsområden, där en stor andel personer med utländsk bakgrund bor. Ytterligare förslag till att förbättra situationen kommer också att presenteras i den aviserade storstadspropositionen. En viktig uppgift i integrationspolitiken ges också den nya integrationsmyndighet, Integrationsverket, som börjar sitt arbete den 1 juni. Sten Andersson undrar denna gång, precis som han gjort tidigare, hur Sverige skall lyckas med något som andra europeiska länder inte har lycktas med. Jag utgår då från att Sten Andersson syftar på möjligheterna att skapa ett samhälle där alla, även de som invandrat, kan försörja sig, där vi kan kommunicera med varandra på ett gemensamt språk och dessutom känna respekt för varandra. Jag tillstår att detta på flera sätt är en svår uppgift och att det inte finns enkla lösningar. Den kräver att vi lyckas med den generella samhällspolitiken. En fortsatt god samhällsekonomisk utveckling och en väl fungerande arbetsmarknad är nödvändiga förutsättningar. Men en sak är jag helt säker på. Med en sådan negativ och uppgiven utgångspunkt som Sten Andersson har kommer vi aldrig att lyckas. I den nya integrationspolitikens anda är det inte bara regeringens utan allas och envars uppgift att ta ansvar för att skapa ett samhälle som vi kan leva i tillsammans, oavsett var vi är födda eller har för hudfärg.
Fru talman! Jag vill poängtera att orden invandrare och integrationspolitik faktiskt har använts mycket länge i den här debatten, långt innan statsrådet blev statsråd. I och för sig kan jag hålla med om att det är fel att prata om invandrarpolitik. Sedan 1968 har vi nämligen inte haft någon sådan i Sverige när det gäller länderna utanför Norden, eller hade rättare sagt ingen ända fram till 1995 då EU-medborgare genom EU medlemskapet fick rätt att söka jobb i Sverige. Oavsett benämningen är det min bestämda övertygelse att den här politiken är ett stort misslyckande. Alla som vill kan se det dagligen. Det går bra att fråga lärare, socialarbetare, domare och poliser. Inte minst kan vi se det av att man efter så många år av lyckad politik måste starta ett integrationsverk. Det tycker jag är bevis nog på att politiken hittills har misslyckats. Fru talman! Jag skulle kunna rada upp en massa kritik mot den förda politiken, men det är inte lönt. Ingen tjänar något på det. Jag vill bara säga - och där tror jag att statsrådet delar min uppfattning - att den kritik som framförs av många i Sverige i dag inte beror på rasism eller på att man är främlingsfientlig. Det beror i stället på att många människor inte förstår hur Sverige skall kunna hantera så många människor på så kort tid. Det är där frågetecknen finns från många svenskar. Jag tycker att när statsrådet talar om det nya är det nästan en exakt kopia av den politik man har fört tidigare. Man skall rusta upp bostadsområden och ge goda villkor på arbetsmarknaden. Om statsrådet menar kvotering kan han väl tala om det för mig. Jag misstänker också att man kommer att fortsätta med en politik med misslyckade konferenser runt om i landet som vi har bedrivit under många år med absolut icke önskvärt resultat. Vad skall man då göra? Jag håller med statsrådet om att frågan är svår. Det är ett svårt problem. Mitt absoluta minimikrav är att vi måste sätta press på de människor med utländsk bakgrund som finns i dag i Sverige att lära sig svenska språket. Om jag hade makt skulle jag t.ex. vilja skrota all form av offentligt stöd till hemspråksundervisning. Häromdagen ringde en svensk medborgare till mig. Han är polack från början, arkitektutbildad i Polen och gift med en skånska. Han har två barn. De betecknas i skolan som polacker eller invandrare. Han har aldrig pratat polska hemma, och barnen är hur svenska som helst. Ändå får de förmånen att genomgå undervisning i polska språket. Fru talman! Det har påståtts att statsrådet när han blev installerad gjorde ett uttalande - jag har inte hört det själv, men jag har sett det refererat i medierna - om att det är svenskarna, inte invandrarna, som skall anpassa sig. Det är en unik uppfattning, som inte finns bland politiker i andra länder. Om det är sant att statsrådet har sagt detta, skulle jag vilja fråga: Vem skall vi då anpassa oss till? Jag tror att statsrådet vet om att det råder stora spänningar mellan olika grupper och att invandrarna själva många gånger i de länder som de kommer ifrån inte direkt har visat en perfekt anpassning till andra.
Fru talman! Jag tror att Sten Andersson är medveten om att det bakom den proposition som lades på riksdagens bord i höstas fanns ett långt resonemang som inte bara handlade om att ändra språkbruk. Det handlade om övergången från den tidiga invandringspolitiken till en invandrarpolitik och sedan till en integrationspolitik som också kvalitativt hade andra mål. Det finns i den här frågan en parallell till den debatt som fördes i riksdagen för ca 150 år sedan. Man betraktade först arbetarfrågan enbart som en arbetarfråga. Man undrade vad man skulle göra med alla dem som var fattiga, som inte klarade sin försörjning och inte fick utbildning och arbete. Så småningom förstod man att det egentligen handlade om att förändra samhället, att ge alla samma rättigheter politiskt, att ge alla samma delaktighet och att skapa arbete åt alla. På samma sätt skall vi nu diskutera frågan om integration. Det handlar inte om att det är något fel på ett antal människor, som skall korrigera sig, utan det handlar snarare om en samhällsstruktur som inte öppnar möjligheter för alla som bor och verkar i Sverige att delta i det gemensamma samhällsbygget. Det som jag har sagt om förändringar har misstolkats. Jag har inte sagt att det inte är invandrarna utan svenskarna som skall förändras. Det som jag försökt säga är att vi knappast står inför ett isolerat invandrarproblem utan inför ett integrationsproblem som visar på brister i det svenska samhället när det gäller utbildning i svenska, när det gäller annan utbildning och framför allt när det gäller tillträde till arbetsmarknaden. Ett integrerat samhälle får vi först den dag då alla kan kommunicera med varandra på ett gemensamt språk. Det är oerhört viktigt, precis som Sten Andersson påpekar, att vi ser till att alla får en chans att lära sig svenska, men jag blir förundrad när Sten Andersson säger att man skall sätta press på människor att skaffa sig kunskaper i svenska. Jag tror inte att det behövs en sådan press. Det är väldigt många som önskar kunna lära sig svenska och som vill få del av sådan undervisning. Snarare handlar det om att erbjuda bättre möjligheter. Vi skall se till att ge dem möjligheterna till ett gemensamt språk. Vi skall också riva alla de barriärer som i dag finns för människor när det gäller att delta i arbetslivet och att själv kunna försörja sig. När vi har lyckats med det har vi också lyckats med integrationspolitiken. Jag vill också påpeka att vi inte föreslog kvotering i något sammanhang. Vi tror inte att det handlar om att kvotera för att skapa ett integrerat samhälle. Det handlar om att erbjuda lika möjligheter och lika rättigheter.
Fru talman! Jag vill först kommentera det som statsrådet sade i sista meningen i sitt första anförande, om min negativa uppfattning. Jag tror inte att den är negativ. Däremot är den realistisk. Jag tillhör dem som till skillnad från en del andra i flyktingdebatten har sett den här verkligheten. Jag bor dagligen i den när jag är i Malmö. En del andra verkar ha sett den enbart på vykort. Jag vet att det gäller stora problem och att det är mycket svårt att hitta lösningar på dem. Man har faktiskt inte i något annat land lyckats lösa det här problemet på ett bra sätt. Man brukar ofta anföra USA som ett exempel, men åk till New York med Chinatown, Little Italy osv.! Det är ett segregerat samhälle. Häromdagen blev ett exempel som knappast gör klimatet bättre känt. Ett enmansföretag blev anmält till DO för att företagaren inte ville anställa den person som ansåg sig ha den bästa kompetensen. Om vi går in och petar på ett enmans eller tvåmansföretags rätt att självt bestämma vem man vill anställa, tror jag att vi åtminstone inte har gjort problemen mindre. Vad gäller att sätta press när det gäller svenska språket tycker jag att man skall sätta press på dem det gäller. Det finns många människor som klarar sig i Sverige därför att de har vänner och bekanta som kan hantera kontakten med myndigheterna. De behöver då inte göra någonting själva. En kvinna kan t.ex. ha varit i Sverige i tio år och kanske ha fött sitt femte barn här men måste ändå ha tolk på sjukhuset. Jag tycker faktiskt att man skall utöva press i ett sådant fall. Jag begriper naturligtvis att man inte kan begära att en gammal anhörig som kommer hit, kanske i 60 eller 70 års ålder, skall lära sig svenska språket. Till sist säger statsrådet att vi nu skall diskutera integrationspolitiken. Jag trodde att det var avklarat. Jag trodde att man genom propositionen, med all den respons och PR som den fått, nu i stället har verktyg klara för att kunna agera. Diskuterat har vi gjort i snart 15 år med känt resultat. Det är väl nu dags att börja agera.
Fru talman! Det är alldeles sant att regeringen har lagt fram en proposition om den nya integrationspolitiken. Det är också sant att det i vårpropositionen föreslås en rad åtgärder och att vi den 1 juni kommer att få en ny myndighet, Integrationsverket. Det betyder dock inte att vi inte skall fortsätta diskussionen. Snarare handlar det i integrationspolitiken just om att hålla en dialog och ett öppet samtal i gång. Det handlar om attitydförändringar, om att motverka fördomar, om att aktivt motverka diskriminering beroende på etnisk bakgrund, hudfärg eller religiös uppfattning, och det är ett arbete som kräver fortsatta samtal, fortsatt upplysning och fortsatt diskussion. Integrationspolitiken är inte färdig förrän integrationen är en realitet. Jag vill beträffande diskrimineringslagstiftningen säga att jag inte känner till fallet där en enmansföretagare har klandrats för sitt val av anställd men att riksdagen förhoppningsvis kommer att få ta ställning till en ny diskrimineringslag som innehåller förbud mot etnisk diskriminering. Vad det handlar om är helt enkelt tanken att det skall vara förbjudet att diskriminera någon beroende på etnisk tillhörighet. Det finns ingenting i förslagen, som riksdagen så småningom kommer att få pröva, som innebär att vi skulle kvotera eller ge fördelar åt någon. Vi skall bara förhindra den faktiska diskrimineringen.
Fru talman! Jag skall ge ett exempel på det här med svenska språket och språkundervisningen. Många elever med invandrarbakgrund väljer att läsa svenska som andraspråk. De inbillar sig att det är samma nivå på den undervisningen som på den normala svenskundervisningen. Det är inte sant. Den undervisningen har en sämre kvalitet, och den borde inte få finnas i vårt land. Statsrådet talar om att det skall vara goda villkor på arbetsmarknaden. Det måste väl vara goda villkor generellt för alla, inte för någon viss grupp. Jag tolkar det så att detta gäller för alla som finns och verkar i Visst finns det vidare säkert fördomar bland svenskar, och det är beklagligt, men det finns lika många eller ett snäpp fler bland invandrare. Vi kunde i förrgår i ett inslag i TV-programmet Striptease se exempel på seder som man inte trodde skulle finnas här. En ung flicka får inte själv välja vem hon vill gifta sig med, och man försöker hindra henne att agera så som hon själv vill. Jag hoppas att hon från de svenska myndigheterna får det stöd som hon absolut behöver. Jag hoppas att de exempel som ibland dyker upp inte är så många utan utgör de undantag som bekräftar regeln. Jag vill att vi tillsammans skall försöka lösa detta problem. Det innebär inte att jag ändrar min kritik beträffande orsakerna, men när det är som det är måste vi försöka skapa ett samhälle där alla kan fungera.
Fru talman! Det finns egentligen en mycket enkel tanke bakom integrationspolitiken, och det är att alla som bor och verkar i Sverige skall ha samma rättigheter och samma möjligheter men självklart också samma skyldigheter. Var och en skall följa svensk lag, och vi skall följa det regelverk som vi gemensamt beslutar om. Det finns inte möjligheter för någon, oavsett bakgrund, att bryta mot lagen och vinna respekt för detta. Vad det handlar om är att ge var och en som bor och verkar i det här landet samma rättigheter. Vi vet om att det inte är så i dag. Det finns en faktisk diskriminering och en rad faktorer i samhället som gör att många människor inte får chans att utvecklas, att lära sig svenska och att få ett arbete. Att riva de barriärerna är integrationspolitikens yttersta mål. Tack, fru talman!

Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om den svenska regeringen avser att verka för en folkomröstning i Tibet, om Sverige avser att i FN:s säkerhetsråd driva frågan om förhandlingar mellan Kina och Dalai lama samt om Sverige kommer att verka för att den av Dalai lama utsedde Panchen Lama frisläpps. Ragnhild Pohanka ställde nyligen en fråga om Sveriges avsikt att agera för Tibet i FN:s säkerhetsråd, och jag besvarade då frågan skriftligt. Jag förtydligar gärna svaret jag gav då. Kina är en av de ständiga medlemmarna i FN:s säkerhetsråd och kan följaktligen med sin vetorätt stoppa förslag i rådet som man ogillar. Det är ställt utom allt tvivel att Kina i dagens läge skulle inlägga sitt veto mot alla förslag där dess politik i Tibet ifrågasätts, inklusive förslag om folkomröstning. Det skulle därför inte gagna Tibets sak att driva den i FN:s säkerhetsråd utan endast riskera att bidra till fortsatt politisk låsning i denna fråga. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Tibet är förvisso djupt oroande. Den svenska regeringen har därför inom ramen för den dialog om mänskliga rättigheter som vi för med den kinesiska regeringen tagit upp bristerna i synnerhet i fråga om den tibetanska befolkningens politiska, religiösa och kulturella rättigheter. Även EU för en aktiv dialog med Kina om de mänskliga rättigheterna. Också där uppmärksammas situationen i Tibet. Exempelvis har ett antal av EU-kretsens Pekingambassadörer, ordförandetrojkan samt kommissionen just avslutat ett längre besök i Tibet för att närmare granska MR-situationen. Frågan om den av Dalai lama utsedda Panchen lamas välbefinnande är ett ständigt återkommande inslag i våra samtal med kinesiska företrädare om situationen i Tibet. Ett krav som upprepat ställs från vår och andra länders sida är att utomstående skall få besöka den 9-årige pojken.
Herr talman! Först vill jag tacka utrikesministern för både frågesvaret tidigare och interpellationssvaret inför dagens debatt. I ett demokratiskt land som Sverige förekommer dialoger och debatter. Jag har under min riksdagstid och under den här perioden uppskattat mycket dialogen med utrikesministern i de ämnen som jag haft anledning att ta upp. Jag vet att Tibetfrågan är av intresse för Sverige och att Sverige agerat i olika sammanhang. Jag känner till att ordförandetrojkan skulle åka till Tibet, men jag har inte fått något meddelande om hur det ser ut där. När det gäller säkerhetsrådet kan det stämma att det är som utrikesministern säger, men vi måste ta upp frågan i olika forum. Det är kanske bättre att ta upp den i FN direkt. Där har Tibetfrågan inte varit upp till en riktig behandling på många år. Men jag delar naturligtvis oron för situationen. Vi har inte en gemensam uppfattning om Tibets ställning som ett ockuperat land, medan vi delar uppfattningen att oerhörda kränkningar pågår mot mänskliga rättigheter och att ett kulturmord håller på att fullbordas. Det tibetanska folket svälts ut kulturellt, andligen och rent fysiskt. Frågan om förhandlingar med representanter för Tibets exilregering är en nödvändighet, och det är bråttom. Är utrikesministern beredd att fortsätta att verka för det i de internationella forum där vi är medlemmar och delaktiga? Vi inom olika föreningar för Tibets framtid - både i Sverige, Europa och i världen i övrigt - väntar oss det av våra regeringar. Det gäller andra regioner inom Kina också, såsom inre Mongoliet, Östturkestan och Taiwan. Men i dag diskuterar vi huvudsakligen Tibet. Pågående folkmord, förtryck och kränkningar av mänskliga rättigheter kan aldrig bli en fråga om inre angelägenheter. Wei Jinsheng uttryckte kritik mot Sverige vid sitt besök här, och jag delar delvis den kritiken. Samtidigt har jag ett pressmeddelande i min hand, där Lena Hjelm-Wallén starkt kritiserar Wei Jingshengs fängslande 1995. Där står bl.a.: Domen mot Wei Jingsheng på 14 års fängelse innebär ett åsidosättande av internationellt accepterade rättsnormer. Nu är Wei Jingsheng frigiven och kan röra sig fritt i världen. Där har vi kanske bidragit litet. Nigel Rodley, FN:s rapportör om tortyr, nämner återigen Tibet i sin årliga rapport. Bland de fall han tar upp är ett om två gymnasieelever, Tashi Dawa och Flera ytterligare fall där lärare och elever fängslats och misshandlats nämns i rapporten. Hur många tusen människor som sitter i fängelse har vi ingen riktig uppfattning om. I april i år hölls en liknande interpellationsdebatt i engelska parlamentet som vi har i dag. Den handlade om Internationella juristkommissionens rapport i december 1997: Tibet: Mänskliga rättigheter och rättssäkerheten. I utrikesministerns svar, herr talman, förbigås min huvudfråga med största möjliga tystnad, nämligen den om en folkomröstning i Tibet. Tibetrapporten är en diger lunta på 390 sidor och kan naturligtvis inte förbigås med tystnad. Godtyckliga arresteringar, tortyr, lagstridiga och godtyckliga avrättningar, ingen yttrandefrihet, befolkningskontroll lika med tvångssteriliseringar, inflyttning av kineser osv. rapporteras det om. Den viktigaste rekommendationen i rapporten är att en folkomröstning bör hållas i Tibet under överinseende av FN för att fastställa det tibetanska folkets önskemål. Är utrikesministern beredd att verka för en sådan?
Herr talman! Jag vill faktiskt säga tack till Ragnhild Pohanka som har tagit upp frågan om Tibet återigen. Jag vet att Ragnhild Pohanka är aktiv i denna fråga. Jag blev ganska tagen när jag läste ett utdrag av vad Eliel Wiesel skrivit, där han säger: Varför är vi så tysta när Tibet behöver våra röster? Det är viktigt att vi verkligen inte är tysta utan att vi agerar i parlamenten och från regeringarnas sida. Det finns en kampanj, som Ragnhild Pohanka nämnde här, från Internationella juristkommissionen om en folkomröstning i Tibet. Jag skulle gärna vilja stödja en sådan uppmaning. Som så många gånger förr har kommunismen visat sitt ansikte när det gäller behandlingen av Tibets folk - som man har gjort i alla möjliga andra länder. Tibet är nu ett folk i minoritet i sitt eget land. Där finns sju och en halv miljoner kineser och bara sex miljoner tibetaner. I allt större grad tar kineserna över framför allt maktpositionerna i landet. Ragnhild Pohanka har i sin interpellation utförligt beskrivit situationen, bl.a. om hur man slår ned på avvikande åsikter, utför etnisk resning, beskär yttrandefriheten, utför arresteringar, torterar och avrättar, dömer oskyldiga till fängelse, angriper religionen, det egna språket och kulturen samt förstör miljön. Det är saker som vi känner igen från andra länder där kommunismen mer eller mindre har övertagit länderna. Jag är förvissad om att utrikesministern gör vad hon anser vara möjligt i dialogen med Tibet och med Kina och i FN. Men det är svårt att åstadkomma någonting i FN, eftersom Kina har en permanent representant i säkerhetsrådet och troligen skulle rösta ned ett svenskt agerande eller ett agerande från EU i den här riktningen. Men icke förty tror jag att det är viktigt att försöka att föra upp frågan i säkerhetsrådet. Det handlar ju om att aldrig låta våra röster tystna utan vi måste hela tiden komma igen. Det torde vara så, att om man märker att demokratiska länder återigen framför protester och krav får man hoppas att droppen så småningom urholkar stenen. Jag tror det kanske inte när det gäller kommunismen, men jag tycker i alla fall att det är viktigt för Tibets folk att vi alla gör vad vi kan för att Tibets folk, och inte minst Dalai lama, skall känna att vi står upp bakom detta förtryckta folk.
Herr talman! Vi delar synen på Tibet, att där förtryckts mänskliga rättigheter och där är folket mycket utsatt. Det är alldeles klart att man behöver omvärldens stöd, och det ger vi också. Därför är det bra med debatter om Tibet i det svenska parlamentet. När kravet på folkomröstning drevs var detta för flera årtionden sedan en fråga som kunde ha någon möjlighet att realiseras, men det var alltså länge sedan som denna fråga ansågs ha någon möjlighet t.ex. i FN-sammanhang. Man måste också komma i håg att enligt Kinas författning har Tibet en autonomi. Det heter ju officiellt Tibets autonoma region. Det viktiga är att man ser att autonomin fylls med reellt innehåll. Det är en fråga som vi ständigt måste återkomma till. Det tibetanska folket måste få inflytande över de frågor som direkt berör människorna där, så att de kan skydda sin etniska, kulturella och religiösa identitet. Och det är ett budskap som vi naturligtvis riktar också till ledarna i Peking. Sedan gäller det frågan om mänskliga rättigheter mera generellt i Tibet. Situationen är oroande. Därför tas också frågan upp i Kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Så skedde t.ex. i EU:s anförande nu senast denna vår. Som jag nämnde i mitt svar gjorde en del EU ambassadörer en resa i Tibet. De kom tillbaka till Peking i går, såvitt jag vet. Jag har ännu inte hört någonting om resultatet av deras resa. Kom ihåg att vi just nu är inne i ett skede där Kina öppnar sig för många fler besök, både i Kina i största allmänhet och också i Tibet. Detta möjliggör ju för oss att föra fram våra synpunkter på ett bättre sätt än tidigare. Kina har också markerat att man är positiv till att både underteckna och ratificera flera av de viktiga konventionerna på området för mänskliga rättigheter. Det som då händer är att man får en uppföljningsmekanism som är väldigt viktig. Därför hoppas vi att detta skall ske, vilket också kommer att gagna Tibet. Vi skall definitivt inte vara tysta. När många röster hörs påverkar detta. Därför skall denna kritiska granskning av vad som förekommer i Tibet fortsätta.
Herr talman! Jag står bakom det arbete som Sverige gör, men jag tycker inte att det räcker, i synnerhet som man vet att det har blivit en stor försämring sedan 1994 och att situationen ytterligare har försämrats efter 1996. I dag verkställs tjugo gånger så många dödsstraff räknat per person som i övriga Kina, och där vet vi ju att det är många. Hur den statistiken stämmer vet jag inte riktigt, men man kan nog utgå ifrån att den är riktig. Det är fråga om ifall man skall vara så försiktig med att inte reta Kina. Kina måste mötas av en samlad opinion från hela världen. I rapporten står det att förtrycket i Tibet stadigt har ökat sedan 1994, då höga tjänstemän i det tredje s.k. National Forum on Work in Tibet identifierade påverkan från den landsflyktige Dalai lama. Här är flera resultat från National Forum: ökad kontroll över den religiösa verksamheten och en fördömelsekampanj mot Dalai lama utan motstycke, en ökning av politiska arresteringar, upptrappad övervakning av potentiella dissidenter samt ett intensifierat undertryckande av även ickepolitiska protester. Sedan början av 1996 har det skett en ytterligare upptrappning av förtrycket i Tibet som kännetecknas av: en intensiv omskolningskampanj, undertryckande av information från Tibet, domen mot en högt uppsatt religiös ledare, förbud mot fotografier av Dalai lama på allmän plats. Läget är alltså väldigt allvarligt. "På vilket sätt har ni agerat för att Godhien Choekui Nyima skall släppas? Ofta påtalas att Sverige minsann kritiserar Kinas syn på MR i alla kontakter. Det är naturligtvis enormt viktigt och bra. Men har vi begärt att få ett livstecken från denne pojke, har vi krävt hans frihet?" Det är flera ungdomsgrupper som har börjat agera för Tibet, och detta är märkligt. Det finns nästan inga tibetaner i Sverige, och ändå finns det ett sådant starkt stöd. Men när Göran Persson var i Kina missade han att påtala hur MR-situationen i Tibet förvärrats. Han sade i stället i direktintervju att den hade förbättrats under de senaste tio åren. Och regeringens representant missade att lämna fram alla tusentals namnunderskrifter på protestlistor från kvinnokonferensen i Beijing. Vi talade om religionsfrihet. Då vill jag anföra ett citat från den svenska MR-delegationens besök i Kina och i Tibet i mars 1994: "De 1 400 kloster som finns och delvis reparerats räcker. Trosfriheten är nu garanterad i konstitutionen och skall förbli permanent politik 'till dess att religionen dör ut'" - det är alltså vad man strävar efter. Det är Jampa, ordförande för nationalitets och religionsfrågor som har sagt detta. Det är svårt att ha en dialog med kinesiska representanter, var det vara må, och på alla nivåer. Det finns en rapport från Genève där man den 7 maj hade ett möte mellan kineser, tibetaner och andra personer. Kineserna lämnade då salen när ett meddelande från en representant för den tibetanska exilregeringen skulle läsas upp. Hon fick inte ens sitta i panelen. Palden Giatso är vid sidan av Dalai lama Tibets främste talesman. Under mer än 30 år hölls han inspärrad i kommuniskinesiska fängelser i Tibet med allt vad det har inneburit. "Torteraren hyllas genom att överallt erkännas och vara en eftersökt handelspartner. Nej, säger jag, nej till att Kommunistkina godkänns i världssamfundet, nej till att Kommunistkinas sönderslitande av Tibet får fortsätta ..."

Herr talman! Det är bra att vi är överens om att det är viktigt att ständigt föra en debatt inte minst i de här sammanhangen. Naturligtvis hoppas jag på en livlig debatt, inte bara i vårt land utan också i EU, där vi nu finns med, och i FN, även om det tillfälligt kanske skulle reta en och annan kines. Jag tror att det är viktigt att man känner att den stora världen står bakom kravet på ökad frihet och rättighet för Tibets folk. Frågan om de mänskliga rättigheterna är naturligtvis oerhört viktig i sammanhanget. Utrikesministern säger nu att Kina är berett att underteckna en konvention om mänskliga rättigheter. Då måste man tyvärr fråga sig hur mycket ett sådant undertecknande är värt. Vi vet ju att vi här har att göra med en stenhård kommunistregim, och man har verkligen inte särskilt stor respekt för människor och människors liv i dessa länder. Jag vill ändå se Ragnhilds interpellation och vår lilla diskussion här som ett sätt att visa att vi ställer upp för Tibets folk. Jag vill bara önska utrikesministern lycka till i ett fortsatt oförtrutet arbete för Tibets folk.
Herr talman! Vi har en omfattande dialog med Kina vad gäller mänskliga rättigheter. Det gäller bilateralt, och det gäller inom EU och inom FN. När det gäller det bilaterala vill jag betona att under Göran Perssons besök var det en omfattande dialog just om mänskliga rättigheter. Den kom litet grand i skymundan av diverse tidningsrubriker om annat. Men vi tror att just detta att man sitter ned i lugn och ro och ordentligt talar igenom frågorna om förtryck och mänskliga rättigheter ger större effekt än ett förenklat slagordsskrikande. Jag har själv så sent som för en månad sedan fört samtal om mänskliga rättigheter med den nye kinesiske utrikesministern när vi sammanträffade vid ett möte i London. Man kan förvisso peka på sådant som är negativt, som går åt fel håll i Kina. Jag är medveten om det. Men det finns också sådant som vi naturligtvis hälsar med tillfredsställelse, t.ex. när politiska fångar blir frigivna, vilket händer litet då och då. Det är klart att detta att Wei Jinsheng frigavs var någonting mycket viktigt, som vi som en liten del i en stor världsopinion hälsade väldigt varmt. Vad gäller Tibet är det naturligt att det är många som bryr sig om Dalai lamas tilltänkte efterträdares, den nioårige Panchen lama, öde, eftersom man inte vet var han finns. Man vet bara att han finns någonstans i husarrest. Därför är det naturligt för oss att vi tar upp hans välbefinnande när vi möter kinesiska företrädare. Naturligtvis vill vi ha ett livstecken och veta hur han har det. Detta sker mellan länderna direkt, men det sker också via FN. Slutligen vill jag säga att vi måste lyssna på insiktsfulla tibetaner själva, inte minst Dalai lama. Han är ju inte en person som är för stora konfrontationer, utan han tror mycket mer på dialogen. Så jag tror att vi skall lyssna på honom när han just säger till oss att försöka dialogvägen.
Herr talman! Jag har verkligen lyssnat på Dalai lama. Hans compassion - medkänsla - och tolerans är oerhört stark och påverkar alla i hans omgivning. Därför tror jag att en dialog mellan honom och andra skulle fungera. När han som ung träffade Mao var det litet svårare, men nu har han en livserfarenhet och en kunskap som är enorm. Jag berör över huvud taget inte de vanliga argumenten som användes vid Göran Perssons besök i Kina utan bara att han i ett direkt yttrande i TV sade att situationen i Tibet hade blivit bättre. Det är inte sant. Jag är väldigt ledsen över det, för situationen har bevisligen blivit mycket värre. Jag har kontinuerligt en dialog både med exilregeringen och med andra som kan mycket om Tibet. Jag vill inte ha en konfrontation på det vis som det kanske felaktigt uppfattas, men jag vill ha en dialog. Vi måste agera. Vi har fått höra att de är oerhört skickliga på att undandra saker som är allvarliga, att de smyger undan med sina oerhört grymma sätt att agera. Man vet att 39 barn i dag sitter i fängelse och har torterats. Det är uppgifter som Amnesty har tagit fram. Amnesty överdriver inte utan underdriver möjligen när man presenterar sina uppgifter, därför att man vill ha varje enskilt fall ordentligt underbyggt. Jag vill att vi skall fortsätta på den väg vi har börjat, men jag tycker att det inte räcker. Vi måste göra mer, eftersom tiden håller på att rinna ut för Tibet. Man går faktiskt väldigt grymt till väga, och ungdomarna vill inte följa icke-våldslinjen längre. De vill gå över till konfrontation, vilket naturligtvis vore olyckligt ur alla synpunkter. Om vi kunde erkänna Tibet som en fredszon, skulle det bli enormt för alla andra människor i världen som förespråkar icke-våld. De skulle se att det lönade sig.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig dels om vilka åtgärder som Sverige avser vidta för att inte hindras av EU från att självständigt arbeta och ta ställning inom OSSE, dels om vad regeringen gör för att stödja de enskilda organisationer som arbetar med att göra OSSE mer känt. Sverige deltar aktivt i arbetet med att fördjupa EU:s samarbete inom det utrikes och säkerhetspolitiska området. EU är pådrivande när det gäller att utveckla OSSE som en regional organisation och få OSSE att till fullo utnyttja sina möjligheter att agera för att förebygga konflikter, hantera politiska kriser och bidra till att bygga upp demokratiska samhällen efter en konflikt. Alla medlemsstater i OSSE har självklart en likvärdig ställning, men EU har en särskild tyngd som aktör i organisationen. Samarbetet inom EU hindrar givetvis inte Sverige från att aktivt delta i OSSE:s arbete. Genom att med kraft och konsekvens verka för att svenska synpunkter får genomslag i EU:s OSSE-politik förbättrar vi emellertid våra möjligheter att vinna gehör för våra ståndpunkter i OSSE som helhet. Vårt medlemskap i EU är med andra ord en styrka också i OSSE-sammanhang. Sverige fortsätter att ha ett mycket nära samråd med övriga nordiska länder. Det nordiska samarbetet har stor betydelse. Det nordiska engagemanget för OSSE understryks av att Danmark var ordförande i organisationen förra året och av att Norge kommer att inneha den posten nästa år. Utrikesdepartementets ledning och tjänstemän har i OSSE-frågorna täta kontakter med företrädarna för enskilda organisationer. Det nätverk av enskilda organisationer med intresse för OSSE som nämns i interpellationen bildades formellt förra året, men det har i praktiken fungerat sedan flera år. Huvuddelen av Utrikesdepartementets stöd till enskilda organisationer som arbetar med OSSE-frågor kanaliseras genom detta nätverk. Representanter för departementet inbjuds regelbundet till nätverkets sammankomster för att redogöra för aktuella frågor och har därvid också möjlighet att ta del av de enskilda organisationernas synpunkter. De enskilda organisationerna har också tillgång till det skriftliga informationsmaterial om OSSE som departementet ger ut regelbundet. Inför viktigare möten i OSSE har departementets politiska ledning särskilda samråd med de enskilda organisationerna. Utrikesdepartementet ger penningbidrag till publikationer som nätverket ger ut. Bidrag lämnas också för att täcka delar av kostnaderna för medlemmars resor till OSSE-möten dit de inbjudits. Jag vill peka på att flera av de organisationer som är medlemmar i nätverket får generellt organisationsstöd och projektstöd för sin verksamhet genom bidrag från anslaget för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling. Jag välkomnar att enskilda organisationer ökar sitt engagemang för att sprida information om de nya säkerhetspolitiska frågorna, inte minst beträffande OSSE:s betydelsefulla verksamhet. Regeringen fäster stor vikt vid det arbete som de enskilda organisationerna uträttar, och dialogen med nätverket av enskilda organisationer är en oumbärlig del i OSSE-arbetet. Inom OSSE verkar Sverige vidare för att stärka organisationens utbyte och samarbete med enskilda organisationer. Genom sin verksamhet har enskilda organisationer spelat en betydelsefull roll för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i medlemsländerna. Det är inte minst av detta skäl vi kommer att fortsätta att ge vårt stöd till deras arbete och engagemang i OSSE-frågorna.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Jag citerar från utrikesministerns svar: "Samarbetet inom EU hindrar givetvis inte Sverige från att aktivt delta i OSSE:s arbete." Men vad händer om vi misslyckas med att få genomslag för svenska synpunkter på EU:s OSSE politik - trots att vi som utrikesministern säger med kraft och konsekvens verkar för detta? Tänker vi, och kan vi, i så fall hävda en mot EU avvikande uppfattning i OSSE-arbetet? Jag är väl medveten om att nu senast Amsterdamfördraget syftar till att hindra enskilda medlemsstaters självständiga agerande för att EU skall tala med en röst i internationella sammanhang. EU krymper alltså Sveriges möjligheter att agera på egen hand. Vi måste först övertyga de gamla kolonialmakterna i EU, som ofta reserverat sig mot världens majoritet i FN. Förr kämpade Sverige för små länders självständighet. Den kampen bör vi enligt min uppfattning ta upp igen. När EU, dvs. Tyskland, ivrade för att Kroatien skulle erkännas som oberoende stat, instämde Sverige i detta trots att det gick på tvärs mot vår mångåriga doktrin - som vi samtidigt fortfarande tillämpade i fråga om de baltiska staterna. Enligt en teori kom Jugoslaviens sönderfall att påskyndas genom detta, och inbördeskriget var ett faktum. Sverige hade genom att tillhöra den neutrala, alliansfria gruppen i OSSE:s föregångare ESK, haft ett mångårigt och förtroendefullt samarbete med Jugoslavien. Vi sålde vapen dit, och svenska officerare lärde sig partisankrigföring av serberna. Jugoslavien lär ha beundrat Norden i hög grad. Ett Sverige som inte hade sin uppmärksamhet ensidigt riktad mot EU hade kunnat finna vägar som kanske hade kunnat hindra kriget. Det får vi aldrig veta. Men vi måste undersöka om vi har uppgifter i framtiden för den traditionella, svenska, oberoende ställningen. Den har ju visat sig betydligt mer framgångsrik än det man har lyckats med på kontinenten. En nordisk modell för "fredsprojektet" EU har enligt min uppfattning större möjlighet att lyckas än de planer EU nu arbetar efter. EU tänker ju stärka VEU och vill hävda Europa som en med USA likvärdig maktfaktor. Detta är oroande. Fred byggs inte med kraftmätningar. Utrikespolitiken i det s.k. fredsprojektet EU innebär snarare risker för konflikter än att fred främjas. En fakta-PM från UD från den 29 april visar att Frankrike inte gillar transatlantiskt samarbete på marknadsområdet i överensstämmelse med ett förslag från kommissionen som Sverige stöder. Liksom våra nordiska grannar vill Sverige samarbeta också med USA. Jag citerar från PM:en: "Den transatlantiska handelns roll för tillväxt och sysselsättning är oerhört betydelsefull." Henry Kissingers artikel i DN den 10 maj visar på risken att EMU kan resultera i farliga motsättningar mellan EU och USA. Så bygger man inte en fredlig värld. I OSSE finns såväl Ryssland som USA och Kanada med. Anser utrikesministern att det är viktigt att Sverige har rätt att gå in för ett fortsatt förtroendefullt transatlantiskt samarbete även om EU skulle komma fram till en annan mening? Har vi denna rätt? Jag är glad över utrikesministerns svar på frågan om samarbetet med de enskilda organisationerna. Jag får återkomma till mer information om det i mitt andra anförande. Det är ju så att vi använder oss av deras kompetens och samarbetar med dem, men de är svältfödda. På det sättet kan man säga att Sverige åker snålskjuts på de enskilda organisationerna. Vill regeringen se till att vi nu, när Sveriges ekonomi är på fötter igen, återställer anslaget till de här organisationerna till vad det var innan de borgerliga regeringarna började dra ned på det?
Herr talman! Jag har stor respekt för Birgitta Hambraeus engagemang för OSSE, även om det i dag mer grundar sig på en motvilja mot EU som jag känner det i debatten. Jag tycker att Birgitta Hambraeus litet grand konstruerar motsättningar som inte är verkliga. De bygger också på någon sorts förlegat tänkande; att det var bättre förr. Det var bättre förr när vi hade kalla kriget. Då var det enklare med plakatpolitik. I den nya situationen, där vi förtroendefullt kan samarbeta med väldigt många länder, kan man inte hålla plakaten riktigt lika högt. Det handlar ju mer om att man skall komma överens vid samarbetsbord. Men vi gör ju så enormt mycket mer nytta vid de här samarbetsborden! OSSE är ju en fantastisk organisation, transatlantisk och alleuropeisk som den är. Men vi måste komma ihåg att det inte räcker med att bara Sverige har en alldeles fantastisk bra linje. I OSSE måste man komma överens. Det är en organisation där man fattar beslut med konsensus. Då är det klart att man för att nå konsensus måste samarbeta med grupperingar. Det har vi gjort i den nordiska gruppen. Vi gör det alltfort. Norden betyder fortfarande väldigt mycket i OSSE. Vi gör det också i EU eftersom vi träffas så ofta där. Det är en större grupp länder. När vi påverkar EU kan vi göra vår röst starkare. Det är det som är det nya i Europa i dag; det dynamiska där vi kan samarbeta och inte bara skriva väldigt tjusiga slogan på plakat. Sedan är det ju sant att länderna i Europa inte alltid är överens om alla delar i politiken. Det finns exempelvis många spänningar mellan olika EU-länder och USA. Så om den transatlantiska politiken kan det ibland sättas frågetecken. Men jag tycker att det är mycket intressant att få delta i den diskussionen i stället för att bara stå vid sidan om och ha rätt slogan på plakatet. När Birgitta Hambraeus vill nämna ett fall där vi har gjort som EU sade - och egentligen som Tyskland sade - tar hon upp ett exempel som jag håller med om faktiskt var dålig politik. Det gäller erkännandet av Kroatien. Det kom alldeles för tidigt. Det var den regering som föregick den som jag nu sitter i, den borgerliga regeringen, som fattade beslut om det. Det var kanske inte ett av deras allra bästa beslut. Men kom ihåg, Birgitta Hambraeus, att vi inte var med i EU då. EU-anpassningen var så stor i alla fall från Birgitta Hambraeus borgerliga kamraters sida.
Herr talman! Det är riktigt. Vi var inte med. Men vi var väldigt ivriga att komma med. Vi var väldigt måna om att anpassa oss. Jag var i Moskva på ESK konferensen om mänskliga rättigheter precis när den socialdemokratiska regeringen hade förlorat och vi ännu inte hade någon annan regering. Det var ett tillstånd av förlamning, kan man säga. Just precis då bestämde sig ESK för att utesluta Jugoslavien. Jag var förtvivlad över det. Jag hade en känsla av att ett kraftfullt ingripande av Sverige där kanske hade kunnat leda till att man hade hittat en annan utväg. Självfallet kan det vara att överdriva vår betydelse, men med tanke på det väldigt nära samarbete vi hade haft med Jugoslavien kanske Sverige hade kunna agera. Det där är historia. Ingen av oss vet hur det kunde ha gått. Men jag måste reagera när utrikesministern kallar den politik som vi hade under Olof Palmes tid för plakatpolitik. Sverige var ju aktivt i världen. Vi har samarbetat i 3 500 organisationer långt innan vi kom med i något intimt samarbete med EU. Vi har verkligen inte bara gått med plakat. Vi har varit oerhört aktiva, och vi har arbetat för de små nationernas självständighet, rätten för de små nationerna att finnas som en kraft, en tredje kraft mellan de stora blocken. Det är skönt att vi inte längre har kalla kriget och stora block. Men nu håller ju EU på att bygga upp ett nytt storblock. Vi får hoppas att det inte blir en direkt krigisk konfrontation. Men man tänker inom EU i block på ett sätt som är väldigt obehagligt. Självfallet förstår jag att det är intressant att sitta med vid borden och försöka övertyga. Men man har som ett självständigt land rimligen också stora möjligheter att påverka och också övertyga när man kan driva sin egen politik. Det är emellertid inte någon EU-debatt som vi nu skall ha, även om jag instämmer med utrikesministern om att en del av min hetta kommer av att jag tycker att det är tragiskt att Sverige är med i EU. Jag skulle åter vilja ta upp de enskilda organisationerna. De är uppenbarligen till stor nytta för Sverige i utrikespolitiken - samarbetet med OSSE. Men dessa organisationer är svältfödda. Ett exempel är IKFF, den svenska sektionen av Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Denna organisation har fått sitt anslag neddraget. Från att under en lång period ha haft 180 000 kr från staten, vilket är småpengar i statsbudgeten, har man nu 150 000 kr. Organisationen kan inte längre ha en heltidsanställd person på kontoret. Det är sådana här små nålstick som gör att dessa organisationer som har så mycket erfarenhet och som har så oerhört mycket praktisk verksamhet i det forna Jugoslavien, i Palestina och i Israel osv. De får kämpa för att få ekonomin att gå ihop. Därför vill jag upprepa min fråga. Anser inte utrikesministern att tiden är inne för att nu kraftfullt höja detta stöd igen? Det var ju den regering som mitt parti medverkade i, med en moderat utrikesminister och med rådgivare som i högsta grad ogillade de enskilda organisationernas arbete, som drog ned stödet. Men nu är det väl dags att återställa det? Jag har en sista fråga. Det är tydligt att OSSE måste bli mer känt i Sverige. Det behövs en informationskampanj. En sådan har de frivilliga organisationernas nätverk inga ekonomiska möjligheter att klara utan ett betydligt starkare statligt stöd. Vill utrikesministern arbeta för att en informationskampanj om OSSE finansieras med statliga medel?
Herr talman! Jag vill först säga något om det som jag sade om plakatpolitik. Det var mer riktat mot Birgitta Hambraeus just nu. Jag tyckte att det blev för mycket nostalgi kring det som Birgitta Hambraeus sade om kalla kriget. Olof Palmes utrikespolitik känner jag väl. Olof Palme var aldrig den som nöjde sig med att gå med några plakat. Det var i mycket hög grad direktpåverkan som gällde. Men ändå är jag övertygad om att Olof Palme skulle ha gillat den situation som vi befinner oss i nu, där man kan göra mycket mera, dvs. en politik där man i dialog och i direkt samarbete kan åstadkomma resultat. Det är en mycket bättre situation än när man huvudsakligen för en uttalandepolitik. OSSE är en betydelsefull organisation, som jag sade. Vi har försökt informera om organisationen genom att ge ut olika skrifter. Vi har också stimulerat organisationerna att med statlig hjälp göra det. Naturligtvis är det en del i vårt informationsansvar att göra det även i fortsättningen. Jag tycker också att det är mycket viktigt att de enskilda organisationerna finns och att de klarar sig. Jag är medveten om att de har det svårt. Men jag kan inte budgetförhandla från riksdagens talarstol. Men jag är medveten om deras situation, och det är klart att det blir lättare när vi inte behöver ha besvärliga sparbeting över oss. I fråga om det har vi ju nu kommit i en annan situation. Vi får väl därför se vad framtiden kan innebära för dessa organisationer. Men kom ihåg att det inte bara är det generella bidraget som de får utan att det också är vissa projektbidrag och bidrag för olika verksamheter. Det blir därför litet mer än vad Birgitta Hambraeus nämnde i fråga om IKFF.
Herr talman! Jag vill verkligen tacka utrikesministern för hennes senaste inlägg. Det känns mycket lovande för framtiden. Det är alldeles uppenbart att det är organisationsstödet som gör att organisationerna kan ha en fast organisation och inte behöver kämpa för den. Det är naturligtvis mycket viktigt. Samtidigt är projektstöden självfallet också viktiga. Jag tror att det är viktigt att Sverige blir litet morskare i EU-sammanhang, att Sverige i likhet med stormakterna säger: Jaså, tycker ni att vi skall göra på det sättet? Men det tänker vi faktiskt inte göra därför att ... Därefter motiverar vi väldigt sakligt varför vi anser att vi önskar driva en annan politik efter att ha försökt att få med de gamla kolonialmakterna på något som kanske känns väldigt främmande för dem. Jag vill ändå tolka utrikesministerns svar - det kanske är en litet djärv tolkning - som att små nationer också i framtiden har en betydelse just därför att de kan vara oberoende av de stormakter som byggs upp, oberoende av USA och kanske även oberoende av EU, och hävda små oberoende staters inflytande och rätt till ett eget självbestämmande och rätt till en egen utrikespolitik. Samtidigt skall vi fortsätta det fantastiska samarbete som vi ända sedan andra världskriget har haft med alla länder på jorden.
Herr talman! Det vore bra om denna interpellationsdebatt kunde leda till att vi kunde vara överens, Birgitta Hambraeus, om att det som EU-medlem går att också vara tydlig som liten stat när det gäller utrikespolitiken, att vi kan göra medlingsinsatser på vissa områden - att vi genom vårt biståndskunnande och vårt Östersjökunnande osv. kan spela en alldeles speciell roll, vilket vi också kommer att kunna fortsätta att göra. Vi kommer även i OSSE definitivt att tillhöra en av de mest aktiva nationerna. Det kan jag lova.

Herr talman! Lennart Rohdin har frågat mig vad regeringen avser att göra för att främja besöksutbytet av algeriska medborgare till Sverige. Lennart Rohdin har även frågat vad regeringen avser göra för att ansökningar om visering från algeriska medborgare med anhöriga i Sverige inte schablonmässigt skall avslås mot bakgrund av en generell avhoppsrisk. Som utgångspunkt för mitt svar vill jag hänvisa till vad som tidigare har sagts här i kammaren i denna fråga. Utrikesministern har den 18 november 1997, som svar till Lennart Rohdin, klargjort att det är viktigt att vi stöder det civila samhället i Algeriet. Lennart Rohdin uttryckte då oro för att dessa kontakter skulle komma att försvåras och framhåller att det är viktigt att det görs klart för svenska utlänningsmyndigheter att dialogen och utbytet med Algeriet bör underlättas. Regeringens syn på denna fråga är alltjämt att det är viktigt att företrädare för det civila samhället i Algeriet bereds möjlighet att hålla kontakt med utlandet och att det svenska samhället i detta sammanhang kan spela en viktig roll. Som exempel på detta vill jag nämna att Algeriets justitieombudsman, le Médiateur de la République, besökte Sverige i slutet av mars i år. Vidare har Lisbeth Palme genom besök i Algeriet öppnat kontakter med algeriska organisationer för barn och ungdom. Ett återbesök av inbjudarorganisationen, Fondation Boudiaf, planeras under våren. Livoch fredsinstitutet organiserade i april i år i samarbete med Broderskapsrörelsen ett seminarium rörande konfliktlösning med tio inbjudna gäster från Algeriet. I samband med de svenska valen i september i år kommer dessutom Utrikesdepartementet och Svenska institutet att inbjuda ett antal journalister från Algeriet och andra fransk-arabisktalande länder, med seminarier i demokrati och besök av vallokaler m.m. på programmet. Beöksutbytet på myndighetsnivå och mellan frivilligorganisationer uppmuntras således av Den praktiska handläggningen av viseringsärenden är utformad så att Sveriges ambassad har givits bemyndigande att bifalla, men inte avslå, viseringsansökningar. Det är enligt min mening en god ordning att den svenska ambassaden, som har ett stort kontaktnät i det algeriska samhället, är den svenska myndighet som på plats bedömer viseringsansökningar. En ansökan överlämnas således till Invandrarverket endast i de fall ambassaden bedömer att det inte finns grund för att utfärda visering. Regeringens generella politik angående viseringar har som mål att skapa så stor frihet som möjligt för rörelser över gränserna. Det gäller i fråga om såväl släktkontakter som kommersiella och kulturella förbindelser. Samtidigt är det av invandrarpolitiska skäl nödvändigt att upprätthålla krav på visering i förhållande till ett stort antal stater. Jag vill i detta sammanhang även erinra om att det enligt instruktionen för Statens invandrarverk ankommer på verkets styrelse att besluta bl.a. om riktlinjer för beslut i ärenden om visering. I verkets styrelse ingår, som bekant, representanter för fem riksdagspartier. Lennart Rohdins fråga angående viseringar för algeriska medborgare med anhöriga i Sverige vill jag också beröra. Den praxis som Invandrarverket tillämpar i viseringsärenden ger vid handen att visering normalt beviljas för besök av föräldrar, barn och syskon. En viseringsansökan skall dock inte bifallas om det framkommit uppgifter om att syftet med ansökan egentligen är bosättning i Sverige. Är besöket angeläget, som exempelvis vid besök av sjuk anhörig, kan emellertid visering ändå beviljas. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att jag med kännedom om de instruktioner som gäller för bedömningar av viseringsansökningar därför inte delar Lennart Rohdins oro. Besöksutbytet på myndighetsnivå och mellan frivilligorganisationer samt andra representanter för det civila samhället i Algeriet uppmuntras och följs upp genom positiva viseringsbeslut.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Pierre Schori för svaret. Det var ett tydligt svar. Sällan har den socialdemokratiska anslutningen till politiken för att bygga Fästning Europa stått tydligare och naknare. Skyll inte på EU och skyll inte på Schengen! Den svenska anslutningen till Fästning Europa har Socialdemokraterna valt helt frivilligt tillsammans med sina stödpartier i riksdagen. Europa i slutet av 1980-talet blev det för första gången möjligt att förverkliga visionen om ett öppet fritt Europa där människor kan resa fritt utan att myndigheterna skall godkänna och styra allt. För de styrande i de rika staterna i det gamla fria Västeuropa blev detta tydligen en mardröm. Minns Socialdemokraternas luciabeslut i december 1989! Visionen om det nya fria Europa förbyttes i en intensiv jakt på nya legala och fysiska hinder för att stoppa alla icke önskvärda från att komma hit. I det västeuropeiska samarbetet deltog den svenska socialdemokratiska regeringen intensivt från första början och ställde sina egna experter till förfogande för att leda detta arbete. Den svenska anslutningen signalerades redan i den s.k. lila proppen våren 1991. I december 1996 kunde Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Centern kodifiera den nya politiken med riksdagens beslut om den nya "migrationspolitiken", där asylpolitik och invandringspolitik blandades samman i ett sammelsurium. Förra helgen krävde strider och terror 90 liv i det inbördeskrig som sedan sex år tillbaka rasar i Algeriet. Den gångna helgens facit har vi inte ännu. I fredags dödades i varje fall åtta civila nära staten Médéa i norra Algeriet. Fyra av de dödade var barn. Den svenska regeringen följer slaviskt den socialistiska regeringen i Paris och nöjer sig med att förespråka dialog med de styrande. Visst, dialog i sig är aldrig fel men utrikesministerns svar den 17 november om stöd till det civila samhället inbegrep - det står klart i och med Pierre Schoris svar i dag - inte algeriska civila medborgare i allmänhet. Det gäller "företrädare för det civila samhället på myndighetsnivå" och "mellan frivilligorganisationer" - särskilt, tydligen, om det sker via det sledda Utrikesdepartementet eller folkhemska organisationer ledda av Lisbeth Palme eller Broderskapsrörelsen. Dialogen skall inte föras genom kontakt mellan vanliga människor utan genom det etablerade kontaktnätet så att det kan ske under kontrollerade former. Men även då kan det, som bekant, gå snett. Så skedde ju när Salima Ghezali i vintras tog emot Olof Palme-priset. Hon avslöjade hyckleriet i en dialog med de styrande i Algeriet. I senaste utgåvan av tidskriften Arena skriver hon: en regim som är beroende av krig för att behålla makten. Regeringen har som mål för viseringspolitiken att skapa så stor frihet som möjligt för rörelser över gränserna också i fråga om släktkontakter, säger statsrådet. Verkligheten är en annan. Hur många ansökningar om besöksvisum har ambassaden i Alger tagit emot under de senaste två åren? Hur många har beviljats? Hur många har skickats vidare till Invandrarverket och hur många har beviljats av Invandrarverket? Med den kännedom som Pierre Schori säger sig ha delar han inte min oro. Jag förväntar mig därför att han har svar på ställda frågor. Pierre Schori hänvisar till Invandrarverkets styrelse som ett slags garant. Generaldirektören är som bekant en av denna regerings arkitekter bakom anslutningen till Fästning Europa. Av de fem parlamentariska företrädarna i styrelsen är tre de tre flyktingpolitiska talesmän för Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern som i denna riksdag har format majoriteten bakom samma politik. Visst finns det skäl för Pierre Schori och mig att ha helt olika uppfattning om anledningen till att känna oro för hur svenska myndigheter generellt hindrar algeriska medborgare från att kunna besöka sina släktingar i Sverige. Det är ju en av hörnstenarna i Fästning Europa.
Herr talman! För en tid sedan skrev jag en fråga till Pierre Schori angående algeriers möjligheter att få stanna i Sverige. Då fick jag till svar att man kan sända tillbaka en flykting dit, för den flyktingen kommer kanske inte att träffas av den besinningslösa terrorn. De som varit utomlands är faktiskt ännu mera i riskzonen än de som bor där, även om den terror som finns där slår blint, såvitt vi kan se. Utbytet mellan länder skall vi ha. Den uppfattningen delar jag alltså. Men det skall inte bara ske på myndighetsnivå. Man måste också låta vanliga människor få träffas och tala med varandra. I första hand gäller det då de som har släktingar i Sverige. Det är nästan som ett mantra. På s. 2 i det skriftliga svaret står det: "Samtidigt är det av invandrarpolitiska skäl nödvändigt, och jag tänker då på den ordning med en reglerad invandring som vi har i Sverige, att upprätthålla krav på visering i förhållande till ett stort antal stater." Ja, det är snart fråga om 130 stater. Det har varit något färre men i och med Schengen och Amsterdamfördraget blir det ungefär 130 stater. Det är i stort sett alla länder som det har kommit flyktingar från. Visum behövs ju inte när det gäller Nordens länder, EU-länderna och kanske USA, eller sådana länder som inte "producerar" - ett fruktansvärt ord - flyktingar. Jag ifrågasätter det som man här använder. Jag avser då både viseringspolitiken, som är så hård, och återsändandet av flyktingar till ett land där sådan här terror pågår.
Herr talman! Jag börjar bakifrån. När det gäller Algeriet har FN:s flyktingkommissarie nyligen, i februari i år, uttalat att man anser att situationen i landet är sådan att det inte är påkallat med något stopp av avvisningar dit generellt. Detta är UNHCR:s linje. Det är alltså en annan än t.ex. Kosovobedömningen. Det utspridda våldet i Algeriet påkallar naturligtvis största möjliga försiktighet vid bedömningen av varje enskilt asylärende, och så sker. Lennart Rohdin ställde tre frågor, på vilka han fått svar - tillfredsställande sådana, menar jag. Han ägnar sitt andra inlägg åt att skåpa ut EU, regeringen, riksdagsmajoriteten, Invandrarverket och en hel del annat.
Herr talman! Jag vet inte på vilket sätt jag skulle ha skåpat ut EU. Jag sade: Skyll inte den politik som Sveriges regering för på EU! Fästning Europa är det inte EU som bygger, utan det är ett antal västeuropeiska stater som bygger detta med mycket intensiv medverkan från den svenska regeringen. Det är precis vad det handlar om när det gäller viseringspolitiken. Statsrådet säger att målet är att skapa så stor frihet som möjligt för rörelser över gränserna, också i fråga om släktkontakter. Vad vi i verkligheten ser i denna Fästning Europa är att dessa stater inför viseringsplikt vad gäller alltfler utanförliggande stater. Med Sveriges anslutning till Schengen är vi uppe i ca 130 stater, och det finns väl inte någon flyktingproducerande stat som inte ingår i denna grupp. Vad detta innebär för människor som vill och behöver söka asyl kan vi kanske återkomma till i en senare debatt i dag, men det innebär svårigheter för människor. Statsrådet säger att det finns direktiv för när det går att bevilja besöksvisering, och det gäller i princip kärnfamiljen. För de av oss svenskar som lever ett normalt liv är det dock naturligt att umgås med, resa till och besöka sina fastrar, mostrar, kusiner m.fl. Dessa tillhör visserligen inte kärnfamiljen men är en väldigt viktig del av de flesta svenska familjers nätverk. Så är det naturligtvis också för våra invandrare. I många länder är det knepigt att besöka dessa på plats. Algeriet är kanske det mest tydliga exemplet på att det kan vara svårt, farligt och avskräckande för i Sverige boende människor med algeriskt ursprung att ta sig tillbaka till Algeriet. Vad vore lättare än att föra en generös politik så att människor, precis på samma sätt som svenska medborgare, kan träffa sina kusiner, fastrar och mostrar också om de råkar bo i Algeriet? Men då kommer Fästning Europa in. Hos den socialdemokratiska regeringen och hos utlänningsmyndigheterna finns det en ryggmärgsreflex att ställa följande fråga: Tänk om de hoppar av? Jag skall inte underskatta den risken, med tanke på hur det ser ut, hur det skoningslösa våldet blint drabbar enskilda människor, men får detta hindra normala mänskliga kontakter mellan släktingar? Ja, i Fästning Europa får det ske, men inte i det nya, fria Europa med öppna gränser som vi såg en vision av när muren föll i Berlin och kommunismen sopades undan. Den svenska regeringen medverkar till det. Jag vet att statsrådet inte känner någon oro. Statsrådet vet att han kan lita på att de svenska utlänningsmyndigheterna ser till att den här politiken i praktiken genomförs. Jag känner oro, och jag tycker att det vore rimligt att statsrådet - även om han inte är oroad - åtminstone kunde svara på de frågor som jag ställde i mitt första inlägg. Hur många ansökningar om besöksvisum har ambassaden i Alger tagit emot de senaste två åren? Hur många har beviljats? Hur många har skickats vidare till Invandrarverket, och hur många har beviljats av Invandrarverket? Det finns ingen möjlighet att överklaga negativa beslut. Man kan ha tilltro till Invandrarverket och till ambassaden när det gäller de beslut som fattas, men det finns ingen insyn i grunderna för detta. Det finns ingen möjlighet att pröva de enskilda avslagen. Människor som vill umgås över gränserna med sina släktingar står rättslösa i det Sverige som ingår i Fästning
Herr talman! Det är uppenbart att vi har olika uppfattningar om hur Europa är ordnat efter Berlinmurens fall. Det blev ju inte det Europa som vi hade hoppats på. I stället fick vi se hur Jugoslavienkriget bröt ut. Vi har också sett hur i Europas gränsområden runt Medelhavet framför allt fattigdomen har skapat våld, terror och flyktingströmmar. Detta har bl.a. lett till att vi i Europa fortsatt har en reglerad invandring, samtidigt som vi har haft att hantera de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget. Sverige har - jag fick de senaste siffrorna så sent som i morse - tagit ett ansvar när det gäller f.d. Jugoslavien som är större per capita än något annat land i Europa. Att mot den bakgrunden höra Lennart Rohdin utgjuta sig om regeringens avsikter och politik som något slags värsta förbrytelse i Europa tycker jag är motbjudande. Den politik som vi för grundar sig på en riksdagsmajoritet och är i överensstämmelse med FN:s flyktingkommissarie. Det är oerhört viktigt. Jag har i mitt svar redogjort för de frågor som Lennart Rohdin ställt. Om han inte är nöjd med det, får han faktiskt acceptera att han är i en minoritet, men han behöver ju inte ta till sådana överord och anklaga majoriteten för att på något sätt vara illvillig och för att hålla på att bygga upp en Fästning Europa. Det gör vi inte alls. På den konkreta frågan kan jag svara att 835 algeriska medborgare under 1997 ansökte om visering till Sverige. År 1996 var motsvarande antal 640. Av dessa beviljade ambassaden 222 viseringar 1997, dvs.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är, såvitt jag förstår, i ca 30-35 % av fallen som människor med, som jag antar, goda och rimliga skäl har möjlighet att komma till Sverige och besöka bl.a. sina släktingar. Statsrådet talade om enorma flyktingströmmar i Europa efter murens fall. Vi har haft en flyktingström i Europa som har drabbat Sverige, och den kom i samband med Jugoslavienkriget, ett krig som är över och förhoppningsvis inte återuppstår. Det var inte den nuvarande regeringen utan den förra regeringen som intensivt stod emot kraven på att införa visering, något som gjorde det möjligt för Sverige att ta det ansvar som Pierre Schori är stolt över. Jag minns debatter under den förra mandatperioden i den här riksdagen där några av de flyktingpolitiska talesmän i Invandrarverkets styrelse som statsrådet hänvisar till kritiserade den borgerliga regeringen för att inte vara tillräckligt snabb när det gällde att följa kraven på att stänga Sveriges gränser för de flyende från det forna Jugoslavien. Jag är stolt över att den regeringen lyckades stå emot så länge, även om den inte stod loppet ut. Det är vidare, som jag sagt, så med viseringar att de inte kan prövas. Vi vet inte vilka skälen till att de avslås är. Det vet inte heller Invandrarverkets styrelse. Alla instruktioner o.d. som utgår från bl.a. riksdagen ger klara besked om att man generellt skall ta hänsyn till avhoppsrisken. När jag under den förra mandatperioden var statssekreterare, två år efter regeringens Luciabeslut, träffade jag många gånger företrädare för andra västeuropeiska länder i och utanför EU som undrade vad det var för fel på Sverige, som plötsligt började hålla människor borta. Det var en politik som påbörjades redan under den förra socialdemokratiska regeringen.

Herr talman! Lennart Rohdin har frågat vad regeringen avser att göra för att medverka till att internationella livsmedelsinsatser från bl.a. FN-organ förbinds med krav på grundläggande reformer av det nordkoreanska jordbrukssystemet vad avser produktions och distributionsformer. Herr talman! Den ekonomiska tillbakagången i Nordkorea under många år beror på ett ohållbart samhällssystem. Under senare år har dessutom det internationella stöd som tidigare erhållits, framför allt från Sovjetunionen, fallit bort. De akuta problemen nu har utlösts av de senaste årens torka och översvämningar. FN bedömer att 7 1⁄2 miljon människor, främst barn, kvinnor och äldre personer, har drabbats av krisen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det var tydligt, nästan som svaret i den föregående debatten, och denna gång - låt mig gärna få säga det - uppskattar jag också beskrivningarna. Pierre Schori förklarar att svältkatastrofen "beror på ett ohållbart samhällssystem" och "att det är grundläggande reformer, bl.a. av jordbrukssektorn, som krävs i Nordkorea". Slutsatsen blir ändå att det är viktigt med en gradvist breddad kritisk dialog - och det kan man säkert säga. Men svältkatastrofen i Nordkorea bara växer. Sedan fyra år svälter människor, inte minst barn, ihjäl i Nordkorea som en direkt följd av det nordkoreanska kommunistiska samhällssystemet och den s.k. Juchepolitiken - som ytterst syftar till att bevara makten hos den styrande familjen i Pyongyang. Kim Jong-Il, den andre diktatorn i den styrande dynastin sedan andra världskriget, skulle sopas undan som av en flodvåg om pappans Juchesystem ändrades - en absolut förutsättning för att kunna stoppa svältkatastrofen. Omvärlden har ställt upp med omfattande livsmedelsbistånd under de gångna åren, inte minst USA, Japan och Sydkorea - de största fienderna i den nordkoreanska propagandan - men också de internationella hjälporganen. Biståndet har säkert mättat många munnar för tillfället, särskilt hos de militära styrkorna, som prioriteras högre än både barnen och deras mödrar, enligt Cathrine Bertini från World Food Programme efter ett besök nyligen i Nordkorea. Men biståndet medverkar också till att de styrande - den styrande - i Pyongyang kunnat motstå alla försök att ändra det kapsejsade systemet för produktion och distribution inom det nordkoreanska jordbruket. Som dess chefsförhandlare sade häromdagen, när samtalen med den nya demokratiska regeringen under Kim Dae Jung i Sydkorea avbröts: Hjälp skall vara hjälp och ingenting annat. Visst måste vi ställa upp och hjälpa de svältande i Nordkorea. Siffrorna över svältdöda växer från en halv miljon till kanske ofattbara 3 miljoner av totalt drygt 20 miljoner invånare. Chefen i Kina för Läkare utan gränser uppskattar antalet döda till åtminstone mer än en miljon. Han återger skildringar av militärlastbilar fullastade av lik, järnvägsstationer om ockuperats av döende och familjer som dödat barn för att själva överleva. Sådana skildringar, säger han, har hörts i nästan två år och som regel avvisats som rykten och överdrifter vanliga i flyktingsammanhang. Men liksom många andra bedömare i regionen finner han dem allt svårare att avfärda. Men än 2,5 miljoner barn hotas av svälten. Cathrine Bertini från World Food Programme säger att de utmärglade, skelettliknande barn som man ser på många sjukhus speglar läget i hela familjer och byar. Problemet är bl.a. att regimen fortfarande med sina Potemkinkulisser och totala avskärmning från omvärlden, trots Pierre Schoris förhoppningar, är mycket effektiv när det gäller att förhindra insyn. Så visst behöver nordkoreanerna mat och hjälp. Men inte bara hjälp för att överleva för stunden, för att drabbas lika hårt igen när svälten fortsätter för att inget - inget - ändrats i förutsättningarna. Det är en illusion att tro att Kim Jong-Il är beredd att ändra något i grunderna för sitt kontrollsystem bl.a. i jordbrukspolitiken, oavsett hur många seminarier i Genève eller på andra håll som hans marionetter artigt sitter av. Den konsten kan de. Det är dags för världssamfundet, och bl.a. det FN som vi alla vill skall spela en än viktigare roll i världens utveckling, att ställa oavvisliga krav på regimen i Nordkorea. Ett krav för fortsatt livsmedelshjälp skall vara att genomgripande reformer av främst jordbruket sker. Endast så kan vi hjälpa de miljoner svältande att inte bara överleva årets katastrof för att ännu svagare står till buds som offer i nästa års nordkoreanska svältkatastrof. Här har Sverige som stor biståndsgivare ett stort ansvar och en skyldighet att tala klartext.
Herr talman! Alla människor har lika rätt till hjälp. Det är en fundamental humanitär princip. Att avbryta humanitärt bistånd - jag vet inte om Lennart Rohdin menar detta - och därmed överge de nödlidande i Nordkorea, de som lider av en akut hunger och också lider av ett diktatoriskt system, tror jag vore fel. Det skulle bryta mot grundläggande principer. Jag har också i mitt svar sagt att Sverige fortsätter att utöva påtryckningar bilateralt genom vår ambassad i Nordkorea och genom FN-systemet och på andra sätt för att grundläggande reformer skall genomföras i Nordkorea så att de kan komma ur sitt beroende men naturligtvis också att de skall kunna gå mot ett avskaffande av diskriminering. Jag tror inte heller att seminarier som sådana får makthavarna i Nordkorea att ändra sin inställning. Men de har i varje fall börjat delta i internationella överläggningar. Jag tror att det är den typen av politik vi måste fortsätta: påtryckningar, kritisk dialog, men också att bistå de barn och andra som annars skulle riskera att dö svältdöden.
Herr talman! Jag tror nog att statsrådet och jag kan vara överens om de allmänna principerna för hur man skall agera. Jag tycker inte att man skall avbryta hjälpen, och det är heller ingen risk för det. Det är precis vad Kim Jong-Il vet, och därför behöver man inte leva upp till de krav omvärlden ställer. Statsrådet sade i sitt skriftliga svar att en humanitär grundregel är obehindrat tillträde till de hjälpbehövande och fri insyn i hur den humanitära hjälpen hanteras och vilka effekter den får. Men vad vet vi om detta? Vad vet vi om resultatet av dessa krav och humanitära grundregler? Egentligen ingenting. Vi har inte fått den insynen. Vi har inte fått obehindrat tillträde, och vi har inte kunnat analysera vilka effekter det internationella biståndet har haft. Vi kan bara se att svälten fortsätter och förvärras. Så det räcker inte att räkna upp principerna, utan man måste också på något sätt följa upp och kontrollera hur saker genomförs. Sverige har faktiskt ett särskilt ansvar. Dels är Sverige, som statsrådet sade, den åttonde största givaren under 1997-98, dels utmålas de stater som ger mest, USA, Japan och Sydkorea, av Nordkorea som de traditionellt stora hoten och fienderna. Det är naturligtvis svårare för dem att ställa krav på förändringar av samhällssystemet utan att få det att framstå som ännu ett led i deras kampanj mot det nordkoreanska samhällssystemet. Sverige, som upprätthållit goda diplomatiska relationer med Nordkorea under många år, och som definitivt inte kan sägas ha några imperialistiska eller andra ambitioner på den koreanska halvön, skulle kunna tala klarspråk utan att beskyllas för samma saker. Men tyvärr finns det också i regionen en växande uppfattning om att det vid ett sammanbrott av den koreanska diktaturen och samhällssystemet skulle ställas mycket stora krav på omgivningen att ställa upp - ekonomiskt, humanitärt och kanske även militärt, och det är det ingen som vill. Det vet också regimen i Pyongyang. Den vet att den kan spela med i det internationella spelet, eftersom det är lätt att avfärda krav som ställs på förändring av samhällssystemet och det inte är någon stor risk för att de kraven kommer att drivas särskilt hårt.

Statsrådet och jag är tydligen överens om att de måste till för att inte människor som får livsmedelshjälp i dag skall bli offer på samma sätt om ett år, fast i ännu svagare kondition. Kalla det gärna plakatpolitik, som utrikesministern gjorde tidigare i dag. Men krav måste ställas för att man skall kunna hjälpa dessa människor, inte bara i dag utan även nästa år och på lång sikt.
Herr talman! Jag har tre korta svar. För det första: Sverige ställer tydliga krav. Det förstår man, om man har öron att lyssna med eller ögon att läsa med, av de svar som getts här i riksdagen och i andra uttalanden. För det andra: Nu förstår jag bättre Lennart Rohdins agerande och de egendomliga synpunkter han framförde i den tidigare debatten. Han kommer nu med en konspirationsteori om att omvärlden i själva verket inte skulle vilja se en förändring av det politiska systemet i Nordkorea. Det är mycket märkligt. För det tredje: Som jag sade i mitt svar har FN som ett villkor för fortsatta leveranser krävt att få göra en oberoende näringsundersökning av barnen i Nordkorea. Det har Nordkorea gått med på, och den skall göras av
Herr talman! Jag vet inte om jag skall tro det som statsrådet låter påskina. Jag har en bild av att statsrådet Schori hör till de mer pålästa och framför allt har en bred kunskap om den internationella utvecklingen och den internationella debatten. Menar han verkligen att det inte är ett väldigt tydligt inslag i den pågående internationella debatten om Nordkorea att man är rädd för och inte vill påskynda en kollaps av det nordkoreanska samhällssystemet? Tänker man inte så med anledning av de påfrestningar och bördor detta skulle innebära för länderna i omvärlden? Som jag sade är det en sak att ställa krav, men vad betyder krav om man inte följer upp dem? Vad betyder krav på insyn om man inte kan följa upp det? Vad betyder krav på att få utvärdera effekterna om man inte kan följa upp det? Då är inte krav på reformer och förändringar något värda. Jag tror att statsrådet Schori är överens med mig i bedömningen av att ledarna i Pyongyang inte hyser några illusioner om dessa saker. De har väldigt klart för sig att deras kamp uteslutande handlar om att behålla makten, och då får inte samhällssystemet förändras i Nordkorea.

Herr talman! De två första frågorna har Ragnhild Pohanka ställt mot bakgrund av att vissa asylsökande direktavvisas utan att de, som Ragnhild Pohanka upplever det, har fått möjlighet att söka asyl i Sverige. Av den svenska lagstiftningen framgår tydligt att sådana avvisningar endast får ske då det är uppenbart att den sökande inte är i behov av asyl här och heller inte skall beviljas uppehållstillstånd på någon annan grund. Lagen beskär således inte någon möjlighet att söka asyl. Som exempel på när det kan anses vara uppenbart att någon inte är i behov av asyl här kan jag nämna en situation där det står klart att personen i fråga kan få sitt skyddsbehov tillgodosett i ett annat land. Det handlar alltså om principen om första asylland. En förutsättning för att han eller hon skall kunna återsändas till det land där han eller hon under resan uppehållit sig är dock givetvis att han eller hon där är skyddad mot att återsändas till hemlandet. Jag vill också understryka att den här ordningen inte strider mot Genèvekonventionen. Ragnhild Pohanka tog även upp frågan om bevisvärdering och gör en jämförelse med bevisbördereglerna i brottmål. I ett asylärende är det den sökande som åberopar att han eller hon är i behov av skydd, medan det i ett brottmål är åklagaren som hävdar att den tilltalade är skyldig. Av UNHCR:s handbok framgår bl.a. att den sökande skall bistå utredaren så att alla fakta fullständigt kan klarläggas och anstränga sig att underbygga sina uppgifter. Utredaren skall å sin sida försäkra sig om att den sökande lägger fram sitt fall så fullständigt som möjligt och bedöma den sökandes trovärdighet. Medan bevisbördan i princip ligger hos den sökande delas skyldigheten att ta reda på och värdera alla relevanta fakta mellan den sökande och utredaren. Detta innebär att om den sökandes redogörelse verkar trovärdig och om det inte finns goda skäl att anta motsatsen, skall han eller hon ges fördel av ett eventuellt uppkommet tvivelsmål. Han eller hon ges tvivelsmålets fördel, eller, som det brukar heta: the benefit of the doubt. När det gäller påståendet om att ett barn med asylskäl i vissa fall sänds tillbaka på grund av att, som Ragnhild Pohanka säger, svensk lag går före barnkonventionen, kan jag bara säga att så inte är fallet. Någon vägning mot samhällets intresse av att reglera invandringen sker över huvud taget inte när det är fråga om att bedöma asylskäl. Liksom för vuxna gäller naturligtvis att det barn som är i behov av asyl här också har rätt till uppehållstillstånd. Vad beträffar frågan om översyn av situationen med självmordsbenägna och psykiskt sjuka bland långtidsväntande och avvisade hänvisar Ragnhild Pohanka till att t.ex. ett självmordsförsök inte räcker för att upphäva ett avvisningsbeslut. Det är riktigt att många hamnar i psykisk obalans under den tid de väntar på ett besked om uppehållstillstånd, men bara en uppgift om att någon mår psykiskt dåligt kan inte leda till att uppehållstillstånd beviljas. Här, liksom i andra situationer, måste myndigheterna efter att ha inhämtat expertutlåtanden göra en bedömning av de åberopade skälen. Många beviljas uppehållstillstånd just med anledning av att de mår psykiskt dåligt. Min förhoppning är att det i takt med att handläggningstiderna nu minskar skall bli mindre vanligt - helst totalt ovanligt - att de här situationerna över huvud taget uppkommer. Vad slutligen beträffar en uppföljning av den nya bestämmelse för återkallande av uppehållstillstånd som trädde i kraft i februari i år kan jag säga att den har varit i kraft för kort tid för att en utvärdering nu skulle vara meningsfull. Som brukligt är när det gäller uppföljning av nya lagbestämmelser kommer dock en översyn även av den här bestämmelsen att göras i framtiden.

Herr talman! Jag får tacka för det långa och utförliga svaret på mina många frågor. Vi vet nu att antalet asylsökande minskat kraftigt efter de stora flyktingströmmarna från det forna Jugoslavien. 1994 kom 17 000, 1995 kom 12 000, 1996 kom 10 000 och 1997 kom 9 000 ungefär. Har då behovet av flykt minskat så? Ja, i vissa länder är det på det viset och i andra länder är det inte så. Med den visumpolitik EU för har vi snart visumkrav från ett 130-tal länder. Detta gör naturligtvis att flyktingar inte kan söka sig hit. Med anledning av de ökade direktavvisningarna frågar jag mig själv och statsrådet vart vår flyktingpolitik och asylrätten är på väg. Herr talman! Jag känner väl till principen om första asylland. Någon trygghet för flyktingar ger den alls inte alltid. Den drivs dessutom in absurdum. Lagen beskär kanske inte möjligheten att söka asyl för någon, men praxis gör det. Man får människor att vända direkt med följande färja. Invandrarministern gör en haltande jämförelse i svaret på min fråga när han jämför åklagarens åtagande att bevisa skulden med den asylsökandes skyldighet att bevisa sitt skyddsbehov. Åklagaren företräder rätten, med all kunskap om de möjligheter den har. Den asylsökande företräder sig själv, eller också har han eller hon ombud. "Om den sökandes redogörelse förefaller trovärdig" skall man i princip låta nåd gå före rätt. Vi är båda medvetna om att detta kringgås så till vida att man varken tror på den asylsökandes berättelse eller experters, advokaters och lekmäns skrivelser och intyg. Då faller ju det hela. The benefit of the doubt faller också. När det gäller barnkonventionen och barnens rätt sker det fortfarande att utlänningslagen och intresset av att ha en reglerad invandrarpolitik står över dessa, även om antalet avvisningar ser ut att ha minskat. När vi talar om barn med rätt till asyl är det riktigt att asylrätten går före utlänningslagen. Men hur är det med barn som har humanitära skäl? De senaste offentliga barnavvisningarna - Ugandabarnen, Gävlesyskonen och Obada i Borlänge - är bara några exempel. Detta är undantag, får man till svar. Men det är i stället bara toppen på isberget! Det finns hundratals barn i samma eller liknande situation. Man tycker att de fall som journalisterna gräver fram, där de asylsökande ofta får stanna, skulle påverka så att barn i liknande fall får stanna. Men min erfarenhet är att så inte är fallet. Under några år har jag i utskottet vid behandling av flyktingpolitiken reserverat mig mot påståendet att Sverige har en generös och human flyktingpolitik. Den åsikten kommer jag att hävda och ta med mig ut ur riksdagen. Sverige har ingen generös och human flyktingpolitik längre! Om jag inte hade haft en sådan bred och långvarig kontakt med asylsökande och med dem som efter kollapser och självmordsförsök fått stanna, samt en ytterligare indirekt kontakt genom släktingar och vänner med sådana som avvisats, hade Aftonbladets artikelserie ändå gripit mig. Men nu gick jag totalt i däck. För varje berättelse och varje offer för vår flykting och avvisningspolitik som beskrevs i tidningen kände jag till flera liknande eller så gott som identiska fall. Jag såg de här människorna framför mig, och kom ihåg hur de malts ned, förödmjukats och blivit fråntagna hopp och självförtroende. Pierre Schori! Är det här en generös och human flykting och avvisningspolitik? Människan är inte bara siffror. Dels, och först och främst, gäller detta flyktingarna och deras skräck och ångest. Men det gäller också dem som får utföra dessa uppgifter. Det gäller dem som arbetar på Utlänningsnämnden, Invandrarverket och på flyktingförläggningar. De bryts också ned. Eller kanske ännu värre: De blir förhärdade.
Herr talman! Jag tackar också statsrådet för svaret. Eftersom jag har begränsat med tid vill jag uppehålla mig vid två delar i statsrådets svar. Den ena gäller de långtidsväntande. Det finns i dag ingen tidsgräns för hur länge man kan få vänta på ett besked. Statsrådet påpekar att det i dag kan finnas långtidsväntande som hamnar i psykisk obalans medan de väntar på ett besked om uppehållstillstånd. Det är bra att statsrådet hoppas att detta skall bli allt mindre vanligt, eller t.o.m. nästan totalt ovanligt om jag förstod svaret rätt, genom att handläggningstiderna minskar. Jag delar den förhoppningen, men jag skulle väldigt gärna vilja veta vad statsrådet har för avsikt att göra under tiden vi väntar på de kortare handläggningstiderna. Under den senaste tiden har jag blivit uppmärksammad på praxis vad gäller bosnienkroaterna. Det finns ungefär 600 bosnienkroater i Sverige. De flesta har fått lagakraftvunnet beslut. Det handlar om ensamstående och om barnlösa par - de som glömdes bort i de tidigare praxisbesluten. Det handlar om föräldrar i 60-årsåldern vars barn och barnbarn har fått permanenta uppehållstillstånd. Föräldrarna skickas till Kroatien därför att de inte har haft gemensamt boende innan de flydde. Det handlar om familjer där föräldrar, barn och barnbarn levt tillsammans i en gemenskap i Sverige i fyra år, men som nu tvingas skiljas därför att de levt i ett avsevärt modernare samhälle än det som lagstiftningen avser, nämligen hushållsgemenskap. Utlänningsnämnden tolkar detta som krav på att man skall ha levt under samma tak och vara ekonomiskt beroende av varandra. Det handlar om den 62-åriga ensamstående mamman vars make dog under flykten. Hon har i fyra år bott ihop med sin dotter och sitt barnbarn i Sverige, och skall nu skickas tillbaka. Vad är hushållsgemenskap? Är tiden i hushållsgemenskap i Sverige överhoppningsbar, som man brukar säga i a-kassesammanhang? Räknas inte den? Det handlar också om den unge mannen som med starka krigstrauman flyr till Sverige. Tiden i ovisshet gör att han har förlorat allt. Han säger att han i dag mår om möjligt ännu sämre, och att han har förlorat allt människovärde. När Invandrarverket frågade honom varför han inte skaffar familj säger han: Hur skall någon ansvarstagande person kunna skaffa familj under dessa förhållanden? Jag vet inte om jag får stanna. Hur skall jag våga knyta an till någon när jag inte vet om jag måste lämna henne? Hur skall jag våga skaffa barn när jag inte vet om jag får se mina barn växa upp? Vad gäller människorna i de barnlösa blandäktenskapen säger Invandrarverket att de inte kan avvisas till Bosnien. Jag delar den uppfattningen, med tanke på läget i Bosnien. Men för den serbiska kvinna som är gift med en kroatisk man och som hela sitt liv bott i Bosnien, där paret utnyttjade möjligheten att fly till Sverige med kroatiska pass, är situationen inte så enkel. Hon måste söka permanent uppehållstillstånd i Kroatien. Till sin ansökningshandling måste hon bifoga vigselbevis och intyg på att maken är kroatisk medborgare. Maken, som egentligen inte är kroatisk medborgare, måste bevisa att han har fast boende i Kroatien, dvs. att han äger en lägenhet eller har en hyresrätt. Han måste dessutom bevisa att han har anställning i Kroatien eller någon annan inkomst. Det säger sig självt att med dessa krav kommer inte många av de ensamstående eller barnlösa paren från Bosnien med kroatiska pass att få uppehållstillstånd i De som har fått lagakraftvunnet beslut har tre månader på sig att lämna landet. För många har tiden redan gått ut. Utlänningsnämnden säger visserligen att man kanske måste överväga att ändra praxis, men vad händer med dem som har fått sina lagakraftvunna beslut? Det handlar alltså om dem som har hamnat mellan stolarna - de som inte omfattas av förordningar eller praxisbeslut, men som kan ha väl så starka skäl. Vad händer med de kosovoalbaner som inte omfattas av förordningen, men som på grund av att de av Invandrarverket betraktas som svårare fall t.ex. fått sina lagakraftvunna besked i januari 1995? Jag skulle önska att statsrådet ville uppta en del av sitt svar med att utveckla sina synpunkter på vad man skall göra med dem som hamnar mellan stolarna.
Herr talman! I en föregående debatt förklarade statsrådet att jag var i minoritet när det gäller den förda asyl och invandringspolitiken. Det är förvisso sant. Det finns en klar majoritet här i riksdagen för att vara med och bygga Fästning Europa. På den punkten behöver Pierre Schori inte känna någon oro. Men även minoriteten kan ju ta sig friheten att påtala både det som görs och det som sägs, t.ex. i den här debatten. I sitt svar säger statsrådet att det handlar om att svara på huruvida lagen efterlevs på ett konkret sätt. Lagen kan efterlevas på många sätt. Statsrådet talar bl.a. om bevisbördan. Han säger att en allmän rättslig princip säger att bevisbördan ligger hos den som åberopar en viss omständighet. Det kan så vara. Sedan, i ett ganska försåtligt glidande, förrädiskt resonemang, hänvisar statsrådet till UNHCR:s handbok och säger att "den sökande skall bistå utredaren så att alla fakta fullständigt kan klarläggas". Några meningar senare kommer slutsatsen mycket försåtligt: "Medan bevisbördan i princip ligger hos den sökande". Det ligger väldigt långt ifrån det Genèvekonventionen talar om, nämligen den sökande som känner grundad anledning att inte kunna åtnjuta skydd i det land man befinner sig i. Att bistå vid utredningar är allt annat än att asyl för den enskilde betingas av att vederbörande kan bevisa sina skäl i alla lägen. Sedan tycker jag nästan att det är litet magstarkt när statsrådet t.o.m. hänvisar till principen the benefit of the doubt. Jag kan garantera statsrådet att i alla de beslut jag har läst från Invandrarverket och Utlänningsnämnden de senaste åren i negativa ärenden är det alltid raka motsatsen till the benefit of the doubt. Man söker varje anledning att fälla den sökandes historia, hur svag denna anledning än kan vara. Sedan gällde det detta att lagen inte beskär någon möjlighet att söka asyl. Nej, lagen beskär inte någon möjlighet. Men om man har viseringsplikt från alla flyktingproducerande stater blir det svårare för människor att komma därifrån och söka asyl i ett land där de kan få sitt skyddsbehov tillgodosett. Jag hänvisar till den förra debatten vi hade om Algeriet. I och med att alla Europas stater, grannstater som respekterar mänskliga fri och rättigheter och som har skrivit under Genèvekonventionen, har infört viseringstvång från Algeriet blir det svårt för folk i allmänhet att komma hit och besöka sina släktingar. Och det blir ännu svårare för dem som har anledning att söka skydd för att de inte kan få det i Algeriet, och jag tror att statsrådet kan vara överens med mig om att det är många som kan behöva detta. Det är ju precis det som är avsikten med politiken i Fästning Europa, nämligen att hålla människor som skulle ha anledning att söka skydd borta från möjligheten att söka det. Viseringspolitiken drabbar framför allt just dem. Detta innebär att lagen beskär möjligheterna för skyddsbehövande att söka asyl. Det är precis tvärtemot vad statsrådet säger i sitt svar.

Herr talman! Det verkar som om Lennart Rohdin intar samma position oavsett vilken fråga vi har uppe. Allting är illvilja, försåt, förräderi vare sig det handlar om Algeriet, Nordkorea eller flyktingpolitiken. Det påminner litet om att i Folkpartiets Sverige pekar alla kurvor nedåt. Vi har fört debatten om flyktingpolitiken många gånger i riksdagen. Där tror jag att det är oerhört viktigt att hålla sig till en position, nämligen att inte försöka göra lagar och förordningar utifrån tidningsartiklar och särskilt inte de i kvällstidningarna. En kvällstidning kan vid ett tillfälle ha en lång serie under rubriken Kasta ut dem. Längre fram i tiden kommer den andra kvällstidningen med tvärtombudskapet, vad det nu kan vara. Man åberopar mycket överdrivna, spektakulära uppgifter tillbaka i tiden. Vi kan se effekterna av hur det kan gå, om man skulle följa kvällspressens s.k. debatt i dessa frågor, i Danmark. Där bidrog tidningen Ekstrabladet i hög grad till den flyktingnegativa opinionen som finns där. Jag tror att man måste ha klart för sig vilka krafter detta kan frambringa och vilken vikt och vilket ansvar som riksdagen har att föra en debatt utifrån fakta. Som svar på alla de frågor som Ulla Hoffmann lyckades producera under kort tid kan jag bara säga att för min del finns det en sak som är oerhört viktig även om vi nu har fått fram en bra lagstiftning - en reformerad, modern och human lagstiftning som står sig mycket väl i världen och som nästan är ett undantag inom EU än så länge, åtminstone i dess praktiska generösa tillämpning. Det är att vi aldrig kan fixera flyktingpolitiken. Den måste ständigt vara utsatt för granskning och förändring, eftersom vi ytterst har att göra med människor och deras liv och leverne. Vi har att göra med situationer, som vi aldrig kan föreställa oss, som producerar flyktingskap. Därför måste vi hela tiden vara vaksamma, granska och komma med nya förslag. Jag ser det som en oavbruten process för att humanisera ett mycket svårt område inom politiken. Därför kan jag inte svara på alla dessa frågor som ställs. Många av dem hanterar jag inte själv utan det sker på myndighetsnivå utifrån de direktiv som kommer från denna kammare. Vi måste hela tiden ha perspektivet att granska processen och se till att det blir bättre och bättre. Att söka asyl är en mänsklig rättighet, och den mänskliga rättigheten skall hanteras på ett värdigt sätt.
Herr talman! Jag vill också ha en generös och human flyktingpolitik. Men jag hävdar att vi inte har det längre. Redan 1985 hade vi i Miljöpartiet i vårt program att vi skulle ha en sådan bistånds-, utrikes och flyktingpolitik att den minskade flyktingströmmarna. Jag står fortfarande fast vid detta, och det har nu egentligen antagits i vår flyktingpolitik. Men vi måste ta ett speciellt ansvar för dem som knackar på vår dörr. Det tycker jag att vi har tappat bort. Jag nämnde mycket tydligt att om jag bara hade läst Aftonbladets artikelserie hade jag gripits, men jag hade andra fakta bakom vartenda fall i den artikelserien. Det var därför jag tog upp den. Det är en väldig skillnad mellan att läsa en artikelserie och att under 15-20 år ha upplevt fler och fler sådana fall. Där står jag i dag. Innan tiden tog slut talade jag om att man kan bryta ned människor som arbetar under sådana förhållanden och med den inhumanitet som finns. De kan bli förhärdade. Det tycker jag är det värsta som kan hända. Hur går det med frivilligorganisationerna och engagerade medmänniskor, t.ex. klasskamrater och deras föräldrar? De lär sig den oväntade läxan. Det är inte värt att engagera sig och arbeta för humanism och medkänsla, och detta i ett demokratiskt land. Det finns mer än majoritetsbeslut när det gäller mänskliga rättigheter. Man kan inte bara stå och säga: Det finns en majoritet i riksdagen. Jag anser att den majoriteten ofta är inhuman. I en demokrati där majoritetsbeslut alltid gäller kan en minoritet aldrig göra sig gällande. Det kan gälla samer, glesbygdsgrupper, miljögrupper eller asylsökande. I frågor om mänskliga rättigheter måste vi se till att humanism, medkänsla och varje människas lika rätt får råda. När det gäller asylsökande är det naturligtvis ännu svårare. De har inga medborgerliga rättigheter. Herr talman! Hur skall de göra sina röster hörda? Det vill jag fråga Pierre Schori. När det gäller Kosova och Balkan har vi haft många interpellationsdebatter och många frågor och svar. Jag menar att den förordning som jag länge efterlyste och som så småningom kom inte räcker i dag. Den räcker faktiskt inte när det ser ut som det gör i Kosova. Vad skall vi som land kunna göra? Situationen är en tidsinställd bomb, som flera av oss har hävdat alltsedan Balkankriget bröt ut, t.o.m. innan dess. Det är en tidsinställd bomb, och den är mycket nära att brisera. Stubinen är kort. Egentligen är det en fråga för utrikesministern. Men bistånd, flyktingpolitik och utrikespolitik är så nära involverade att man inte riktigt kan skilja dem åt. När avser ministern att göra något ytterligare än den förordning som kom? Situationen har ju ändrats. Man säger i flyktingpolitiken att när man kan göra ändringar så kan det också bli helt andra förutsättningar, andra praxisbeslut och andra beslut över huvud taget.
Herr talman! Jag vill passa på att tacka statsrådet för det senaste svaret om att vi hela tiden måste granska processen. Det är viktigt att vi gör det. Den andra delen i svaret som jag ville ta upp var Ragnhild Pohankas fråga om statsrådet Schori har för avsikt att verka för en generös och human flyktingpolitik. Liksom statsrådet har jag faktiskt en viss fäbless för ordböcker. Jag har, för att vara på den säkra sidan, tittat i Svenska akademiens ordlista. Human står för mänsklig, människovänlig, hygglig, tillmötesgående. Humanitet står för mänsklighet, mildhet. Humanitär betyder människovänlig. Allt som har med humanitet att göra har också med människor att göra. Det är det som skiljer oss från djuren. Det som skiljer människorna från djuren är moralen. Moral kan vi inte lagstifta om. Den är personlig och individuell. Det går med andra ord inte att lagstifta om vad som är humant eller inte. Vi vill inte heller att tjänstemännen skall lägga sina egna moraliska värderingar i vad som är asylskäl eller inte. I förarbetena till lagen skriver vi att med humanitära skäl menar vi särskilt udda och ömmande fall. Jag menar att det inte går att lagstifta om något sådant eftersom det är individuellt vad dessa begrepp står för. Det bekräftade också Utlänningsnämndens företrädare när de besökte utskottet senast. Det kan vara ett av våra missförstånd. När Ragnhild Pohanka hävdar att svensk lag går före barnkonventionen och statsrådet hävdar att så inte är fallet, eftersom det inte sker någon bedömning av samhällets intressen kontra asylskäl, är det förstås statsrådet som rent tekniskt har rätt och Ragnhild Pohanka som har fel. Vad Ragnhild Pohanka säger är att det kanske finns andra tolkningar av vilka som har asylskäl. Vad Ragnhild Pohanka och även jag framför allt skulle vilja veta är hur samhällets intressen förhåller sig till de barn som har humanitära skäl. Det finns i dag två chilenska syskon i Gävle som enligt Utlänningsnämnden inte har asylskäl men som skulle kunna ha humanitära skäl. Statsrådet säger att flyktingen skall ges tvivelmålets fördel. Flickan har enligt egen utsago utsatts för sexuella övergrepp av sin far. Men Utlänningsnämnden säger: Hur skall vi veta det? Nu görs en barnpsykiatrisk utredning. Det borde ge Utlänningsnämnden anledning att bevilja inhibition. Men eftersom man inte tillämpar the benefit of the doubt har man inte gjort det. Det skulle vara intressant att höra statsrådets synpunkter på de här avvägningarna.
Herr talman! Pierre Schori talar om konspirationsteori när jag ifrågasätter motiven till att man agerar på ett annat sätt än vad man säger sig göra. Det kanske är naturligare för statsrådet att alltid prata om sådant som man är överens om och som det inte finns någon anledning att ifrågasätta. Det gäller inte för min del. Jag måste ändå ställa frågan - jag vet att jag inte får något svar - till statsrådet: Är det så att viseringspolitik drabbar någon annan grupp av människor hårdare än dem som har behov av skydd och av möjligheten att söka asyl? Största möjliga frihet, säger Pierre Schori och regeringen i sitt orwellska nyspråk när det gäller flyktingpolitiken - största möjliga rörelsefrihet samtidigt som man för en politik som innebär att alltfler stater blir viseringspliktiga, inte färre. När fler stater låter sina medborgare resa ut fritt blir det fler stater från vilka Sverige inte låter folk resa in fritt. Är det största möjliga rörelsefrihet? The benefit of the doubt, säger statsrådet. Men det är ju faktiskt så att i rader av beslut om avslag från Invandrarverket och Utlänningsnämnden förklarar man att det kanske skulle kunna finnas någon anledning till alla de sakskäl som har förts fram av den sökande. Jag var med om ett fall med en ugandier som hade ett intyg från ett svenskt centrum för tortyrskadade på ett 30-tal tortyrskador. Utlänningsnämnden sade att det inte kunde uteslutas att han hade fått dem på något annat sätt. Jag vet inte om det var en bilolycka eller liknande man tänkte på. Man konstaterade vidare att han inte hade med sig några papper från de ugandiska myndigheterna på att han hade blivit torterad och att det därför kunde finnas något annat skäl. Konspiration, säger statsrådet. Ja, men det är verkligheten i Pierre Schoris Fästning Europa och

Herr talman! Det har jag gjort. Jag har talat med ganska många just om det, också i större grupper. Man har en president som förespråkar inte en exilregering, men en bredvidregering i sitt land, som förespråkar icke-våld. Det vore lämpligt att följa hans råd. Det tycker jag är viktigt att vi för ut. Jag håller helt med om det. Det kanske är det viktigaste vi kan göra. Jag vill återgå till det. Jag har följt en person från Bangladesh. Han skickades ut för ett par år sedan med dropp. Han togs från en psykiatrisk klinik och skickades till Dhaka där han omedelbart fängslades. Detta var ett bevis för vilka skäl och behov han hade av att få stanna. Han lyckades med hjälp av indier att ta sig till Sverige igen och fick ett nytt avvisningsbeslut. Är detta humant? Det är bara ett exempel, och det kanske är ointressant, men det finns många sådana. Man behöver inte gå till kvällstidningarna. Det finns så många exempel i verkligheten. Efter många år ser man en bild av hur det hårdnar för varje år, hur det byggs fängelser i Europa. Vi besökte fängelser i Lettland. Jag var inte med på det ena fängelset. Där kallade man hela tiden folk för illegala flyktingar. Man kan kanske säga att det var flyktingar utan asylskäl i vissa fall. Men fanns där någon illegal flykting? Det kan man inte vara. Antingen är man flykting eller också är man det inte - men man kanske inte har flyktingstatus. Detta byggs alltså upp. Vi har förvar i Sverige också. Vi är en bra bit från det som händer i andra länder, men vi vill förhoppningsvis inte heller arbeta på det viset. Jag känner väl till den här förordningen - jag yrkade på att den skulle komma. Jag vill fråga en gång till: Finns det planer på att ändra den nu, eftersom den inte uppfyller kraven på grund av att det har hänt så mycket och tyvärr kanske också gör det i fortsättningen?

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om jag är beredd att verka för möjligheten att kontrollbesiktiga en svenskregistrerad bil i annat EU-land hos land. Frågan ställs mot bakgrund av de problem som uppstår då svenskar med svenskregistrerade bilar under längre perioder vistas i utlandet, t.ex. Spanien. Det kan då vara svårt att inställa sig i Sverige för kontrollbesiktning inom föreskriven tid. 200-300 mils bilfärd till Sverige för kontrollbesiktning verkar orimligt. Följden blir då att körförbud inträder, och då gäller varken bilens vagnskade eller räddningsförsäkring. Jag delar helt Ingvar Erikssons uppfattning att det i takt med ett allt närmare samarbete EU-länderna emellan, på alltfler områden, framstår som rimligt att en kontrollbesiktning även i ett annat medlemsland framöver skulle kunna bli möjlig. Enligt vad jag har erfarit har emellertid ännu inga avtal slutits mellan medlemsländerna som gör detta möjligt. EU-strategi på transportområdet. Där framhålls bl.a. vikten av att de gemensamma regler som finns om säkerhets och miljökrav verkligen följs och att de tillämpas på ett likartat sätt inom de olika medlemsländerna. Här bör Sverige vara aktivt för att se till att en tillsyn över att reglerna efterlevs kommer till stånd. Det kommer att skapa förutsättningar för ömsesidigt erkännande av resultat från kontrollbesiktning inom medlemsländerna. De administrativa förutsättningarna för att acceptera besiktningsintyg från andra medlemsländer har underlättats dels genom antagandet av ett direktiv om återkommande fordonskontroll som skall ha införts i medlemsländerna senast den 9 mars 1998, dels genom ett direktivförslag om gemensamma registreringsbevis för motorfordon som planeras kunna införas om cirka fem år. Till direktivet om återkommande fordonskontroll har knutits en kommitté som skall verka för att utveckla reglerna i takt med den tekniska utvecklingen. Ett viktigt mål för kommittén är att införa gemensamma besiktningsregler och ett rapporteringssystem som innebär att bilägarna skall kunna kontrollbesiktiga sin bil var som helst inom EU. Sverige stöder aktivt detta arbete.
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för det positiva svaret på interpellationen. Vi är uppenbart helt överens om vikten av ett alltmer breddat samarbete i EU på alltfler områden. Problemen som uppstår då svenskar med svenskregistrerade bilar under längre perioder vistas i utlandet och därigenom missar att inställa sig med bilen för kontrollbesiktning just i Sverige kan leda till allvarliga komplikationer. Körförbud inträder, och möjligheten att ta sig långa vägar hem till Sverige för kontrollbesiktning ter sig dyrbar och också riskfylld, inte minst genom att vagnskade och räddningsförsäkringen i det läget upphört att gälla. Jag är givetvis mycket tacksam för den redovisning som statsrådet här ger i svaret, där hon bl.a. betonar vikten av en gemensam EU-strategi på transportområdet och också vikten av att de gemensamma regler som finns om säkerhets och miljökrav verkligen följs och tillämpas på likartat sätt inom de olika medlemsländerna. Bedömningen att det kommer att skapas förutsättningar för att ett ömsesidigt erkännande av resultat från kontrollbesiktning inom medlemsländerna relativt snart skall kunna genomföras är ju glädjande. Redovisningen kring de administrativa förutsättningarna för att acceptera besiktningsintyg från andra medlemsländer synes genom ett nyligen antaget direktiv också nu avklarad. Jag tycker att den kommitté som knutits till direktivet och som har uppgiften att verka för att utveckla reglerna i takt med den tekniska utvecklingen har en mycket viktig uppgift. Målet att uppnå genomförandet av gemensamma besiktningsregler och rapporteringssystem så att bilägare kan klara av kontrollbesiktning av sin bil varhelst inom EU är också bra. Det är självfallet positivt att Sverige stöder detta arbete. Jag förutsätter att man också driver det. En följdfråga som följer på svaret är: Hur lång tid kommer det att ta innan målet kan nås? Denna fråga är inte minst beroende av att direktivförslaget om gemensamma registreringsbevis från motorfordon inom EU planeras kunna införas först om fem år, enligt svaret. Så lång tid skall det väl inte behöva ta?
Fru talman! Jag tror att vi har en ganska stor samsyn på det här området. Det handlar om att vi skall göra det så litet byråkratiskt krångligt som möjligt att klara säkerhets och miljökraven. Den mycket konkreta frågan var hur lång tid det här kommer att ta. Det finns de som säger att det är så besvärligt att det kommer att ta upp till tio år. Vi har drivit att det skulle kunna klaras inom två år, men vi har stött på motstånd. Hittills har vi alltså inte lyckats nå framgång i detta, men vi driver frågan att det måste snabbas på. Min uppfattning är att vissa nationella myndigheter ännu inte riktigt har känt att det finns ett starkt tryck från bilägarna i de här frågorna. I och med att konsumenttrycket ökar - vilket jag är övertygad om att det kommer att göra - tror jag att vi därigenom får hjälp när vi driver frågan att det skall kunna genomföras betydligt snabbare. Konsumenttryck brukar vara ganska effektivt, och om vi hjälps åt kommer vi säkert att lyckas inom en rimlig tid.
Fru talman! Det gläder mig att vi på det här området har en gemensam syn. Jag tror att det är väldigt viktigt över huvud taget när det gäller EU-frågor att vi gemensamt arbetar för Sveriges bästa i EU och att vi därigenom kan åstadkomma förbättringar på olika områden. Här är uppenbart ett sådant område där det skulle vara mycket angeläget, inte minst för bilägarna, att känna att vi kan klara det här utan större risker. Jag har träffat många människor som har framfört detta. Man har helt enkelt inte riktigt förstått varför vi inte skulle kunna komma snabbare fram. Nu inger statsrådets svar ett hopp på den punkten. Jag vet inte vilka länder som är mest motsträviga i dagsläget, men av svaret att döma är problemen små på svensk sida. Vi är överens och driver frågan. Då är det bara att hoppas och önska statsrådet lycka till i det fortsatta arbetet i den här frågan.

Fru talman! Per Lager har frågat mig vad jag avser att göra för att gynna de miljövänliga transportalternativen i Bohuslän. Frågan ställs mot bakgrund av bl.a. vägtrafikens utsläpp av koldioxid och luftföroreningar samt Vägverkets planer på att bygga om väg E 6 mellan Uddevalla och Svinesund till en s.k. fyrfältsväg i stället för till en 13-metersväg. Per Lager hänvisar till att större satsningar för järnvägstrafiken borde göras i stället. Jag vill först understryka att regeringen, liksom Per Lager, bedömer att dagens transportsystem inte är långsiktigt hållbart, bl.a. därför att det baseras på icke förnybara energiresurser och ger upphov till negativa miljökonsekvenser lokalt, regionalt och globalt. Regeringen har därför i den transportpolitiska propositionen ingående redovisat sin syn på vilka krav som bör ställas på det framtida transportsystemet. En självklarhet i detta sammanhang är att transportsystemet skall vara uthålligt och miljöanpassat, men även att målen om bl.a. säkerhet och tillgänglighet skall vara mycket ambitiösa. För att nå de högt uppställda målen bör vi främja ett flexibelt transportsystem, i vilket de olika trafikslagen samverkar och kompletterar varandra. Både vägtrafik och järnvägstrafik kommer att behövas under en lång tid framöver, eftersom de fyller olika slags behov hos såväl befolkning som näringsliv. Regeringen har i den transportpolitiska propositionen bl.a. bedömt att en särskild godstransportdelegation bör inrättas. En uppgift för denna bör vara att utveckla ett trafikslagsövergripande synsätt med syftet att effektivisera godstransportsystemet och göra det säkert och ekologiskt hållbart. De förslag till stomnätsplan och nationell väghållningsplan för perioden 1998-2007 som Banverket respektive Vägverket presenterat bereds för närvarande i Regeringskansliet, och regeringen kommer att fatta beslut om planerna inom de närmaste veckorna. Jag kan inte föregripa den proceduren, men vill ändå kommentera trafiksituationen i norra Bohuslän. Det är väl känt att vägtrafiken genom Bohuslän är intensiv i synnerhet under sommarmånaderna, då turister strömmar till och från rekreationsområdena i det svenska kustbandet och i Norge. På väg E 6 är andelen tung trafik större än normalt för en Europaväg. E 6:an mellan Uddevalla och Svinesund uppvisar samtidigt stora brister vad gäller säkerhet och framkomlighet. På vissa sträckor inträffar flera gånger per år svåra, oacceptabla olyckor, i vilka människor dödas eller skadas allvarligt. För att förverkliga nollvisionen i den här regionen är ett av flera nödvändiga medel att förbättra infrastrukturen - i det här fallet att bygga om Riksdagen har tidigare beslutat om målstandarden 13 meter eller motsvarande för väg E 6 norr om Uddevalla. I den nya nationella väghållningsplanen har målstandarden fyrfältsväg föreslagits. Enlig Vägverket visar tyvärr erfarenheterna att säkerheten på de hårt trafikerade 13-metersvägarna är otillfredsställande, och att svåra omkörnings och mötesolyckor ofta inträffar på dem. Studier pågår därför av nya typsektioner. Den föreslagna fyrfältsvägen kan smidigare inpassas i landskapet, eftersom körriktningarna kommer att separeras och siktsträckorna därmed kan göras kortare än på 13-metersvägen. Samtidigt är fyrfältssektionen betydligt mindre utrymmeskrävande än motorvägen, vilket är en fördel i den svårbyggda bohuslänska topografin. Vad gäller järnvägens infrastruktur har regeringen tidigare betonat Norge/Vänernbanans betydelse för den nationella och internationella tågtrafiken. Banans enkelspår är i dag mycket hårt belastat av såväl person som godståg. Dubbelspårsutbyggnad, signalanpassning och plankorsningsåtgärder längs flera delsträckor inryms i den nu föreslagna stomnätsplanen. Satsningarna kommer på sikt att förkorta restiden mellan Göteborg och Oslo till mindre än tre timmar och möjliggöra en väsentligt utökad trafik med både person och godståg. Göteborg och Strömstad/Lysekil, förekommer redan i dag en omfattande regional tågtrafik. Den mesta persontrafiken sker mellan Göteborg och Uddevalla, medan godstrafiken är koncentrerad till och från Under senare år har genomgripande standardhöjningar utförts på de södra delarna av Bohusbanan, och enligt den fastställda länsplanen för regional transportinfrastruktur kommer upprustningsprogrammet att fullföljas under planperioden. Insatser i form av markförstärkningar, bro och rälsbyten m.m. kommer då att göras längs delsträckor även norr om Uddevalla. Såväl bansatsningar som trafiksanering sker i enlighet med regionala prioriteringar. Avslutningsvis vill jag framhålla att regeringens sammantagna bedömning är att vidtagna, föreslagna och planerade åtgärder i Sverige och inom EU - så som jag redogjort för här och som de beskrivs i den transportpolitiska propositionen - kommer att leda till att flertalet av etappmålen för god miljö kan uppnås. När det gäller bl.a. intrång i natur och kulturlandskap krävs dock en fortsatt utveckling av strategiska miljöbedömningar i tidiga planeringsskeden och ett förfinat MKB-arbete i projekteringsskedena för att balansera konflikter mellan infrastrukturutbyggnad och landskapets förutsättningar.
Fru talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Föresatserna är väldigt goda, men slutsatserna är såvitt jag förstår inkonsekventa. Jag har också tittat noga på den transportpolitiska propositionen. I svaret har kommunikationsministern just nämnt de tunga viktiga skälen, nämligen att transportsystemet måste bygga på förnybara energiresurser och att det inte skall ge upphov till negativa miljökonsekvenser lokalt, regionalt och globalt. Det är en självklarhet att det skall vara uthålligt och miljöanpassat. Det är jättefina föresatser. Det är så man skall göra om man totalt skall förändra den negativa transportpolitikutveckling vi har, menar jag. Samtidigt säger ministern i svaret att vägtrafik och järnvägstrafik kommer att behövas under lång tid framöver. Jag håller med om det. Men regeringen kan ju politiskt och ekonomiskt styra hur man vill ha det. Det gäller bränsle och hur man skall transportera vilket gods eller vilka personer. Därför är det så oerhört viktigt att man vågar göra denna styrning. I just Bohuslän tål landskapet inte mer utsläpp. Trots detta fortsätter Vägverket att planera utbyggnaden. Trots att lokalbefolkningen och naturskyddsorganisationer har protesterat rullar man bara på med sin planering. Man negligerar helt enkelt effekterna på miljön. Jag vill hänvisa till de etappmål som anges i den transportpolitiska propositionen, där regeringen tar upp just koldioxid, kväveoxider, svavlet, de flyktiga organiska ämnena osv. Man säger också att etappmålet om trafikbuller ligger fast. Sedan har man mål som man tycker bör utvecklas. Det gäller hälsoeffekterna, kretsloppsanpassningen, inverkan på natur, kultur och bebyggelsemiljön och den biologiska mångfalden. Jag menar att den politik som just nu bedrivs, dvs. att man förhåller sig passiv, innebär en mycket farlig utveckling. Jag ställde en fråga till kommunikationsministern i september angående utbyggnadsplanerna. Ministern svarade då att man skulle fatta beslut om medlen till utbyggnaden efter jul. Problemet här är att man hade en 13-metersmålstandard. Det skulle kosta 2 miljarder. Det var riksdagsbeslutet. Sunningesundsleden, som är en etapp, kostar 1,6 miljarder. Resten beräknas till ungefär 4,4 miljarder. Man är uppe i 6 miljarder - från 2 miljarder upp till 6 - och det var detta som föranledde mig att särskilt fråga kommunikationsministern hur man i herrans namns får pengar till detta. Det är en uppräkning med faktor 3. Jag förstår det inte. Då svarade kommunikationsministern att man skulle komma med svar på detta efter jul. Jag har inte sett något svar på detta. I interpellationssvaret säger kommunikationsministern att ärendet håller på att beredas i regeringen.
Fru talman! Min bestämda uppfattning är att ett långsiktigt hållbart transportsystem förutsätter att man utformar transportsystemet med en mängd olika åtgärder. Det finns inte en lösning på alla de problem som behöver lösas. Ta t.ex. energiåtgången för transporterna. Vi behöver få fram andra drivmedel. Vi har ett särskilt program för att biodrivmedel skall introduceras så snabbt som möjligt. Men det räcker inte. Vi måste också - och det gör vi - ställa krav på fordonsindustrin så att man tar fram effektivare motorer, dvs. fler kilometer per liter soppa, oavsett vilken soppa det är. Vi föreslår, och hoppas att riksdagen kommer att anta det, en godstransportdelegation. En sådan skulle inte minst få i uppdrag att utarbeta effektivare godstransporter, vilket t.ex. handlar om att köra de kortaste vägarna, att ha de bästa transportmedlen för respektive godsslag och att köra med fulla lastbärare. Oavsett om man kör med tåg eller bil är det nämligen oerhört väsentligt att man lastar fullt. Det räcker alltså inte med att vidta bara en åtgärd. Vi har i propositionen också ett annat förslag på hur järnvägens konkurrenskraft kan stärkas. Det handlar om att sänka banavgifterna, så att järnvägens konkurrensmöjligheter och konkurrensen gentemot biltrafiken ökar. Vad gäller E 6:an i norra Bohuslän har riksdagen beslutat om en standard på 13 meter eller motsvarande. På en sådan mycket hårt belastad väg som E 6:an utgör, med ungefär dubbelt så stor andel godstransporter som personbilar, är olycksriskerna väldigt stora. Vi har också statistik på att det har förekommit väldigt många svåra olyckor på den här vägen. Därför måste också säkerhetsmålet tas i beaktande. Vad gör man då? Att bygga en motorväg som tar ungefär 35 meter i utrymme på bredden är naturligtvis en möjlighet, men jag tycker inte att det är någon särskilt bra möjlighet. Den variant som Vägverket nu förbereder, det som kallas för en fyrfältsväg, kan inpassas i landskapet på ett bra sätt, och den kan också vara trafiksäker på ett helt annat sätt än vad 13-metersvägen skulle vara i den här typen av terräng. Det är dyrt att bygga vägar och järnvägar just i den typ av natur som finns i Bohuslän. Det är vi alla väl medvetna om. Det är mycket billigare att bygga motorväg genom Småland. Det har man också ägnat sig åt under flera planeringsperioder, medan man har undvikit att göra något i de svåra områden som Bohuslän utgör. Nu gör vi ändå det. Vi gör det på ett så miljövänligt sätt som är möjligt, och vi tar också ansvar för säkerheten och för den tillgänglighet som behövs för trafiken. Vi klarar inte av att föra över all trafik genom Bohuslän till järnvägen, hur gärna vi än skulle vilja. Vi måste också där ha en trafiksäker väg.
Fru talman! Jag menar att kommunikationsministern och regeringen inte tar det miljöpolitiska ansvaret när det gäller transporterna genom Bohuslän. Man kan mycket väl prata om olycksstatistik och säga att vi lika gärna kan ha motorvägar överallt, så att risken är liten att vi skall köra på varandra. Det är inte det som det här handlar om, utan det handlar om att lägga över de tunga godstransporterna på järnväg. Jag som bor där nere ser dagligen hur trafiken med långtradare ökar. De långtradarna går framför allt till och från Norge genom hela Bohuslän. Att då bygga ut den här vägen innebär att man bäddar för ytterligare trafik. Det är precis vad man gör. Bygger man en stor väg kommer det inte att köra färre bilar på den, utan tvärtom, och det går inte ihop med de miljöpolitiska målen. Det håller inte. Regeringen måste därför sätta ned foten och bestämma sig för att för miljöns skull ändra transportsystemet. Jag påstår att Vägverket arbetar under tiden som regering och riksdag funderar över ett beslut om den nya väghållningsplanen. Naturskyddsföreningen har i fråga om sträckan Gläborg-Rabbalshede överklagat beslutet. Regeringen fattade ett beslut i juni 1997, och detta har sedan överklagats hos Regeringsrätten. Vad händer under tiden, när lokalbefolkningen och Naturskyddsföreningen har överklagat? Det händer ingenting. Vägverket spränger som aldrig förr just för den här sträckan, och man gör det företrädesvis om nätterna. Jag ställer mig frågan: Är det så här det skall gå till? Vi har i färskt minne Dennisleden och vad som hände där. Är det verkligen riktigt att Vägverket under tiden som en överklagan ligger arbetar vidare med projektet? Jag har också några andra små funderingar kring det här. Den här stora vägen klyver hela Bohuslän och påverkar förstås faunan och floran. Man har i samband med andra vägar i vårt område talat om de s.k. ekodukter som skall hjälpa de små grodorna att ta sig över vägen. Det hela är nästan lustigt. Sådana här tunnlar, som skall se till att spridningskorridorerna fungerar, fungerar givetvis inte, eftersom rovdjuren sitter och väntar på andra sidan tunneln. Tanken kanske är god, men det fungerar inte. Att man klyver ett landskap så kraftigt som man gör med en väg som är 18 1⁄2 meter bred innebär att man skär av de vandringsvägar som djuren har. Jag undrar vem som tar ansvar för det. Detta är ett kortsiktigt projekt. Tyvärr verkar det som om man på Vägverket får jobba hur man vill. Jag skulle önska litet mer kraft från regeringen just vad gäller en miljöriktig styrning. Regeringen borde också på ett annat sätt än man gör hålla tummen på Vägverket. Det tycks ju som att de här utbyggnadsplanerna kan bekostas under tiden som överklagan ligger.

Fru talman! Riksdagen har fattat beslut om ramarna för vägutbyggnaden. I det riksdagsbeslutet är den enda del på det nationella stamnätet som är utpekad E 6 genom Bohuslän. Den frågan skall lösas. I övrigt är det fråga om principer och målformuleringar, men just i fråga om Bohuslän har riksdagen faktiskt pekat ut den delen. Den ramdiskussionen är riksdagen alltså väl inne i. Vad gäller det intrång som vägar och järnvägar gör är det naturligtvis fråga om en genuin intressekonflikt. Det kommer vi inte ifrån. Vi måste erkänna att landskapet, kulturlandskapet eller naturlandskapet, förändras när man bygger vägar och järnvägar. Så har det alltid varit. Därför skall man vara så varsam som möjligt när man genomför de här förändringarna i samband med att man bygger infrastruktur. En sak är ändå viktig att komma ihåg, nämligen att med den moderna vägbyggnadsteknik som vi kan använda och också använder i dag kan intrången när det byggs vägar faktiskt bli mindre än då det byggs järnvägar. Problemet med järnvägen är att den är betydligt stelare och svårare att anpassa till terrängen. För att järnvägen skall kunna fungera, för att tågen skall kunna gå, måste det nämligen vara ganska rakt och ganska litet backar. Man kan anpassa vägtrafiken på ett annorlunda sätt till terrängen, vilket man har nytta av i just den bohuslänska terrängen. Vi har alltså ett transportbehov mellan Oslo och Göteborg som vi inte kommer undan, och detta måste lösas. Vi satsar ordentligt med resurser på Norge Vänernlänken, men vi behöver också lösa vägtrafikens problem. Jag menar att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt.
Fru talman! Jag menar att det inte är ansvarsfullt, just därför att det inte är långsiktigt utan kortsiktigt. Vi skulle kunna ta de exempel som kommunikationsministern nämnde. Eftersom jag bor där nere känner jag väl till vägen och vet precis var olyckorna sker. När det gäller just den krokiga vägsträcka som är olycksdrabbad är det klart, precis på samma sätt som i fråga om en järnväg, att man skall räta ut den. Det är ju så det går till. Det här med Norge-Vänernbanan är lustigt. Vi har alltså Bohusbanan som går upp till Strömstad. Det saknas 25 km för att knyta ihop den från Skee till Halden. Då skulle man få en sträcka som knyter an till den norska järnvägen in till Oslo. Det är rätt märkligt att man negligerar detta och inte bryr sig om det. Det skulle jag också vilja ha svar på. I dag har Bohusbanan tre huvudmän: Banverket står för upprustningen, Bohustrafiken, dvs. Bohuskommunerna tillsammans, står för uppbyggnad och persontransporter och SJ står för godstransporterna. Man kan undra om det är särskilt effektivt att ha det på det här viset. Detta kan kommunikationsministern kanske inte göra så mycket åt, men det som är allvarligt för mig - förutom detta intrång och det felaktiga långsiktiga beslut som man låter löpa hela tiden - är att de här 6 miljarderna läggs på någonting som inte är ekologiskt hållbart. Det håller ju kommunikationsministern med om i sitt svar. Sedan måste jag säga något om vad som händer när man överklagar ett sådant här beslut till Regeringsrätten. Regeringsrätten svarar mig i dag, när det gäller behandlingen av den här frågan, att man på grund av Barsebäcksfrågan inte kommer att fatta något beslut förrän efter nästa årsskifte. Herregud! Skall lokalbefolkningen behöva vänta så länge, och vad kommer att ha hänt innan dess?
Fru talman! Det är inte min uppgift att recensera eller ha synpunkter på hur Regeringsrätten arbetar. Det sköter den myndigheten om själv. När det gäller Bohusbanan vill jag ändå säga att den diskussionen har ju förts. Det är alldeles riktigt att det inte fattas en så hemskt lång bit för att binda ihop banorna. Man diskuterade också ganska ordentligt om man skulle satsa på Bohusbanan i stället för på Nordlänken, dvs. Norge-Vänernbanan. Detta hade dock blivit väldigt mycket dyrare. I det läget hade man varit tvungen att i princip bygga om hela Bohusbanan. Den är ju - det vet vi båda som har åkt den - väldigt krokig. Den tillåter inte de här tunga godsmängderna på 25 ton och är dessutom så pass krokig att ett godståg inte kan hålla den fart som är acceptabel för att det skall fungera med nuvarande godstågsstandard. I dag används Bohusbanan till den regionala trafiken och fungerar bra till det utan ombyggnad, något som också skulle innebära mycket stora ingrepp i den besvärliga bohuslänska terrängen. Som jag sade tidigare: Att räta ut en järnväg är ingenting som man gör smidigt i naturen. Det är ganska stelt. Det beslut som riksdagen fattade då man tog ställning för Nordlänken vad det gäller Intercitytrafiken, de internationella tågen och den tunga godstrafiken är ett beslut som jag tycker var klokt och riktigt. Därför satsas det också ordentligt med pengar på

Fru talman! Lennart Rohdin har frågat mig vad regeringen avser att göra för att se till att skadestånd vid sexuella trakasserier på arbetsplatsen inte betraktas som inkomst av tjänst och därmed beskattas. Ideella skadestånd som saknar samband med skattepliktig verksamhet är normalt skattefria. Om skadeståndet har sin grund i ett anställningsförhållande är det däremot enligt rådande praxis normalt skattepliktig intäkt av tjänst. Enligt flera bestämmelser inom arbetsrättens område skall en arbetsgivare betala skadestånd till en arbetstagare om arbetsgivaren har åsidosatt vissa av sina lagliga skyldigheter. Skadeståndet kan avse ersättning för ekonomisk skada och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär. Båda dessa slag av skadestånd till arbetstagaren är normalt skattepliktig intäkt av tjänst för denne. När det gäller sexuella trakasserier har riksdagen nyligen beslutat om att i jämställdhetslagen föra in en skadeståndssanktionerad skyldighet för en arbetsgivare att vidta utredningsåtgärder och andra åtgärder vid ett påstående om att sådana trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren inte fullgör dessa skyldigheter skall arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren för den kränkning som underlåtenheten innebär. Enligt min mening fungerar nuvarande praxis i fråga om beskattning av skadestånd som har sin grund i anställningsförhållanden väl. Det finns inte heller någon anledning att från beskattningssynpunkt särbehandla skadestånd som betalas ut på grund av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det är därför inte aktuellt att vidta några åtgärder som syftar till att ändra nuvarande beskattning av skadestånd som har sin grund i anställningsförhållanden.
Fru talman! När statsråd avlämnar sina svar här i kammaren är det såvitt jag förstår praxis att dessa skall uttrycka hela regeringens syn på frågan. Jag utgår naturligtvis från att det är så även här, men jag ställer mig ändå frågan om regeringens jämställdhetsminister verkligen har granskat detta. Det är i alla fall statsrådet Messing som har lagt fram en proposition, som vi behandlar här i riksdagen om ett par veckor, om kvinnofrid, där bl.a. frågan om sexuella trakasserier tas upp. Jag trodde att regeringens avsikt inte bara var att klämma åt dem som gjorde sig skyldiga till sexuella trakasserier utan också att öka stödet till dem som drabbades av sexuella trakasserier. Nu har statsrådet enligt praxis möjlighet att återkomma med det verkliga innehållet i nästa replik. Jag avvaktar alltså. Nu är det här ett enskilt fall, och sådana skall vi normalt sett inte diskutera här i kammaren. Jag har dock förstått att myndigheterna ser det som prejudikatbildande. Det handlar alltså om en kvinna som utsatts för sexuella trakasserier av en chef i det företag där hon var anställd. Hon erhöll ca 300 000 kr i skadestånd, vilket är ganska mycket - man får förmoda att det rörde sig om rätt allvarliga trakasserier. Det här skedde genom en uppgörelse, ett avtal, inte genom att det fördes till fällande dom i domstol. Så långt allt väl, höll jag på att säga - det är det naturligtvis inte alls, men det är åtminstone rätt hanterat. Men sedan tvingas kvinnan att betala 200 000 kr i skatt. Myndigheterna konstaterar: Om någon blir slagen av arbetsgivaren och får skadestånd är det skattefritt - det är Riksskatteverket som har sagt detta - men i det här fallet har ersättningen sin grund i hennes anställningsförhållande och är att betrakta som skattepliktig inkomst av tjänst. Man kan fråga sig vad som är sunt förnuft, men är det rimligt att skadestånd som erhålls genom avtal, t.ex. genom facklig medverkan, skall behandlas sämre än efter fällande dom i en domstol? Skall människor därför uppmanas att alltid driva sina saker i domstol och inte göra upp avtalsvägen, exempelvis med medverkan av facket? Är det samhällsekonomiskt riktigt? Och, med hänsyn till vad vi skall diskutera om ett par veckor, är det rimligt att kvinnor med anställning skall ha sämre skydd och stöd när de utsätts för sexuella trakasserier än kvinnor som inte har anställning? Min sista fråga: Anser statsrådet och regeringen att sexuella trakasserier är en förmån i tjänsten som skall behandlas som en sådan och inte tvärtom?
Fru talman! Jag är säker på att jag och Lennart Rohdin delar samma upprördhet över sexuella trakasserier. Jag är säker på att jag och Lennart Rohdin också delar samma spontana förvåning och upprördhet när vi ser denna typ av myndighetsutslag. Men att gå från det till att göra som Lennart Rohdin, välja att bortse från att inkomstskattelagstiftningen inte är gjord för att förhindra viss typ av beteende utan har en konsekvens som utgår från andra delar, är att göra det för enkelt för sig. Det handlar här inte om huruvida domstolen har beslutat eller inte. Det handlar om en mängd olika typer av skadestånd som har sin upprinnelse i anställningsförhållandet. Har skadeståndet sin grund i ett anställningsförhållande, dvs. betalas skadeståndet ut som ett resultat av att arbetsgivaren åsidosatt någon skyldighet som följer av anställningsförhållandet, är skadeståndet skattepliktig inkomst av tjänst. Det är den praxis som har utvecklats. Det är alltså inte särskilt riktat mot sexuella trakasserier. Det handlar om alla typer av skadestånd som har sin grund i anställningsförhållandet. Allmänt skadestånd har bedömts som skattefritt i ett fall av könsdiskriminering enligt jämställdhetslagen. Det bestod av att en kommun anställde en manlig sökande trots att en kvinnlig sökande hade haft bättre sakliga förutsättningar för tjänsten. Skälet för skattefriheten var då att mottagaren, dvs. kvinnan, saknade anställning hos den som betalade ut skadeståndet. Det skadeståndet dömdes ut av domstol. Det kan i förstone verka som en orimlig princip. Vi delar ju den upprördhet som finns över alla former av trakasserier. Men tittar vi närmare på hur vi skulle göra om vi använde inkomstskattelagstiftningen som en del i kampen mot trakasserier, skulle vi upptäcka att det kunde bli ett ganska komplicerat system. Det blir svåra gränsdragningsproblem i tillämpningen. Det skulle bli nödvändigt för skattemyndigheten att närmare granska vilka slag av skador som skadeståndet avser att täcka och bedöma om skadeståndets storlek är rimligt och befogat från skadeståndsrättslig synpunkt, vilket ju kan vara en mycket grannlaga uppgift. Det öppnar möjligheterna för mindre nogräknade arbetsgivare att använda sig av den här typen av ersättningar inte enbart då det handlar om sexuella trakasserier utan vid många andra typer av brott mot anställningslagstiftningen. Det är viktigt att skadestånd som har sin grund i anställningsförhållanden är skattepliktigt enligt de riktlinjer som har dragits upp i praxis. Att göra undantag i endast ett fall, som vi delar en upprördhet över, skapar inget särskilt bra system enligt inkomstskatterättslig princip. Kampen mot sexuella trakasserier förs på många fronter. Jag tycker inte att inkomstskattelagstiftningen är den bästa fronten för att föra den kampen.
Fru talman! Nu kom litet mer innehåll, som jag förväntade mig. Men jag förstår ändå inte skatteministerns och regeringens resonemang. Att vi är överens i vår upprördhet utgår jag från, det tror jag alldeles säkert att vi är. Men då måste man göra någonting. I det här fallet kan man naturligtvis hela tiden argumentera med att det här har sin grund i hennes anställningsförhållande. Men en kvinna som inte är anställd, som trakasseras sexuellt av en person som hon inte har något anställningsförhållande till, skulle inte bli behandlad på samma sätt. Då är frågan: Är det skattelagstiftningens syn på förmåner av anställning som skall styra i det här fallet, eller är det den övriga lagstiftningens syn på sexuella trakasserier som skall styra? Jag tycker att det är självklart att det bör vara det senare. Om skatteministern hade sagt att man inte hade uppmärksammat detta tidigare, att det här fallet är prejudikatbildande, att det här kanske är ett förbiseende, där ansvaret delas mellan regering och riksdag, hade jag funnit det som ett rimligt svar. Jag hade då naturligtvis sett fram emot att det skulle komma något ytterligare framöver som tar hänsyn till den här situationen. Men uppenbarligen anser inte statsrådet och regeringen att man behöver göra någonting vidare. Kvinnofridspropositionen kan man ha många synpunkter på. Den innehåller inte så värst många konkreta förslag, men man försöker bl.a. skärpa lagstiftningen när det gäller sexuella trakasserier, inte minst på arbetsplatser. Men det vi nu diskuterar är någonting som jag inte har kunnat se att man har varit medveten om eller har tagit i beaktande. Dessutom tycker jag att det är litet konstigt att jämföra diskriminering vid anställning med sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier har inte i grunden någonting med anställning att göra. Det kan naturligtvis förekomma även i anställningsförhållanden, men bör behandlas på samma sätt. Jag konstaterar att kvinnofridspropositionen innehåller mycket retorik. Ibland skulle man nästan kunna säga att könskrigsretoriken döljer det faktum att de förslag man lägger fram huvudsakligen syftar till att straffa och komma åt förövaren. Där finns egentligen mycket litet när det gäller att skydda och stödja offren, som huvudsakligen är kvinnor.
Fru talman! Jag och hela regeringen delar Lennart Rohdins engagemang när det gäller sexuella trakasserier. Kampen mot detta är en mycket viktig gemensam uppgift för hela samhället. Det Lennart Rohdin säger är att också inkomstskattelagstiftningen skall användas i kampen mot sexuella trakasserier. Jag som ansvarig för ett skattesystem tycker inte att det är särskilt lämpligt att använda just inkomstskattelagstiftningen i detta sammanhang. Att göra ett undantag i beskattningen för skadestånd som en arbetsgivare har betalat för att han har underlåtit att agera vid sexuella trakasserier på arbetsplatsen skulle innebära att skattelagstiftningen används för att värdera olika skadors svårighetsgrad. Inkomstbeskattningen bör ledas efter andra principer. Det är min enkla poäng. Det är naturligtvis enkelt för Lennart Rohdin att använda detta som exempel på att man inte skulle göra någonting när det gäller sexuella trakasserier. Det är oerhört frestande att använda detta. Men det är inte en rimlig utgångspunkt att inkomstskattelagstiftningen skall vara ett vapen i kampen mot sexuella trakasserier. Det finns andra vapen vi skall använda oss av och skärpa. Den kampen ställer jag till fullo upp på.
Fru talman! Min enkla synpunkt är att skattepolitiken inte skall användas till att göra skillnad mellan kvinnor som har anställning och kvinnor som inte har anställning när det gäller hur samhället behandlar dem när de har utsatts för sexuella trakasserier. Det skall gälla även på skattepolitikens område. Jag tror, eftersom jag har läst kvinnofridspropositionen och de ideologiska resonemangen där, att jämställdhetsministern i ett sådant här sammanhang skulle konstatera att den här konflikten är ett uttryck för att skattepolitiken hittills har formats huvudsakligen av manliga strukturer och därför kanske bortser från de här sakerna. De resonemang som regeringen för i den propositionen ger anledning att också se över hur skattelagstiftningen hanterar de här sakerna. Jag är inte särskilt hoppfull. Vi får väl se om det är den här regeringen eller en ny regering som kommer att ta tag i de här problemen och göra någonting åt stödet för de kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier.
Fru talman! Kampen mot sexuella trakasserier är en mycket viktig politisk fråga. Frågan i den här diskussionen gäller inte, som Lennart Rohdin hela tiden försöker påskina, om det finns mer eller mindre engagemang i kampen mot sexuella trakasserier. Det handlar om ifall man skall göra som Lennart Rohdin säger, använda inkomstskattelagstiftningen. Vi skall peka ut en kränkning och säga att denna kränkning skall behandlas annorlunda än andra typer av kränkningar ur inkomstskattelagstiftningens synpunkt. Jag tycker inte att det är en särskilt lämplig åtgärd, när vi ser det ur skatteperspektiv. Självklart är kampen mot sexuella trakasserier en mycket viktig kamp, och vi skall använda många redskap. Men Lennart Rohdin gör det mycket enkelt för sig när han säger att inom inkomstskattelagstiftningen skall vi välja ut en kränkning och säga att den skall behandlas annorlunda än den praxis som gäller hela den här typen av problematik. Normal praxis i Sverige är att skadestånd som grundas på anställningsförhållandet är skattepliktigt. Det gäller många olika typer av skadestånd. Det gäller också om skadeståndet har förhandlats fram eller har beslutats av domstol. Det är en rimlig ordning - trots att det i det här fallet spontant inte känns riktigt och bra. Från principiell utgångspunkt finner jag att det är en rimlig ordning.

Fru talman! Peter Weibull Bernström har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att i ökad omfattning medge utflyttade svenskar dubbelt medborgarskap och möjliggöra för barn med en svensk förälder, bosatt utomlands och fött före den 1 juli Bernström har även fråga mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att öka informationen till utflyttade svenska medborgare om lagstiftningen på området. Den svenska medborgarskapslagstiftningen bygger, i likhet med vad som är fallet i de flesta andra europeiska länder, på den s.k. härstamningsprincipen. Denna innebär att föräldrarnas medborgarskap är bestämmande för ett barns medborgarskap, oavsett var barnet föds. En annan viktig princip som varit grundläggande sedan lång tid tillbaka är strävan att undvika dubbelt medborgarskap. Sistnämnda princip är inte något unikt för Sverige. År 1963 antog Europarådet en konvention om begränsning av fall av flerfaldiga medborgarskap och om militära förpliktelser i fall av flerfaldigt medborgarskap. I konventionen föreskrivs att en vuxen medborgare i någon av konventionsstaterna, som frivilligt förvärvar medborgarskap i en annan konventionsstat, skall förlora sitt tidigare medborgarskap. Konventionen, vars syfte är att väsentligt reducera antalet fall av dubbla medborgarskap, har ratificerats av 13 av Europarådets medlemsländer. Det är mot denna bakgrund man bör se de svenska reglerna om förvärv och förlust av medborgarskap. Av medborgarskapslagen framgår bl.a., i linje med våra internationella åtaganden, att en svensk medborgare förlorar sitt medborgarskap om personen frivilligt blir medborgare i ett annat land efter ansökan eller genom anställning i den främmande staten. Motsvarande bestämmelser finns i ett flertal andra länders lagstiftning, även länder som inte har ratificerat 1963 Principen om att undvika dubbelt medborgarskap har emellertid inte upprätthållits konsekvent, så inte heller i Sverige. Ett exempel är den lagändring som skedde år 1979, enligt vilken barn i ökad utsträckning även får moderns svenska medborgarskap, trots att fadern är medborgare i ett annat land. Enligt övergångsbestämmelserna tillämpades bestämmelsen även på barn födda före den 1 juli 1979 under en övergångstid på tre år. Dubbla medborgarskap har även kommit att accepteras i allt större utsträckning i ärenden om svenskt medborgarskap. Det hänger bl.a. samman med den stora flyktinginvandring som vi har haft under senare år. Det är självfallet inte rimligt att politiska flyktingar skall behöva kontakta representanter för regimen i hemlandet för att begära befrielse från medborgarskapet. Frågan om dubbelt medborgarskap är av komplex natur. Att generellt medge utflyttade svenskar att behålla sitt svenska medborgarskap vid förvärv att ett annat lands medborgarskap skulle innebära ett brott mot våra internationella förpliktelser. Det skulle också rimligen innebära att Sverige får acceptera att motsvarande rätt tillkommer utländska medborgare i samma situation i Sverige. En reform i denna riktning skulle kräva grannlaga överväganden i samråd med andra länder. Regeringen anser inte att det för närvarande finns underlag för att ta ett sådant steg. Några planer i sådan riktning finns inte heller hos något av våra nordiska grannländer. Den nuvarande medborgarskapslagstiftningen bygger ju som bekant på ett nordiskt samarbete. Som Peter Weibull Bernström säkert vet tillsatte regeringen i januari 1997 en parlamentarisk kommitté, i vilken företrädare för samtliga riksdagspartier ingår. Kommittén skall göra en allmän översyn av lagen om svenskt medborgarskap och därvid särskilt utreda vissa speciella frågeställningar. I direktiven till kommittén har regeringen uttalat att dubbelt medborgarskap även fortsättningsvis i princip bör undvikas, men att det kan tänkas att det finns ytterligare situationer där dubbelt medborgarskap bör accepteras. I detta ligger en möjlighet att ta upp olika förhållanden som berör utlandssvenskarna. Kommittén skall slutföra sitt arbete i september 1998, och jag vill självfallet inte föregripa dess arbete. När det gäller informationen till utflyttade svenskar om innebörden av den svenska lagstiftningen på området, är min uppfattning att utlandsmyndigheterna vidtar goda informationsinsatser, men det krävs naturligtvis en kontakt med myndigheten för att få information. Om det skulle framkomma mer konkret kritik i detta avseende måste vi dock självfallet vara beredda att diskutera förbättringar.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Jag blev inte mycket klokare av det. Det är en faktauppräkning som redan finns i min interpellation. Jag har bl.a. frågat statsrådet om möjligheterna att i ökad omfattning medge utflyttade svenskar dubbelt medborgarskap, men får till svar att det skulle vara ett brott mot våra internationella förpliktelser att generellt medge dubbelt medborgarskap. Därefter slår statsrådet fast att det skulle kräva grannlaga samordning med andra länder, men att det inte finns skäl till någon sådan. Det gläder mig att statsrådet erkänner att lagstiftningen är inkonsekvent på flera punkter. Det gäller t.ex. barn födda efter den 1 juli 1979 av en svensk moder i förhållande till dem födda före detta datum. Statsrådet erkänner dessutom att dubbla medborgarskap har kommit att accepteras i allt större omfattning i samband med flyktinginvandringen. Samtidigt lutar sig statsrådet Engqvist mot Europarådskonventionen från 1963 och ger intrycket av att den är globalt allmängiltig. Det är den nu inte. Dels saknar många länder regler mot dubbelt medborgarskap, dels tillämpas Europarådskonventionen mer eller mindre rigoröst och generöst i länderna som har ratificerat den. Sverige hör till de länder som är väldigt noga men som ändå tillåter sig undantag för barn födda efter 1979 och flyktingar. Vissa länder utnyttjade i samband med ratificeringen möjligheten att förbehålla sig rätten att låta egna medborgare behålla sitt medborgarskap i ansökan om att få bli annat lands medborgare. Bl.a. Tyskland och Österrike gjorde så. Många länder har en generösare inställning än Sverige till möjligheten till att ha flera medborgarskap. I andra länder, t.ex. Australien, både krävs och erbjuds medborgarskap för att få offentliga tjänster, utan krav på att därmed avsluta tidigare medborgarskap. Svenskar måste då avstå dessa arbeten om de inte samtidigt är beredda att överge sitt svenska medborgarskap - på grund av svensk lag, inte australisk. Vi ser nu att det är svårt att konsekvent hålla på en konvention som härrör sig från 1963 efter den oerhörda internationalisering som skett sedan dess. Jag tänker på EU, på hur många som arbetar och bildar familj utomlands, inte minst svenskar. Det är då naturligt för mig att Sverige i sin egen lagstiftning och inom ramen för det arbete som pågår inom Europarådet för att få fram en ny konvention om dubbla medborgarskap arbetar för en mer generös inställning till möjligheten att inneha dubbla medborgarskap. Statsrådet konstaterar att det inte finns anledning att se över denna fråga. Är inte regeringen här lika inkonsekvent som själva lagstiftningen på området? Jag fortsätter med de andra frågorna i mitt nästa inlägg.